Herr talman! Det talas visserligen om "modersmålet", men jag kan ändå hålla med om det sista. Det är lika viktigt att också vi fäder ger barnen ord. Som Ingegerd Sahlström säkert kommer ihåg riktade sig den här kombinationen speciellt till nyblivna mödrar. Den gick ut tillsammans med annat material från barnavårdscentralerna osv., och jag tyckte att denna lilla sentens var oerhört väl funnen. En Bok För Alla höll på att falla i samband med att de som tidigare utgav den serien gick i konkurs. Jag kan bara konstatera att vi har haft stora problem med det här i Statens kulturråd. Jag vågar fortfarande påstå att det inte är fråga om en nödvändig utgivning. Många av de lågprissatsningar som görs sker utan något som helst stöd. Jag vågar dessutom säga att de har ett mycket bredare och bättre utbud. Jag instämmer när det gäller klassikerserien, den serie som ges ut just på uppdrag av Statens kulturråd. Jag är bara ledsen över att bokförlagen inte har kunnat gå med på att den borde ges ut på samma sätt också i bokhandeln. Klassikerserien är verkligen en pärla. Det har nu utgivits 90 titlar i klassikerserien, och de finns att köpa till ett pris av 29 kr per bok av skolor och andra. Det är en fantastisk resurs, som jag hoppas att folk utnyttjar. Jag höll på att bli litet extra elak när Ingegerd Sahlström sade att det inte var så stor risk med bokhandelskoncentrationen. Jag tänkte då: Nej, de flesta av de stora kedjorna har ju numera köpts upp av Kooperativa Förbundet. Det är gubevars inte en socialdemokratisk organisation, men jag tycker faktiskt att det är oroväckande oavsett vem som är ägaren. Flera av de stora, viktiga och tunga bokhandelskedjorna ägs i dag av KF, och i andra sammanhang är det fråga om ett samarbete, så man väl ligger ganska nära ett franchisingsystem. Men det finns ju också kedjor av små, mycket självständiga och mycket duktigt arbetande bokhandlare som utgör ett alternativ. Jag tycker att vi skall se upp med detta, men den stora faran i detta sammanhang är, som vi har sagt i
Herr talman! När det gäller bokhandels och förlagsbranscherna menar jag att vi ändå får se fram emot vilken slutsats det alldeles nyss tillsatta rådet kommer fram till. Jag är övertygad om att det, som jag tidigare sade, tar med denna problematik i sitt arbete. När det gäller En Bok För Alla hävdar jag fortfarande att det gäller böcker som är viktiga för många människor. Om jag har förstått rätt är förlagsbranschen inte så kritisk till En Bok För Alla AB i dagsläget. Man har nu och har även tidigare haft möjlighet att från ett förlag som har rättighet till en bok köpa denna rättighet. Det förlaget får ett tillskott när det välvilligt låter En Bok För Alla trycka en bok som förlaget disponerat.
Herr talman! Jag tycker nog fortfarande med tanke på de undersökningar som vi har tagit del av i Statens kulturråd att dessa böcker dessvärre, liksom så mycket annat inom kulturen, når en relativt högutbildad och välavlönad medelklass. Jag kan bara konstatera att vid ett tillfälle, när jag stod i en av Stockholms större boklådor och tittade på det stora utbudet av böcker från En Bok För Alla, kom det fram en person som sade: Det är här som jag får igen litet grand av min skatt. Jag skall inte tala om vem det var, men det var en person av den typ som ändå skulle ha kunnat köpa böcker. Det vore bättre att finna på ett sätt att låta så många som möjligt redan i skolan få en sådan känsla för böcker att de sedan också finner vägen till bibliotek och även själva kan välja böcker. Det är ett litet utbud av böcker som kommer från En Bok För Alla. Det är under många år samma redaktörer som sitter och plockar fram dessa böcker, och det blir då med nödvändighet ett smalt utbud. Man kan säga att dessa lektörer faktiskt styr folks bokval, om människorna följer En Bok För Alla, och det är inte meningen. Man skall arbeta med mångfald som princip.
Herr talman! Jag håller inte riktigt med Lennart Fridén om att det är ett mycket smalt utbud. Det är i och för sig inte så många böcker som ges ut om året, men nog kan man säga att de spänner ganska vitt över de böcker som finns. Det finns många olika typer av litteratur bland förlagets böcker. Men visst kan man ha olika åsikter om hur man bör sprida litteratur till personer som kanske inte är så vana bokläsare. Lennart Fridén tycker inte att det är någon idé att satsa vidare, utan att det är bättre att lägga ned verksamheten. Jag tycker att man skall fortsätta att satsa och behålla den målsättning som man tidigare har haft. Man skall då göra mer intensiva försök att nå ut med dessa böcker till människor som är läsovana och behöver god litteratur.
Herr talman! Ingegerd Sahlström säger att det inte är så stor risk med kedjebildning, och jag kan hålla med om att den i dag inte är så stor. Till en del beror det på att nästan alla omfattas av kedjor och att väldigt många små bokhandlare redan har försvunnit. Deras ekonomiska situation har varit sådan att de redan är borta. De kämpar inte längre. Många bokhandlare orkar inte fortsätta om de inte får stöd genom att vara anslutna till en kedja. Det är detta som jag tycker är så olyckligt. Jag vill gärna se att detta åtgärdas. Jag hoppas innerligt att rådet skall ta sig an den uppgiften.
Herr talman! Vad gäller bokhandlarnas benägenhet att gå samman vill jag säga att det finns en stor kedja, Bokia, som ändå inte täcker alla bokhandlare. Bokias andel uppgår väl till ca 30-40 %, och därutöver finns det ett stort antal bokhandlare som på annat sätt får böcker till sina affärer. Men som både Ewa Larsson och Fanny Rizell tidigare sade får vi hoppas på att det råd som nu skall arbeta tar till sig de synpunkter som Kulturrådet har anfört och skall arbeta på ett sådant sätt att vi får goda framtida förhållanden när det gäller både förlagsbranschen och kedjebildningen inom bokhandeln.
Herr talman! Jag vill bara göra en kommentar till En Bok För Alla. Min erfarenhet av En Bok För Alla är att dess böcker når ut till ungdomar som inte har så mycket pengar att lägga ut på böcker. På det sättet får ungdomar mera av läsvana och kan välja också annan litteratur när de sedan gör sina prioriteringar. Innan läshungern är väckt vill man kanske inte lägga ner så mycket pengar. Eftersom Ingegerd Sahlström började tala om mödrar undrar jag: Hur många författare som utges är det som är kvinnor och hur många författare som utges är det som är män? Sedan har jag ytterligare en liten kommentar. I mitt anförande sade jag att jag antog att rådet som skall motverka skadligt ägande och massmediekoncentration skulle ta upp den ökade kedjebildningen och förlagskoncentrationen. Ingegerd Sahlström sade i sitt huvudanförande att hon tror att rådet skall ta upp den frågan. I repliken till Lennart Fridén sade hon att hon är övertygad om att rådet skall göra det. Då blev jag jätteglad. Men i det senaste inlägget sade Ingegerd Sahlström att det var vad hon hoppades. Då väljer jag mellankommentaren, att hon är övertygad, och fortsätter att vara glad ett tag till. Det finns trots allt små bokhandlare som fortfarande kämpar och som inte vill ingå i någon kedja.
Herr talman! Ewa Larsson sade att jag hade talat om mödrar. Jag vill bara tala om att i det här fallet var det Lennart Fridén som började att göra det. Jag hoppas att både mödrar och fäder tar ett stort ansvar när det gäller barnen och deras framtida behov av böcker, så att de lär sig att älska litteraturen. När det gäller En bok för alla och den procentuella andelen kvinnliga respektive manliga författare är jag inte kvinna till att här svara på den frågan. Men jag skulle tippa att det är relativt jämt fördelat. Men det vågar jag inte säga med hundra procents säkerhet. Om vi sedan skall hoppas, tro eller tänka oss att rådet skall ta itu med den frågan, är jag övertygad om att rådet tar intryck efter att läst protokollet från i dag och sett vad vi i kulturutskottet anser och har för förhoppningar när det gäller rådets arbete.

Herr talman! Alla är vi medvetna om de kärva tider som vi lever i med hög arbetslöshet och därmed väldigt höga offentliga utgifter. Kärva tider innebär ju också att det offentliga byggandet minskar. Av det här betänkandet framgår det även att många lokaler som tidigare har ägts av det offentliga nu har övergått i privat ägo. Det har blivit alltmer vanligt att det offentliga hyr sina lokaler och därmed har det offentliga ägandet minskat. Det är bl.a. detta som man anser vara skälet till att enprocentsnivån inte kan tillämpas, eftersom Konstrådets verksamhet har förändrats. Man vill inte föregå betänkandet Konst i offentlig miljö, där just denna fråga tas upp. Jag förstår det. Men min uppfattning kvarstår, att minst 1 % av byggvärdet skall avsättas för konstnärlig utsmyckning i lokaler som är offentliga, oavsett om de privatägda eller offentligt ägda. Många människor har ju ingen möjlighet att bese konstföremål på annat vis än just i offentliga miljöer. Därför är det viktigt att det offentliga tar sitt kulturpolitiska ansvar, både när det gäller befolkningen och när det gäller konstnärernas möjlighet att utöva sin profession. Om det finns mycket konst i offentliga miljöer blir detta också till glädje för många. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag står givetvis bakom den reservation som jag har avgivit till betänkandet.

Herr talman! Den s.k. enprocentsreglen från 1937 års riksdag är enligt min mening en ovanligt sympatisk, värdefull och nyttig regel. Den säger att konstnärlig utsmyckning av statens byggnader inte bör understiga 1 % av byggnadskostnaderna. Regeln har också blivit en rekommendation till landsting och kommuner, vilka sedan i högre eller mindre grad har levt upp till det målet. Nu är enprocentsregeln på väg att försvinna. Även om många av statens fastigheter i dag har övergått till privaträttslig ägandeform kvarstår behovet av en utsmyckningsregel i det resterande och i det kommande offentliga byggnadsbeståndet. Det är en signal och en riktningsvisare inte minst för kommuner och landsting. Vi människor har behov av estetiska inslag i vårt dagliga liv. Det är faktiskt en fråga om livskvalitet och om hälsa. Alltför många och stora funktionalistiska bygglådor för kontor, affärer och bostäder har monterats ihop under de senaste decennierna till ingens glädje, mer än kanske till finansiärernas, åtminstone i det korta perspektivet. Principen om 1 % har blivit något av en garanti för att konstnärlig utsmyckning sker, inte bara till brukarnas och allmänhetens glädje och trivsel. Den har också betytt mycket för en liten illa trängd och utsatt men väldigt viktig yrkesgrupp i vårt samhälle, nämligen konstnärerna och deras möjligheter till uppdrag och arbetstillfällen. Jag är övertygad om att den utsmyckade byggnaden som konkurrensmedel vida överglänser den rent funktionalistiska strama och själlösa byggnaden. Framtiden kommer att se på vårt estetiska förädlingsarbete på samma sätt som vi i dag ser på gårdagens och historiens. Den konstnärliga utsmyckningen och det kvalificerade hantverket är av stor och avgörande betydelse för värdet av våra bostäder och byggnader. Det är arbete från vår tid och vår kultur till framtiden. Jag yrkar härmed bifall till Miljöpartiets och vänsterns reservation om bibehållande av enprocentsregeln.

Herr talman! När det gäller kost i offentlig miljö är detta någonting som har förekommit i vårt land och i många andra länder under ett stort antal år. Konsten är ju verkligen en del i de offentliga miljöerna, och det har varit väldigt självklart i många kulturer. Vi vet ju att bilden har intresserat människor under många århundraden. Genom bilden har man kunnat berätta om viktiga händelser eller skapat nyfikenhet och ibland också irritation, beroende på hur bilden har sett ut. I Sverige har vi faktiskt gjort särskilda satsningar på konstnärlig miljögestaltning under en lång rad av år, ända sedan 30-talet. Detta har gett möjligheter att skapa miljöer i bostadsområden, i vår närmiljö och på våra arbetsplatser som har berikat oss alla. Man tänker kanske inte alltid i det dagliga livet tänker på den utsmyckning som finns runt omkring en. Men jag är övertygad om att om den skulle försvinna då skulle man verkligen känna en stor saknad. Det är inte bara den kulturpolitiska målsättningen som har varit av betydelse. Det är framför allt konstnärerna som har givits möjligheter att arbeta. Enprocentsregeln har varit otroligt viktig för konstnärernas möjligheter till en utkomst. Det har varit en regel för statliga byggnader, och det har varit en rekommendation i kommuner och landstingskommuner. Nu lever vi ju i en föränderlig värld. Precis som någon av de tidigare talarna påpekade har ägandeformerna när det gäller statliga byggnader ändrats. Det finns inte så många statliga byggnader kvar att tillämpa enprocentsmålet på. Därför tycker jag litet grand att det är ett slag i luften att fortsätta att tala så varmt för enprocentsreglen. Jag vill se nya möjligheter och nya regler. Det är inte så att man inte skulle ersätta enprocentsregeln med någonting annat om den skulle försvinna. Det har alldeles nyligen avgivits ett betänkande som har titeln Konst i offentlig miljö. Det var förra kulturministern Birgit Friggebo som tillsatte en enmansutredare när det gällde konst i offentlig miljö. Nuvarande kulturministern Margot Wallström har utan att speciellt förändra direktiven låtit ensamutredaren arbeta vidare. Så sent som i februari i år kom utredarens betänkande om konst i offentlig miljö. Jag tycker att det är mycket intressant att ta del av förslagen i betänkandet. De kommer nu att gå ut på remiss och sedan behandlas. Jag är alldeles övertygad om att det utifrån detta betänkande och denna utredning kommer att läggas fram många kloka förslag. Ett förslag som finns med i betänkandet är t.ex. att man skall införa nytt bidrag till kommuner, landsting och bostadsföretag för konstnärlig gestaltning i och av offentliga miljöer. Utredaren föreslår att bidragsmottagaren skall svara för 60 % av kostnaderna för den konstnärliga gestaltningen medan bidraget från staten skulle täcka 40 %. Det här är positiva förslag som jag hoppas att vi så småningom skall kunna debattera och komma till kloka slutsatser om. Enprocentsregeln i all ära, den har varit till enormt stor nytta. Den har gett konstnärer arbete under många sekel i Sverige. Nu ser jag fram emot att man något litet ändrar på det men ändå har det klara målet kvar att vi skall se till att vi får en offentlig miljö där konst finns med och där konstnärer får arbete. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill till Ingegerd Sahlström säga att jag verkligen hoppas att enprocentsregeln, om den kommer att försvinna, ersätts med något annat som är mycket bättre. Ingegerd Sahlström sade att vi kommer att märka avsaknaden av utsmyckning i de offentliga lokalerna först om den kommer att försvinna. Jag har ett exempel på en sådan känsloupplevelse. I Litauens parlament kändes det väldigt obehagligt. Där har man inte den kulturen att man har konstnärlig utsmyckning i offentliga lokaler. Jag hoppas verkligen att enprocentsregelns bortfall inte kommer att leda till något sådant utan till någonting som är ännu bättre än det som vi har i dag.
Herr talman! Med tanke på mina ordval tidigare skall jag bara be att få tala om att ja nu är övertygad om att vi inte på något sätt skall arbeta för att minska den här verksamheten. Tvärtom gäller det att hitta nya sätt att arbeta för att bredda konstnärlig utsmyckning i den offentliga miljön och se till att människorna ute i landet får konsten till sig och konstnärerna får arbetstillfällen.
Herr talman! Jag är inte riktigt till freds när Ingegerd Sahlström säger att hon är övertygad om att man ersätter enprocentsregeln med någonting bättre. Enprocentsregeln är just den garanti som behövs när det gäller konstnärlig utsmyckning. Om man nu kommer att ge bidrag för kultur till landsting och kommuner, blir det ännu viktigare att just landsting och kommuner kan leva upp till enprocentsmålet. Därför tycker jag vi, även om statens byggnader blir färre, kvarhåller enprocentsregeln tills vi har ett bättre system.
Herr talman! Vi har ju alla rätt att tycka till om de förslag som kommer att presenteras när det gäller konst i offentlig miljö. Nu är enmansutredningen klar. Den kommer att gå ut på remiss, och det kommer naturligtvis att föras en diskussion. Men ärendet kommer inte att dras i någon långbänk, utan vi kommer nog att inom en överskådlig tid få ta ställning till förslagen. Då får vi väga förslagen mot enprocentsregeln. Sedan får vi se vilket vi tycker kommer att bli bäst för oss alla när det gäller konst i offentlig miljö och för konstnärerna som yrkeskår.
Herr talman! Det är precis som Ingegerd Sahlström säger: kommer man med ett bättre alternativ skall det väljas. Men fram till det skall man inte plötsligt slakta någonting som är väldigt bra och som vi är nöjda med. Det är först när vi har det bättre alternativet som vi kan ta steget.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till reservation 2 mom. 1. Hela världen håller på att planera inför filmens hundraårsjubileum i år. Det här betänkandet handlar om film m.m., och jag tänker m.m. tala om filmmuseum. Att ange exakt när den skapande processen började torde vara omöjligt, men vad vi tror oss veta är att den första offentliga filmvisningen ägde rum i december 1895 i Paris. Bara ett halvår senare visades film offentligt i Malmö. Vi har alltså en lång tradition att fira och föreslår att firandet manifesteras med ett beslut om ett inrättande av ett nationellt filmmuseum. I London har man valt att satsa stort och smått i ett och samma filmmuseum. Filmmuseet för rörliga bilder i London tar självklart upp filmens historia från stillbilder till den senaste datateknologiska utvecklingen inom filmområdet. Där kan man se Chaplinfilmer som inte har visats någon annanstans förut. Man kan kliva in i en tågvagn och se filmer från ryska revolutioner, och man kan göra egen film. Det senare är naturligtvis oerhört populärt bland barn och ungdomar. Tack vare ett gediget pedagogiskt upplägg köar ungdomarna till museet. På museet passar alla oavsett ålder på att utnyttja museets utbud. Där kan man möta 90-åringen tillsammans med 13-åringen vid filmvisningen. Museet verkar ta besökarna på allvar, för det utvecklas hela tiden. Man utgår från den verklighet som vi lever i. Museet stimulerar naturligtvis också nya filmskapare och gynnar därmed engelsk kulturutveckling inom filmområdet. Så har man det i England. Jag och Miljöpartiet har en mycket stark önskan om ett spännande, dynamiskt, nationellt filmmuseum i Sverige. Den önskan delar vi med många. Bara det faktum är fler människor går på bio än på olika idrottsarrangemang talar sitt tydliga språk. Vi älskar film och skulle förmodligen älska vårt nationella filmmuseum. Regeringen vill inte föregripa frågan därför att Filminstitutet begärt bidrag för att projektera ett filmmuseum. Jag har full respekt för ett sådant resonemang, men rent politiskt anser jag att regeringen kunde stödja tanken på ett nationellt museum genom att komma till riksdagen med förslag till hur vi ekonomiskt kan stödja en prospektering. Med detta har jag inte tagit ställning till hur finansieringen av driften av museet skall ske. Där tror jag att branschen i sig har en hel del att bjuda. Vi har också tagit upp betydelsen av ett gemensamt europeiskt filmsamarbete. Inom EU har vi i april i år beviljats medel till ökad marknadsföring av europeisk film. Det är ju positivt. Men det är för mig oklart vad som avses med Europa i det här sammanhanget, om marknadsföringen gäller alla länder i Europa eller bara dem "inom ram". Regeringen föreslår nu att Filminstitutet skall återuppta viss import av vuxenfilm, och det ser vi mycket positivt på. Det kanske innebär att mer europeisk film når de svenska hemmen. Inom EU:s Media 2-program planeras stöd till distribution av europeisk film och TV-produktion. Då måste minst tre länder delta i projektet. Gäller då inte svenskt filmsamarbete med Danmark och Norge, när nu Norge befinner sig "utanför ram"? Skall vi sluta att samarbeta med Norge för att erhålla ekonomiskt bidrag? Det vore inte bara trist utan katastrofalt. Jag utgår från att det inte blir resultatet av europeiskt samarbete.

Herr talman! Nej, vi skall inte föregripa Kulturutredningen. Men nu var det ju filmens hundraårsjubileum i år som vi skulle fira, och då tyckte vi att det kunde vara på sin plats att manifestera med att säga att vi vill satsa medel för prospektering av ett nationellt filmmuseum. Kulturutredningen är inte klar förrän i augusti. Sedan skall den remissbehandlas. Det tar ett år, det tar två år. Förhoppningsvis kan det bli dags för beslut 1997. Vi vill ha ett nationellt filmmuseum nu.

Herr talman! Det är självklart, och det är också ert svar på motionen. Men vi delar inte den uppfattningen. Vi tycker att det borde vara av nationellt intresse att visa att regeringen hade den här inriktningen, att målsättningen är ett nationellt museum.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det blir ungefär lika kort som manuset till en kortfilm, kan jag tänka mig. Film har mycket länge varit en underskattad konstform. Framför allt därför att man inte har betraktat den som en konstform, vilket den är, utan som ett medium för annan konst. Jag tror att det är mycket viktigt att vi lär oss att betrakta film som det den är, en konstform i sig själv. Vi har fått i vår hand ett betänkande som är mycket kort men som är mycket välskrivet och på ett mycket klargörande sätt över bara några sidor redogör för filmens ställning och de frågor som har kommit upp i utskottet med anledning av propositionen och de motioner som har kommit in. Det som är viktigt är bl.a. den del av betänkandet som tar upp utvecklingen i riktning mot en regional produktion och även en regional finansiering. Det är ett sätt att ge arbete på olika håll. Inte minst ger man därigenom också våra skådespelare i olika delar av landet en helt annan möjlighet att stanna kvar och arbeta på hemorten än man har haft under många år, när filmproduktionen varit koncentrerad till Stockholm. Man kan konstatera att skall filmen Mordet på Varbergs fästning spelas in bör det kanske ske på Varbergs fästning och inte någonstans i Stockholmstrakten. Det är så många människor har upplevt det. Mycket har varit centrerat till vår huvudstad. Nu har man fått upp ögonen för det som nämndes av en tidigare talare. Vi har fått många filmfestivaler. Filmen har börjat leva ett helt eget liv efter några år i svacka. Jag tycker att det är mycket fint att vi dessutom har fått en filmfestival som av Statens filminstitut har blivit betecknad som den nationella, nämligen den i Göteborg. Vi har också så sent som i går fått höra att EU nu kommer att ge anslag till både Göteborgs filmfestival och till Malmöfilmfestivalen, som är den som ägnar sig åt barn och ungdomsfilm. Då är vi åter inne på samma tema som vi har debatterat under olika rubriker. Man har alltså även nere i Bryssel uppmärksammat att vi är bra på detta. Då tycker jag att det finns all anledning att vi satsar vidare på det. För omväxlings skull, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan. Vi har inte några reservationer till detta betänkande.
Herr talman! Jag skulle bara vilja ha ett förtydligande av Lennart Fridén. Han säger att filmen har varit underskattad som konstart. Då undrar jag: Av vem? Jag påpekade i mitt inlägg att det är fler människor som går och ser på film än som går på idrottsevenemang. Vem är det som underskattar filmen som konstart?
Herr talman! Det är sådana som Ewa Larsson och jag, dvs. människor i beslutande befattningar. Filmen har inte alls fått samma uppmärksamhet i våra beslutande församlingar som många andra konstformer har fått. Man kunde inte ens bestämma sig för att filmen skulle hamna i Statens kulturråd när det tillkom. Den fick ligga kvar vid sidan om därför att man inte riktigt kunde placera den rätt. Den hörde väl ändå inte hemma med den övriga kulturen. Det är helt enkelt så att den har inte uppmärksammats där den borde uppmärksammats. Däremot har "folket" i mycket stor utsträckning sökt sig till biograferna för att uppleva filmen.
Herr talman! Jag anser att jag är en del av folket och jag önskar att Lennart Fridén talar för sitt eget parti. Jag vill påtala att Miljöpartiet verkligen uppskattar filmen som konstart och att vi nu vid filmens hundraårsjubileum vill manifestera det genom vår önskan att regeringen tar ett initiativ för att säga att vi vill ha ett nationellt filmmuseum.
Herr talman! Visst skulle vi kunna leka med ord en bra stund Ewa Larsson och jag. Men jag tycker inte att det är skälet till att vi sitter i den här kammaren. Jag kan bara konstatera att det finns mycket som tyder på att man inte har uppmärksammat filmen som en egen konstform. Det har konstaterats i många utredningar även under senare år. Nu är vi på rätt väg och det är ingenting som vi kan sätta vare sig det ena eller det andra partimärket på. Det har varit på det här sättet. Låt oss hoppas att det nu går den rätta vägen.

Herr talman! Bristerna i socialdemokraternas historiska och nuvarande trafikpolitik är uppenbara. Det kommer till uttryck genom misstron till marknadskrafterna, övertron på regleringar, ryckigheten i väginvesteringarna, obalanserna mellan investeringsmedel och drifts och underhållsanslag samt nu senast de enskilda vägarnas undervärderade betydelse för det svenska vägsystemets totala funktion. I och med att regering och riksdag på grund av det statsfinansiella läget inte förmår att avsätta medel för att drift och underhåll av våra vägar skall kunna hållas på en nivå som säkerställer god hushållning, kan vi bara konstatera att det är en kapitalföstöring som pågår. Egentligen är detta en historisk försyndelse. Såväl nyinvesteringsnivån som drifts och underhållsanslagen till vårt vägnät har varit upprörande illa behandlade, först och främst under 70 och 80-talen. Den förra borgerliga regeringen tog ett krafttag under förra mandatperioden för att "bygga igen" vad gamla socialdemokratiska underlåtenhetssynder åstadkommit. Riksdagen har antagit nya trafikpolitiska mål och en planering för de kommande tio åren. Tyvärr har detta inte varit tillräckligt. Det saknas fortfarande modeller för hur vården av det vägkapital vi redan har skall kunna hävda sig mot andra angelägna statsutgifter. Bl.a. därför har vi moderater föreslagit en neddragning av utbyggnadstakten i nya väginvesteringar med 750 miljoner i förhållande till regeringens förslag. Innan vi bygger oss fast i alltför många nya objekt, som leder till att det äldre och lågtrafikerade vägnätet får förfalla, måste vi hitta en modell som i statens budget kan säkerställa drifts och underhållsanslag som medger att våra vägar hålls i stånd. En övergång från beskattning av trafiken till ett system med trafikoch miljörelaterade avgifter, där sambandet mellan statens kostnader och intäkter för trafiken bättre klargjordes, tror vi skulle underlätta en sådan utveckling. Den påbörjade konkurrensutsättningen av Vägverket har visat hur stora effektivitetsvinster som där finns att göra. Socialdemokraterna befarar att Vägverkets kompetens som beställare skall urholkas om Vägverket bolagiseras och helt och hållet konkurrensutsätts. Den oron är än en gång ett bevis på Socialdemokraternas statiska syn på all offentlig verksamhet. Får jag påminna Socialdemokraterna om en annan stor statlig beställare, som inte längre finns men som på sin tid var en av de mest kompetenta beställare som jag känner till, nämligen den gamla Byggnadsstyrelsen. Den hade ingen egen regiverksamhet för att upprätthålla sin kompetens men höll sig ändå i hög grad med kompetens genom bl.a. sin kontrollfunktion och den kompetensutveckling som hela tiden skedde genom en viss personalrörlighet. Kompetensen späddes kontinuerligt på genom nyanställningar, och personal rekryterades från olika led i byggprocessen. Vi tror alltså att Vägverket både kan behålla och utveckla sin beställarkompetens, även om entreprenadverksamheterna bolagiseras, konkurrensutsätts och privatiseras. Vi vill därmed understryka att beslutet om att bolagisera Vägverket fr.o.m. den 1 januari 1996 skall stå fast. Vi menar också att en fortsatt omstruktureringsverksamhet inom Vägverket medger att ytterligare 150 miljoner, utöver vad regeringen har föreslagit, kan tas in genom besparingar i Vägverkets administration. Herr talman! Halveringen av anslaget till enskilda vägar är ett slag i ansiktet på dem som i vägföreningarna driver och underhåller 72 000 kilometer väg upplåten för allmänheten. Speciellt provokativt ter sig förslaget om man jämför drifts och underhållskostnaderna för det enskilda vägnätet med det lågtrafikerade helstatliga vägnätet. Drifts och underhållskostnaderna för de enskilda vägarna är nästan 40 % lägre, och det statliga bidraget till dessa vägar är mindre än Givetvis är det i det ekonomiska läge som Sverige befinner sig i rimligt att alla får vara med och dela på bördorna. Men då är det ju inte heller mer än rimligt att den del av det svenska vägnätet som drivs och underhålls i helstatlig regi får bära sin del av bördan. Av de upphandlingsförsök med drifts och underhållsentreprenader som Vägverket hittills har gjort vet vi att en konkurrensupphandling av drifts och underhållsverksamheten innebär att stora besparingar kan göras. Därför menar vi att 200 miljoner i besparing på drifts och underhållsanslaget till Vägverket bör göras och att dessa medel skall överföras till anslaget för drift och underhåll av enskilda vägar. Givetvis hade det känts mer tillfredsställande om vi hade sluppit föreslå denna nedskärning, då de medel som kan frigöras via effektivare upphandling mer än väl behövs för att åtgärda eftersatt underhåll. Nu har emellertid den socialdemokratiska regeringen genom sitt oklara agerande försatt oss i denna situation. Jag tycker att det är märkligt att inte utskottsmajoriteten är beredd att förena sig med Moderaterna och se till att besparingen fördelas på ett rättvisare sätt än vad regeringens förslag innebär. Den 30 mars ställde jag här i kammaren frågan till kommunikationsminister Ines Uusmann vad hon tyckte skilde bilisten på det enskilda vägnätet från bilisten på det allmänna lågtrafikerade vägnätet, som motiverade den av regeringen föreslagna särbehandlingen ur besparingssynpunkt. Hon svarade då: "Självfallet måste också vägnätet, både det regionala länsvägnätet och det enskilda vägnätet, bli föremål för de besparingar som vi alla skall bidra till för att få landet på fötter." Eftersom regeringen i sin budgetproposition om anslaget till Vägverket har sagt: "Regeringen föreslår således ett anslag för drift och underhåll som realt är i stort oförändrat jämfört med idag." Detta innebär, enligt regeringen, i stort ingen besparing. Jag frågade Ines Uusmann om jag kunde tolka hennes svar så, att Socialdemokraterna vill medverka till att fatta ett mer rättvist beslut i denna fråga, som medger att besparingen går ut över såväl det enskilda som det allmänna vägnätet. Ines Uusmanns svar blev följande: "Jag förutsätter att riksdagen alltid fattar rättvisa beslut, åtminstone med den nuvarande majoriteten." Detta föranleder mig fråga Bo Nilsson: Tycker den nuvarande majoriteten, som herr Nilsson representerar, att det är rättvist att den totala besparingen på drifts och underhållsanslag till vägar skall tas ut genom en halvering av bidraget till enskilda vägar? Utskottet har varit överens om att uppmana regeringen att analysera hur medlen som anslås till enskilda vägar används. Vi moderater har menat att analysen även borde innefatta de ca 40 000 vägkilometer helstatliga vägar som har lika låg trafikbelastning som många av de enskilda vägarna. Det finns kanske något att lära av jämförelsen mellan enskilda och helstatliga väghållares sätt att organisera och genomföra sina drifts och underhållsåtgärder. Det kan ju inte heller vara helt ointressant för regeringen att fundera över vad som skulle hända om staten kunde sänka sina kostnader för det lågtrafikerade vägnätet till samma nivå som för det enskilda. Jag kan berätta för kammaren att resultatet skulle bli en besparing på mellan 600 miljoner och 800 miljoner kronor per år. Miljöpartiet och Centerpartiet har i en gemensam reservation föreslagit ett anslag på 500 miljoner utöver regeringens förslag. Mot bakgrund av vad jag tidigare har sagt kan det kanske tyckas vara en rättvis åtgärd, men då har man glömt det statsfinansiella läget. Det skall bli mycket spännande att i kammaren i dag få se hur allvarligt Centerpartiet tar på sitt nya samarbete med Socialdemokraterna. Är det allvarligt? Det måste det ju vara om det skall bli trovärdigt. Blir det då trovärdigt om Centern röstar på sin och Miljöpartiets reservation om utökat bidrag till enskilda vägar? Naturligtvis inte. Ett sådant agerande skulle ytterligare försämra statens finanser och spräcka regeringens budgetförslag. Det finns därmed två utvägar för Centerpartiet. Den ena är att rösta med utskottsmajoriteten - Socialdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Det andra är att rösta med Moderaterna. För statsbudgeten blir resultatet detsamma. Jag ser med nyfikenhet fram emot hur Centern kommer att agera. Slutligen, Bo Nilsson: Vad kommer Socialdemokraterna att göra om de enskilda vägföreningarnas reaktion på riksdagens beslut blir att avstå från statsmedel och att sätta upp vägbommar på stora delar av vårt vägnät? Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 10 och ifall den vinner riksdagens gehör även till reservation nr 17.

Herr talman! Goda kommunikationer är viktiga och nödvändiga förutsättningar för att ta till vara utvecklingsmöjligheterna - allas utvecklingsmöjligheter i hela Sverige. Ett väl utbyggt väg och järnvägsnät, utbyggd sjöfart och luftfart samt goda post och telekommunikationer ökar möjligheterna för ett decentraliserat samhälle. Det ökar inte enbart möjligheten för person-, gods och budtransporter utan också möjligheterna för delaktighet och därmed demokrati. Investeringar i utbyggd infrastruktur är en viktig förutsättning för utveckling och demokrati i alla delar av landet. För att näringslivet skall ha rimliga möjligheter att konkurrera på lika villkor måste nackdelen med avståndet till övriga Europa minimeras med en väl utbyggd och god infrastruktur. Investeringar i en sådan är av största strategiska betydelse för utvecklingen inom näringslivet i hela Sverige, för exportindustrins konkurrensförutsättningar, för att möjliggöra arbete och boende i hela landet och för att vidmakthålla, underhålla, bevara och utveckla hela det finförgrenade nätverk av vägar som under årens lopp byggts upp med såväl gemensamma som enskilda och ideella medel och insatser. Det handlar om vägar som inte enbart brutit mark utan som också brutit bygd, vägar som öppnat Sverige och tillgängligheten också till den stora rika landsoch glesbygd som är en förutsättning för landets utveckling. Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 18 med titeln Vägverket översätts målen till konkreta siffror. Där översätts orden till handling och prioriteringar och möjligheter till kronor och anslag. Med hänsyn till det ekonomiska läget accepterar vi i Centern en sänkt ambitionsnivå i fråga om vissa avsnitt av stamvägnätet. Vi accepterar också av samma skäl att några av de väginvesteringar som ingår i 1993 års tioåriga investeringsplan senareläggs. På så sätt planar investeringspuckeln ut. Däremot anser vi att programmet i huvudsak skall fullföljas inom tioårsperioden. Herr talman! När det gäller anslag till byggande av vägar respektive till drift och underhåll av vägar måste principen vara att vägkapitalet skall förvaltas så, att värdet av gjorda investeringar inte urholkas. Vägkapitalet skall säkras, som det heter i den vägpolitiska målsättningen. För detta fordras, menar vi, en långsiktig strategi för drifts och underhållsåtgärder, vilket vi föreslår att regeringen återkommer till riksdagen med. Men framför allt är det nödvändigt att de brister som i dag finns i det svenska vägnätet så mycket som möjligt och så snart som möjligt åtgärdas och repareras. Annars hotar de vinster som görs i nyinvesteringar och ytterligare utbyggnad av infrastrukturen att ätas upp och gå förlorade på grund av eftersläpande underhållsinsatser. Såväl näringspolitiska som regionalpolitiska skäl talar för en kraftig upprustning av länsvägnätet. Mot denna bakgrund är det förvånande att regeringen och utskottsmajoriteten i år håller tillbaka anslaget till drift och underhåll. I fjol ansåg Socialdemokraterna att det behövdes 9 886 miljoner kronor till drift och underhåll. I år anser man att 5 867 miljoner kronor räcker. Från Centerns sida menar vi att denna minskning i förhållande till Vägverkets yrkande är alldeles för kraftig, medför ytterligare försämringar av det lågtrafikerade vägnätets standard och strider mot det vägpolitiska målet att uppnå en regional balans och en säkring av vägkapitalet. Vi föreslår därför att ytterligare 1 miljard anslås till drift och underhåll, medan nybyggandet av framför allt motorvägar nu ges en lägre prioritet. Det som emellertid gör mig mest upprörd och besviken är den nonchalans som utskottsmajoriteten visar gentemot de enskilda vägarna. Här gäller ingen osthyvel. Här går man fram med både stämjärn och klubba och hugger bort halva anslaget. Man sänker det från 657 miljoner till 329 miljoner, vilket är en tredjedel av Vägverkets förslag och hemställan. Man anslår till landets längsta vägnät - 280 000 km, vilket är två tredjedelar av hela det svenska vägnätet - ett belopp som är 134 miljoner kronor lägre än vad som behövs enbart för Vägverkets administrativa kostnader. Om man någon gång skulle vilja upprepa de välbekanta orden "Vet hut! Vet sjufalt hut!" så är det i detta sammanhang. Dessutom föreslås förhandlingar med Svenska Från Centerns sida säger vi ett definitivt nej till denna övervältring på kommunerna. Vi gör det främst av följande fyra skäl: 1. Ansvaret för infrastrukturens utbyggnad måste vara statens. 2. Kompetensen och kunnigheten i dessa frågor finns hos Vägverket, ej hos kommunerna. 3. Kommunerna orkar inte med även denna kostnad. 4. Förslaget medför mycket stor risk för att vi skär av och stympar det finförgrenade vägnät som likt vener, artärer och lober förser samhällets blodomlopp med invaror, utvaror, råvaror och tillgänglighet. Jag är kanske egentligen inte förvånad över förslaget. Det ligger tyvärr i linje med många övriga regeringsförslag riktade mot landsbygden, som med varierande framgång har förts fram det senaste halvåret. Däremot är jag förvånad och uppriktigt besviken över att inte utskottsmajoriteten på något sätt i konkret handling har velat ta intryck av de mängder av skrivningar, uppvaktningar, protester, beskrivningar, redovisningar och förslag som har kommit utskottet till del sedan förslaget blev känt. Det har kommit skrivningar, uppvaktningar, protester, beskrivningar, redovisningar och förslag i mängder från de 24 000 enskilda väghållarna och samfälligheterna, från LRF-avdelningar över hela landet, från centeravdelningar över hela landet, från skogsägarna, från skogsindustrin, från Glesbygdsverket, från Skärgårdsstiftelsen, från andra politiska föreningar, från kommunförbund, från kommunstyrelser och från länsstyrelser. Låt mig redovisa några axplock från den talrika, sakkunniga protestkören, som väl beskriver situationen: "I stora delar av länet är enskilda vägar en förutsättning för boende och ett fungerande näringsliv eftersom de utgör den enda transportlänken med omvärlden." "En trolig följd av sänkta statsbidrag av den storlek som aviseras är att många enskilda väghållare av kostnadsskäl kommer att tvingas stänga sina vägar för allmän trafik." "Tillgängligheten och rörligheten kommer därmed att minska vilket är speciellt besvärande för turistlänet Jämtland där många attraktiva turistområden bara nås via enskilda vägar." "Lika allvarligt som bidragsnedskärningen är förslaget att låta kommunerna överta förmedlingen av statsbidragen. Det innebär att den rådgivning i tekniska, juridiska och administrativa frågor som Vägverket idag ger de enskilda väghållarna faller bort eftersom motsvarande kompetens och resurser inte finns hos kommunerna." Detta skriver en enig länsstyrelse i Jämtlands län. "Begränsas möjligheterna till bidrag för åtgärder på enskilda vägar innebär det orimliga och orättvisa kostnader för enskilda och kommuner i gles och landsbygd" säger Glesbygdsverket. "Det finns ur Kalmar kommuns synpunkt ingen möjlighet att kompensera bortfall av statsbidraget, varför många av de enskilda vägarna kan komma att stängas för allmän trafik. Många av de enskilda vägarna leder ut till för allmänheten viktiga attraktioner: badplatser, fritidsaktiviteter, svamp och bärplockning och naturupplevelser i stor omfattning. Allemansrätten blir i så fall kraftigt begränsad" skriver bl.a. Kalmar kommun. "Enligt Kommunförbundets uppfattning skulle såväl ett överförande av anslaget till kommunerna som halveringen av anslaget att få betydande ekonomiska konsekvenser" framför Svenska Kommunförbundet, som också i brev till trafikutskottet anger att: "Idag har många enskilda vägar ett större allmänintresse än många mindre allmänna vägar, för vilka staten tar det fulla ansvaret." "Förslaget medför också att bidraget till fem färjelinjer i landet skulle drabbas. En av dessa färjelinjer är Ornö Sjötrafiks bilfärja mellan Dalarö och Ornö inkl. intilliggande mindre öar." En annan är färjan mellan Gränna och Visingsö. "Skulle bidraget minska till hälften blir detta en dödsstöt mot samhällssatsningen på En Levande "Detta innebär i sin tur att folk tvingas flytta från Ornö och omgivande öar, vilket tar bort underlaget för butik, postkontor och en redan idag hotad skola och barnstuga." "Sammanfattningsvis vädjar Haninge kommun att förslaget till minskat bidrag till enskild väghållning inte måtte slå undan benen på övriga samhälleliga insatser som görs för att behålla En Levande Skärgård. Detta skulle innebära en kapitalsförstöring av stora mått och medföra allvarliga konsekvenser - inte minst för 200 öbor." Så avslutas brevet till trafikutskottet från kommunledningen i Haninge kommun. Av tidsskäl undviker jag att citera fler brev, även om jag här har ytterligare ett citat från Västerbottens Herr talman! Enskilda vägar är inte enskildas vägar. Det är vägar för alla. Det är vägar för landsbygden. Det är vägar för turisten. Det är vägar för jordbruket. Det är vägar för varutransporter. Det är vägar för skogsindustrin. Det är vägar för bärplockaren. Det är vägar för skolskjuts. Det är vägar för post och färdtjänst. Det är vägar till rekreation. Det är vägar till allemansrätt. Det är vägar för levande landsbygd. Det är vägar för regional balans. Det är landets längsta och mest finförgrenade vägnät. Det bärs upp av många enskildas ideella arbete. Nu liggande förslag hotar att strypa såväl detta vägnät som landsbygd, glesbygd, fortsatt ideellt arbete och i förlängningen tillgängligheten till svampmarker, badstränder, skärgård och även välfärden i vår unika allemansrätt.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
Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till Men mina funderingar om finansieringen kvarstår, liksom mina funderingar vad gäller Centerns och Socialdemokraternas ansvarstagande för landets ekonomi. Hur klarar Centern ut det här ansvarstagandet om man vill satsa ytterligare 500 miljoner och inte har Socialdemokraterna med på noterna så att man kan finansiera satsningen? Ni spräcker ju regeringens budget.
Herr talman! Ulla Löfgren! Vi ligger redan i och med vårt budgetförslag 13 miljarder bättre till än Socialdemokraternas budget. Redan vid motionstidens ingång plockade vi bort pengar från utbyggnaden och lade på underhållet liksom vi lade mer på de enskilda vägarna, eftersom det är ett prioriterat område. Motsvarande satsning såg jag inte i Moderaternas motioner.
Herr talman! Det är ju ganska ointressant, så länge inte Centerpartiet har lyckats få Socialdemokraterna med på just sina besparingar. Även om Centerpartiet föreslår aldrig så många besparingar finansieras ju inte de här utgifterna om 500 miljoner om riksdagen inte antar de föreslagna besparingarna. Har man ingått äktenskap med någon måste man ju vara överens om hushållsutgifterna.
Herr talman! Såvitt jag vet finns inga äktenskap ingångna, inte heller förlovningar. Det finns ett samarbete mellan två partier, grundat på behovet av att tillsammans försöka stabilisera ekonomin i landet. Det är det det handlar om. Jag tycker nog inte att det, som Ulla Löfgren sade, är ointressant var prioriteringarna ligger från början. Det visar på den politiska viljan. Vi har visat vår.

Herr talman! Det är roligt att det är så många av riksdagens ledamöter som vill delta i trafikutskottets debatt, även om jag förstår var skon så att säga klämmer. Problemet vad gäller trafikutskottets betänkande är väl att det är svårt att debattera vissa frågor i och med att vi skjuter många av frågorna till de kommittéer som sitter och arbetar. Det gör att de reservationer som har fogats till betänkandet faktiskt kan få gehör när kommittén har kommit till sina slutsatser. Det vet vi inte i dag. Det vi kan hoppas på är att mycket av de idéer och tankegångar som har förts fram i motioner och reservationer hamnar hos den kommitté som arbetar med de här frågorna och på så sätt så småningom kanske kommer tillbaka till riksdagen. I det statsfinansiella läge som nu råder har Västerpartiet två reservationer till detta betänkande. Vi vill framför allt skjuta på motorvägssatsningarna, eftersom vi anser att vi inte har råd med dem. I stället vill vi satsa mer på drift och underhåll av de vägar som finns. Därmed skulle kanske de olyckor som förekommer på dagens vägnät kunna minska i antal. Trafiksäkerhetsverket har ju redovisat att det i dag sker olyckor på grund av att underhållet har eftersatts under en längre tid. Det är väl flera regeringar som har bidragit till att anslagen till underhåll har minskat. Varken den förra socialdemokratiska regeringen eller den borgerliga regeringen har varit så aktiv när det gäller underhåll, utan man har satsat på andra områden. Utskottsmajoriteten har avvisat de reservationer vi har fogat till betänkandet. Det dröjer nu inte alls länge tills regeringen lägger fram sin kompletteringsproposition. Vad som kommer att dölja sig eller framkomma i den kompletteringsproposition som kommer vet vi inte i dag. Men det skulle vara väldigt intressant om man kunde få reda på om de besparingar som vi från Vänsterpartiet föreslagit när det gäller nysatsningar på motorvägar, och som kommer att avslås vid omröstningen i morgon, kanske kommer att bifallas den 25 april. Då står vi i en ganska knepig situation. Det här vet vi ingenting om i dag, i varje fall inte jag. Fru talman! När det gäller enskilda vägar har vi från Vänsterpartiet inte haft några pengar att satsa på dem. Jag förstår alla dem som känner en viss oro för detta. Men den våldsamma kritik som har framförts och det moras som kommer att inträffa om nu Trafikutskottet kommer att fatta detta beslut, som det finns en majoritet för, tror jag inte på. Jag har varit i kontakt med många vägföreningar, och många vägföreningar har ringt till mig. Det de framför är, att om neddragningen kommer att bestå långsiktigt kommer det att bli problem, och det förstår jag också. Som glesbygdsbo känner jag till dessa frågor ganska väl. Om man läser den skrivning som finns på s. 31, och inte gör som en viss potentat när han läser bibeln, tror jag faktiskt att det finns möjlighet att se att vi inte är avvisande. Vi säger inte bestämt nej och att dessa satsningar skall vara bestående. Halveringen av anslagen är icke bestående. Där gör utskottet en annan bedömning än den regeringen gör. Vi har krävt en analys av hur mycket medel som behövs för att upprätthålla det finmaskiga vägnät som skall finnas kvar - och där håller jag med Sivert Carlsson - för turistanläggningarna och för människors möjligheter att komma ut till de badplatser som kommunerna satsar på. Jag är helt övertygad om att om analysen kommer fram till att vi måste satsa mer pengar för att upprätthålla det enskilda vägnätet kommer man att se till att det finns pengar. Jag är i varje fall absolut en av dem som kommer att se till att motionera om att så blir fallet. Det finns i dag ganska litet analys av hur mycket som behöver satsas för att upprätthålla det vägnätet. Det skulle egentligen vara ganska roligt att se hur det är med de juridiska personerna, och då tänker jag framför allt på skogsindustrin och pappersindustrin, som utnyttjar detta vägnät oerhört mycket och som i dag såvitt jag vet inte satsar en enda krona. De är ganska beroende av att det enskilda vägnätet upprätthålls för deras framkomlighet. Skogsindustrin kräver i dag att deras råvara är en färskvara. Vad betalar egentligen den svenska skogsindustrin och andra industrier som utnyttjar det enskilda vägnätet utan att satsa en enda krona? Det tycker jag att man skulle ta med i den analys som skall göras. Är det inte vettigt att de är med och satsar pengar på detta vägnät som för deras del är så oerhört viktigt? Det går lätt att tala om att det är viktigt, men att vara med och satsa pengar är det mycket sämre med. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till en av de reservationer som Vänsterpartiet har avgett till detta betänkande, och som jag och Vänsterpartiet givetvis står bakom, nämligen reservation 6 avseende mom. 4.

Fru talman! Efter det sista som Karl-Erik Persson sade känner jag mig föranlåten att begära ordet och tala om att den allra största delen av vårt vägnät är alldeles privat och betalas av enskilda, framför allt enskilda skogsägare. De betalar ungefär 1 miljard per år i drift och underhåll för sina vägar. Det är en inte oansenlig summa jämfört med de 329 miljoner som regeringen har föreslagit för de enskilda vägarna.
Fru talman! Är man i så stort behov av och så angelägen om dessa vägar är ju detta en ganska liten summa om vi ser till hur stort vägnät som man egentligen har och utnyttjar. Där tror jag att det finns mer pengar. Det finns ingenting som säger vad industrin är beredd att satsa på dessa vägar.
Fru talman! Jag tror att biltrafiken betalar sina kostnader för dessa vägar. Vägverket i Västerbotten har gjort en undersökning av hur det ser ut på de enskilda vägarna. Man har gjort trafikmätningar och kommit fram till att statens intäkter från bilismen för de enskilda vägarna i Västerbotten är 32 miljoner kronor medan statsbidraget är 28 miljoner kronor.
Fru talman! Biltrafiken betalar totalt in över 43 miljarder kronor till statskassan. Därav från den tillbaka ca 15 miljarder kronor från Vägverket. Men vad gör man av de andra pengarna? Inte går de till de enskilda vägarna. Då skulle vi inte ha dessa problem.
Fru talman! Jag begärde ordet närmast med anledning av det som Karl-Erik Persson sade om skogsindustrin. Han undrade vad som gällde. 75 % av vägarna får anslag, resten får det inte. Skogsindustrin är den industri som plockar in mest pengar till landet, mer än metallindustrin och verkstadsindustrin tillsammans. Just-in-time-transporter kräver säkra vägar. Vi måste hjälpa näringslivet. Det handlar om att utveckla näringslivets basförutsättningar för att kunna få ut mer pengar sedan. Jag blev glad när Karl-Erik Persson sade att det inte får bli en permanent halvering. Det förutsätter jag också att det inte blir, för det klarar vi inte. Sedan sade Karl-Erik Persson att det framförts en våldsam kritik från hela landet. Jag tror inte att den kritiken var felaktig, Karl-Erik Persson. Lika litet tror jag att Karl-Erik Persson hade fel i fjol när han äskade ungefär det dubbla anslaget, 757 miljoner, till det enskilda vägnätet, något som han i år vill sänka till 329 miljoner. Det gör mig litet fundersam beträffande Vänsterpartiets regionalpolitiska inställning i ord och handling.
Fru talman! Jag hör till dem i trafikutskottet som har suttit i arbetsmarknadsutskottet under flera år och tagit regionalpolitiskt ansvar. Vi i Vänsterpartiet sitter ensamma i varje utskott, som säkert Sivert Carlsson vet. Jag känner ganska väl till vad regionalpolitiken innebär. Jag hör till dem i riksdagen som har satsat mest tillsammans med andra partier när det gäller regionalpolitiska anslag. Vi har då framför allt kört över den socialdemokratiska regeringen flera gånger i våra förslag till anslag till regionalpolitik och länsanslag, bl.a. Det är inte alls främmande för mig. Det blir skiftningar i motionsskrivande och äskande från år till år. Att det sker känner Sivert Carlsson mycket väl till. Nu har vi i Vänsterpartiet försökt att lägga fram ett budgetförslag där vi finansierat inkomster och utgifter, och då hamnar vi i den här situationen. Jag kan öppet erkänna att jag faktiskt inte visste om att det var så många enskilda vägar som fick statsbidrag i Sverige, men det har jag lärt mig. Att skogsindustrin med sin export bidrar med otroligt mycket medel statskassan vet jag också. Men den är också beroende av dessa enskilda vägar. Frågan är egentligen om den inte kunde bidra på ett bättre och mer aktivt sätt när det gäller den här delen, även om jag vet att skogsindustrin inte finns överallt där de enskilda vägarna finns. Men i sin helhet borde den säkert, och kan säkert, bidra med mer pengar än vad den gör i dag.
Fru talman! Jag delar Karl-Erik Perssons uppfattning i den sista delen. Det jag är förvånad över är svängningarna och översättningen från ord till handling när det gäller pengar, och den förvåningen fortsätter. Men med den öppning som Karl-Erik Persson ger nu finns det kanske en chans att lösa det här framöver. Jag är däremot lika övertygad nu som för en stund sedan att vår samhällskropp inte har råd att skära av de finaste artärerna och venerna. Då fungerar inte blodomloppet längre.
Fru talman! Jag skall trösta Sivert Carlsson med att jag har samma kritik i mitt eget parti. Det är inte med någon stor entusiasm jag för fram detta, och jag är inte säker på att hela riksdagsgruppen kommer att stödja mig när det gäller den här frågan, om jag skall svara ärligt. Det är därför som jag har sagt att en analys måste komma till stånd. Det måste komma fram hur mycket pengar man behöver ha för att upprätthålla vägnätet. Vi i Vänsterpartiet är definitivt inte för att det skall stängas av. Centerpartiet har påpekat att man stänger av vägar för friluftsliv, för fiske och kanske för sportanläggningar som kommunerna har satsat på och som ligger utanför vissa områden. Men man har statsbidrag för vägarna dit. Det mest positiva i den skrivning som jag står bakom är att denna analys måste komma snabbt. Den måste alltså komma under 1995. Jag är beredd att ta från anslaget till nyinvesteringar i motorvägar för att lägga på det vägnät de enskilda vägarna utgör.

Fru talman! Jag vill först och främst börja med att säga att jag uppskattar att statsrådet har tagit sig tid att komma hit och förhoppningsvis delta i debatten. Som miljöpartist har jag den meriten och den nackdelen att jag inte behöver gå in i en liten strid om vem som gjorde vad, vem som har förhandlat med vem och vem som är förlovad med vem. Sådant kan man se på TV på dagtid, men det tycker jag inte skall skötas i Sveriges riksdag. Det karaktärisktiska för nästa års budget för Vägverket är att man fortfarande dras med den trafikpolitik som beslutades under 1993 och det investeringsprogram som bestämdes. Det byggde bl.a. på en hel del falska föreställningar om trafikpolitikens förutsättningar, även om vissa delar av formuleringarna har ändrats i de trafikpolitiska delmålen. Bl.a. har Socialdemokraterna valt litet annorlunda formuleringar vad gäller konkurrenskraft, näringslivets stimulans, m.m. Faktum är att man i princip följer det här investeringsprogrammet. Det är då irrelevant om det är en borgerlig eller en socialdemokratisk regering. Det har visat sig genom att de besparingar som har gjorts först och främst har gjorts med hänsyn till det statsfinansiella läget. Miljöpartiet delar inte majoritetens syn på nödvändigheten av utbyggnad av motorvägar. Vi menar att motorvägar är en ganska dyr och onödig investering. Det finns bra mycket effektivare lösningar när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet än just motorvägar. Motorvägar har på något sätt blivit en helig ko, en sanning som skall lösa alla problem. Om vi tittar på detta med ekonomisk tillväxt kan vi konstatera att det alltid funnits en föreställning om att den ekonomiska tillväxten absolut behöver en ökad transportvolymskapacitet. Jag skulle vilja vända på begreppet och påpeka att den ekonomiska tillväxten medför behov av ökade transportvolymer, men det motsatta förhållandet är absolut inte nödvändigt. Det är detta vi måste komma fram till. Annars kommer investeringstakten att fortsatt vara densamma år efter år efter år. Vi kan konstatera de mål om effektivisering som Vägverket har fått inte har uppfyllts i någon särskilt tillfredsställande grad mer än att man har bestämt sig för att bygga motorvägar för att effektivisera, vilket flera instanser har vänt sig emot. Bl.a. har Lindbeckkommissionen visat att konkurrenskraften för industrin ökar med så liten del, jag tror att det är 0,06 %, eller något sådant. Vi måste titta på hur motorvägsstandarden byggs ut i dag. För det första byggs den ut ojämnt, vilket bara det måste ses som en trafikfara. För det andra byggs den ut på bekostnad av t.ex. enskilda vägar. Här har Miljöpartiet anslutit sig till Centerns reservation. Vi har även anslutit oss till de motioner som pekar på att pengarna först och främst skall tas från motorvägsbyggen. Låt mig visa en liten bild. Det här är en gård som har brukats ekologiskt sedan 1972. Där bygger man nu en motorväg. Låt oss ha i åtanke att i ett EU-land som Holland är det inte tillåtet att expropriera för att bygga t.ex. en väg. Då får vi en annan dimension på individens ställning i samhället i dag. I och med att riksdagen beslutat att endast ge direktiv för de övergripande målen och inte lägger sig i den enskilda planeringen har det blivit problem med utbyggnadstakten eftersom Vägverket bygger efter eget huvud. Det är klart att Vägverket har bättre kompetens än någon politiker att veta exakt hur det skall byggas, men en sak måste konstateras. Det är att politiska instanser och individer blivit ganska maktlösa. Därför måste vi åtgärda detta på något sätt. Apropå maktlöshet kan vi också nämna EU. Utskottet har visat ett fantastiskt ointresse att delta i någon som helst EU-debatt när det gäller Vägverket och väginvesteringar. Den nationella vägplanen har inte setts i ett europeiskt perspektiv, vilket är fullständigt unikt för ett EU-land. Vi ser en total integrering av övriga EU-länders trafikpolitik genom Transeuropean Network. Sverige har karakteriserat sig genom att driva en nationell politik i riksdagen. Den har väldigt liten anknytning till de europeiska planerna. Om man hade haft ett större medvetande här, hade man dessutom valt att påverka mer, vilket inte har skett så mycket från politiskt håll. Det är möjligt att regeringen sköter detta och att det sker i EU-nämnden, men i utskottet har vi sannerligen inte sett det. Miljöpartiet har alltså ställt sig bakom Centerns reservation. Vi har även ställt oss bakom de motioner i en reservation som är till förmån för de vägutbyggnader som vi anser onödiga i dag. Vi anser att ett tydligt direktiv skulle kunna ges om att det skall byggas så billigt som möjligt, så miljövänligt som möjligt och så effektivt som möjligt utan att trafiksäkerheten äventyras. Hur går detta ihop? Hur bygger man så att trafiksäkerheten inte äventyras och dessutom billigt och miljövänligt? Den plan som läggs upp i dag skall ju vara grundläggande för de framtida kommunikationerna i Sverige. När den stomnätsplan som ligger är färdig kommer stomnätet i princip att vara färdigutbyggt i Sverige. Vi kan konstatera att utbyggnaden nu sker i förhållande till folkökningen, ökade behov av transporter och ökade behov av kommunikation på olika sätt. Såväl i europeiskt som internationellt och svenskt perspektiv finns det tydliga prognoser som talar om ett behov av transportökningar. Däremot finns det dåligt med prognoser som talar om hur man kan effektivisera. Faktum är, som Vänsterpartiet har påpekat i en motion, att energieffektiviseringen på transportområdet, särskilt vägtransportområdet, har varit mycket dålig. Vi kan jämföra detta med energianvändningen och energieffektiviseringen totalt i samhället. Energibehovet har haft samma kurva som den ekonomiska tillväxten. Det är ett sätt att se som man bl.a. tillämpar på u-länder för att visa att energibehovet ökar med ekonomisk tillväxt. Men detta har ändrats nu. Nu minskar i stället energibehovet på grund av effektiviseringar. Det skulle kunna likställas med effektiviseringar av vägtransporter där själva slutvaran, produkten, blir bra mycket mer kapitalintensiv. Den marginella nyttan avtar ganska betydligt. Grundtanken är alltså att investeringsprogrammet är fel i dag. Därför måste vi ändra på det från grunden. Jag tycker att regeringen borde ta till sig litet av detta och kanske inte gå så mycket i den borgerliga regeringens spår och bygga så många broar och motorvägar. Det behövs kanske inte. Vad är det som säger att folkökningen och trafikökningen slutar när ni har bestämt er för att sluta investera. Min generation och generationerna efter min kommer säkert också att ha ett ökat behov. Då är det ohållbart - och det inom en snar framtid - att bygga på samma trafikpolitik som man gör i dag. Det går inte. Vi kan tyvärr konstatera att vi inte har fått något gehör i utskottet för våra synpunkter. Vårt besparingsförslag på 5,5 miljarder har inte gått igenom. Regeringen har dragit ner något på investeringstakten men inte uppmärksammat några andra frågor än det statsfinansiella läget. Miljöpartiet värnar om t.ex. grusvägar och det vägkapital som finns. Men vi anser inte att det vägkapital som finns främjas av en delvis utbyggnad av motorvägar på det sätt som sker i dag. När det gäller glesbygdspolitiken måste man ha i åtanke att många av motorvägarna byggs mellan storstäderna för att kompensera ett trafikbehov som finns där och för att knyta samman olika regioner. Det är ett faktum eftersom olika städer i dag måste hävda sig i ett EU-perspektiv. I en union är Stockholm inte längre en huvudstad. Där är Stockholm en liten stad. Därför tycker jag inte att investeringarna i dag sker särskilt väl i samklang med de regionalpolitiska målen. Jag skulle vilja få en diskussion om detta. Jag har undvikit att hoppa på någon direkt. Då finns det en risk för att man missar dialogen, men jag hoppas att viktiga frågeställningar om hur vi skall lägga upp den framtida politiken ändå kommer fram. Låt mig till sist säga några ord om Vägverkets dotterbolag och bolagiseringen. Vi menar att bolagisering och effektivisering är bra. Men vad händer när ett bolag ställs inför de ekonomiska effekter som har redovisats i den här rapporten. Den visar på hur fel Vägverkets kalkyler har slagit, och inte bara Vägverkets utan även Banverkets. Om detta sägs väldigt litet i propositionen också. Det tycker vi är mycket tråkigt. Som det mycket riktigt påpekas i rapporten från Riksrevisionsverket leder de felaktiga kalkylerna till felaktiga politiska beslut. Jag vill yrka bifall till reservation 7. Miljöpartiet står givetvis bakom alla sina reservationer, men av tidsskäl väljer jag att bara yrka bifall till reservation 7.

Fru talman! Människors resor till arbete, möten med varandra och transporter av varor är grundläggande funktioner i samhället. Förmågan att på ett effektivt och resurssnålt sätt organisera transporter och kommunikationer har en avgörande betydelse för utvecklingen av välfärd, samhälle, ekonomi och miljö. Den dominerande delen av resor och transporter sker i dag, och inom överskådlig tid, på landets vägsystem. Dagens betänkande behandlar anslag till just Vägverkets olika delar. Det gäller investeringar till drift och underhåll samt till enskilda vägar. År 1993 och 1994 fastställde riksdagen ett stamvägnät till omfattning, standard och utbyggnadstakt samt en planeringsram för investeringarna. Beslutet fattades i den här kammaren med stor majoritet. Även om detta beslut i sak står fast måste det statsfinansiella läget påverka även utbyggnaden av vägnätet. Förslaget i regeringens proposition är att investeringarna förskjuts något i tiden. För väginvesteringarnas del betyder detta att väghållningsplanen inte kan slutföras 2003 som tidigare var sagt utan tidigast 2004. När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet sker dock inga besparingar som är synliga i budgeten. Men om man ser till det behov som Vägverket redovisar finns det besparingar även här på flera miljarder. Jag tycker att det finns skäl att understryka detta. Enligt min bedömning är underhållet av våra vägar, eller att bevara vägkapitalet om ni så vill, lika viktigt som de nya investeringarna. När det gäller anslaget till de enskilda vägarna föreslås mycket stora besparingar. Man kan alltså både med fog och vett säga att väganslagen minskas ordentligt för att klara budgetunderskottet. Det är naturligtvis smärtsamt men nödvändigt. Det finns också en stor majoritet för detta i kammaren. Fru talman! Jag tänkte nu gå över till trafikutskottets betänkande och kommentera några viktiga punkter. I propositionen föreslår regeringen att flera vägavsnitt skall få en sänkt målstandard från motorvägsstandard till 13 meters bredd. Det gäller avsnitten på E 4:an Gävle-Sundsvall, norra E 6 mellan Uddevalla och norska gränsen, E 20 mellan Göteborg och örebro och E 22 mellan Malmö och Karlskrona. Regeringen anser dock att man kan avvika från den lägre målstandarden om avvikelsen innebär betydande samhällsekonomiska effektivitetsvinster. Utskottets majoritet har velat tolka regeringens skrivelse positivt så till vida att vi vill ge regeringen och Vägverket en möjlighet att långsiktigt ge de fyra aktuella vägarna rätt målstandard. Anser regeringen t.ex. att E 6 till norska gränsen bör få motorvägsstandard bör denna möjlighet också finnas. Skälen kan vara såväl trafiksäkerhet som den stora andelen tung trafik som trafikerar detta internationella stråk. Ett annat konkret exempel kan vara delen Söderhamn-Enånger där planeringsprocessen hunnit långt och där en samordning av väg och järnvägsutbyggnad kan ge betydande samhällsekonomiska vinster. På andra vägavsnitt kan det kanske vara en fördel att vänta med utbyggnaden tills rätt målstandard kan uppnås. Genom utskottets skrivningar utgår vi ifrån att de aktuella vägavsnitten på sikt kan få rätt målstandard. När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet har jag redan sagt att detta är en mycket viktig del av vägväsendets uppgift. Här vill jag ge två synpunkter. När det gäller anslaget kan man av statsfinansiella skäl på kort sikt spara även här, men mer långsiktigt är det tveksamt. Den kommunikationskommitté som nu arbetar bör ha eller har som en av många viktiga uppgifter att se till att det befintliga vägnätet kan bibehålla en hög standard. När det gäller att bolagisera Vägverkets produktionsdivision vill jag kort säga att regeringen aviserat en proposition i höst om vilken huvudman som detta nya bolag bör ha. Dessutom pågår för närvarande en utvärdering av den del av underhållet som nu är konkurrensutsatt. Det är en god sed som vi har här i riksdagen att man avvaktar med förändringar under den tid som utredningar pågår. Jag måste ändå få säga till Ulla Löfgren att jag aldrig kommer att bli så glad för marknadslösningar som hon är. Det är kanske det som är den politiska skillnaden mellan oss, och det är kanske väl att det finns sådana. Låt mig så gå över till den kanske allra svåraste besparingen, den som gäller de enskilda vägarna. Sällan har jag fått så många yttringar, påtryckningar, brev och krav på uppvaktningar. Det tyder på att detta är en mycket tuff besparing, och det är jag också övertygad om. På kort sikt måste vi tyvärr genomföra dessa svåra nerdragningar. I framtiden tror jag, utan att lova, att det kanske krävs mer pengar på sikt. När det gäller organisationen eller kommunaliseringen har protesterna varit speciellt skarpa. I min enfald trodde jag att en decentralisering till kommunerna i allmänhet var positiv och till en fördel, men här har ju alla - Vägverket, kommuner, Kommunförbundet och massor av vägföreningar - fått både mig och utskottets majoritet att tveka och kanske t.o.m. ändra oss. Vi föreslår att en analys av regeringens förslag både vad avser medlen och kommunaliseringen görs före det att eventuella förhandlingar tas upp med Kommunförbundet. Detta ger vi också regeringen till känna. Analysen bör göras färdig under det här året, som Karl-Erik Persson tidigare har sagt. Fru talman! Nu vill jag gå över och kommentera några reservationer och de anföranden som hållits tidigare i det här ärendet. Jag vill ta upp reservation 3. Där kräver moderaterna att det bör vara ett mer direkt samband mellan statens utgifter och inkomster på vägområdet. Detta är en av många viktiga frågor som Kommunikationskommittén skall belysa. Till dess att så sker får vi avvakta. Moderaterna föreslår också en besparing på Vägverkets administration med 150 miljoner. Jag undrar hur man har gjort. Har man knäppt med fingrarna och kommit fram till en lämplig summa? Jag tror inte att det finns någon speciell uträkning för hur man har kommit fram till detta. Men det är möjligt att det passar. Samtidigt kräver man att tioårsplanerna skall genomföras, man skall bli en duktig beställare osv. Vi socialdemokrater föreslår också besparingar här med ett antal procent, men mer är inte möjligt, och det vet moderaterna. Till sist föreslår Moderaterna att 200 miljoner skall överföras från drift och underhållsanslaget till enskilda vägar. Det låter flott, men samtidigt säger m att det saknas medel på drift och underhållsanslaget. Jag tycker att det är populistiskt och onödigt. Vi vet att det skulle behövas mycket mer på drift och underhållsanslaget för att klara trafiksäkerhet, miljö osv. Att flytta pengar från drift och underhållsanslaget är ett mycket dåligt sätt. Jag vill också göra några kommentarer till det Ulla Löfgren sade. Hon gjorde som många andra: Hon tog i ordentligt. När man tar i som hon gjorde finns det en risk att man inte blir riktigt trovärdig. Det får kanske andra än jag bedöma. Jag vill ändå säga att det aldrig förr anslagits så mycket pengar till drift och underhåll som det görs just nu. Så till vida har vi socialdemokrater försökt att ge drift och underhållsanslaget de medel som går att ge i detta svåra läge. Det får man inte glömma bort. Moderaterna ställer upp på investeringarna. Det tycker jag i och för sig att man skall vara glad över. Ulla Löfgren sade en massa om att vi har en dålig och ryckig trafikpolitik. När man pratar om detta ute märker man att det är en allmän uppfattning att 1988 års trafikpolitiska beslut är det allra bästa beslut som har fattats. Vi drev i flera år i opposition kravet på att det skulle tillsättas en kommission som skulle se över trafikpolitiken mera långsiktigt. Vi fick avslag. Nu har vi fått majoritet, och nu genomför vi kommissionen. Nu skall vi också titta litet mer långsiktigt på frågan. Vi är ganska systematiska, vi socialdemokrater. Jag tyckte att kritiken var dålig och felriktad. Miljöpartiet skriver när det gäller trafikpolitikens inriktning i betänkande 13 reservation 4 att de fördelar som bil och flyg erbjuder emellertid är så uppskattade och etablerade att det krävs goda alternativ. I betänkande 18 kräver Miljöpartiet att riksdagen anvisar ett 5,5 miljarder kronor lägre belopp till byggande av vägar än det som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår. Det betyder sämre trafiksäkerhet. Men framför allt betyder det att de vägarbetare som i dag är ute och bygger vägar får gå hem därför att anslagen inte räcker till. Jag undrar om Elisa Abascal Reyes verkligen har funderat på om denna neddragning är möjlig. Jag tvivlar uppriktigt sagt på det. Elisa Abascal Reyes säger också att den plan vi nu jobbar efter är fel. Vi har sagt att vi genom Kommunikationskommittén skall titta litet mer långsiktigt på frågan för att se om vi gör rätt eller om vi skall göra andra prioriteringar. Vi har inte nonchalerat frågan, och Elisa Abascal Reyes har fått gehör för sin åsikt. Vi måste titta på frågan igen. Det är aldrig så att någonting är statiskt. Här får man kanske ändra sig. Jag vill trots allt säga två saker om fientligheten till motorvägar. Det är inte så att vi bygger motorvägar både här och där, som det låter på Elisa Abascal Reyes. Det är kanske något hundratal mil motorvägar i ett vägnät som är mer än 50 000 mil i detta land. Man får inte förledas att tro det som ni ofta säger, dvs. att nästan allt som byggs är motorvägar. Det är naturligtvis precis tvärtom. Elisa Abascal Reyes sade också att Vägverket bygger efter eget huvud. Det är inte så. Vi har efter ett mycket omfattande arbete i denna kammare bestämt oss för en väghållningsplan. Den måste Vägverket följa. Man bygger alltså inte efter eget huvud utan efter riksdagens beslut. Jag tycker att Centern har ett litet konstigt resonemang. Först säger man att vägplanerna skall fullföljas. När det gäller de fyra vägarna har man en annan åsikt. Man vill inte se några motorvägar. Sedan prutar man en miljard. Jag får det inte att gå ihop. Jag tycker att det liknar en tulipanaros. Men Centern kan. Sivert Carlsson sade att vi har genomfört en massa förslag som är fientliga mot glesbygden. Då är det glädjande att vi precis i dag har lagt fram en gemensam proposition om regionalpolitiken. Då kanske vi kan komma ifrån de frågorna framöver. Det är glädjande. Jag har redan sagt att vi aldrig tidigare har satsat så mycket på drift och underhåll. Utöver de 5,9 miljarder som syns i budgeten finns det ytterligare ett antal hundra miljoner i decemberpaketet. Vi har aldrig satsat så mycket som nu, men det behövs ändå mer. Då blir det litet konstigt om man tar pengar ifrån detta anslag. Det är bara så. Sivert Carlsson tog i ordentligt när det gäller det enskilda vägnätet. Det var en klagosång. När man tar i för mycket, precis som Ulla Löfgren, blir man knappast trovärdig. Vi har resonerat om denna fråga med väldigt många. Det vet Sivert Carlsson också. Man säger nästan samfällt att det skall gå att ordna på kort sikt. På längre sikt blir det naturligtvis jobbigt, men man säger att vi inte skall kommunalisera vad vi än gör. Det är precis vad utskottet har bestämt sig för att inte göra. Vi har lyssnat på opinionen. Vi har gjort vad vi har kunnat. På kort sikt skall det gå att klara. När vi har analysen klar vet vi bättre. Det är ett bra sätt att jobba på i denna kammare. Karl-Erik Persson har gått, men jag skulle ändå vilja säga några saker också till honom. Det kan ju föras till protokollet. Han kräver i en reservation att vi skall satsa på alternativ. Det är precis vad vi gör. Ute i landet pågår det mer än någonsin försöksverksamhet med olika alternativ: gasbussar, elbilar osv. Varenda länstrafikbolag och varenda kommun och landsting håller på med något alternativ till den vanliga bil och busstrafiken. Jag tycker att det är glädjande. Jag sitter själv i Kommunikationsforskningsberedningen och vet vilken enorm verksamhet som pågår ute i landet just när det gäller dessa alternativ. Också Karl-Erik Persson ville skicka hem vägarbetare. Det är förvånansvärt att ett sådant förslag kommer från Vänsterpartiet, tycker jag. Han hade en fråga, och den skall jag också svara på så att han kan läsa svaret i morgon. Han undrade om han skulle få bifall för någon av sina reservationer när kompletteringspropositionen kommer nästa vecka. Jag kan göra honom ledsen och säga att han inte får bifall då heller. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ingenting är statiskt, säger Bo Nilsson. Jag skulle vilja fråga vad annat än det statsfinansiella läget som skulle kunna få Socialdemokraterna att ompröva sin trafikpolitik. Socialdemokraterna nu tillsatt, kommer med resultatet att Socialdemokraterna drivit fel miljöpolitik och att investeringsprogrammet trots allt inte är så miljöfint. Vad händer då? Hur skall vi egentligen ha det? Vi hade en debatt här i kammaren då ni hävdade att vi inte kan göra någonting förrän kommittén har kommit med sina betänkanden. Nu heter det att vi måste bygga och att vi vet bättre när analysen är klar. Nej, vi måste vara försiktiga! Det finns något som heter försiktighetsprincipen som vi måste tillämpa. Jag vidhåller att Vägverket bygger efter eget huvud. I sammanfattningen av det betänkande vi behandlar i dag har man avstyrkt ett antal motionsyrkanden med hänsyn till att riksdagen inte blandar sig i de enskilda byggena utan framför allt ägnar sig åt de övergripande målen. Detta betyder t.ex. att man kan bygga över ekologiska gårdar, att man kan bygga i regioner där det inte är så lämpligt och att man kan hota Tåkern-Ombergsområdet i Östergötland. Miljöpartiet påstår inte att allting är motorvägar, men det är där de stora kostnaderna ligger. Miljöpartiet har också fördelat anslagen på så sätt att vägarbetarna mycket väl skulle kunna behålla jobben. Jag hinner inte säga mer, men jag har mycket att säga.
Fru talman! Alisa Abascal Reyes skall få en chans till. Hon frågar vad annat än statsfinanserna som kan få oss att ompröva trafikpolitiken. Det är naturligtvis väldigt mycket annat som kan få oss att ompröva. Vi har tillsatt en kommunikationskommitté med målet att titta på hur framtiden ser ut på kommunikationsområdet med oförändrade medel. Om de analyser och förslag som kommer fram innebär att vi skall ändra oss är vi naturligtvis beredda att göra det. Det tycker jag är en självklarhet. Det är ju därför man tillsätter utredningar. Annars skulle man inte göra det. När det gäller att minska belastningen på vägarna skall jag bara ta ett kort exempel. Med en liten reservation för 1870-talet vill jag säga att vi satsar mer än någonsin på att bygga järnvägar. Vi satsar mer på järnvägar än vad vi någonsin har gjort på 1900-talet. Det tycker jag är det bästa man kan göra för att minska belastningen på vägarna. Det görs alltså en hel del. Elisa Abascal Reyes sade att man skall vänta när man gör analyser. Det går naturligtvis inte att vänta nu. När analyserna kommer fram får man ändra på planeringsfrågor och på förverkligande. Men man måste naturligtvis ha en aktiv verksamhet under tiden. Riksdagen, Vägverket, kommuner och landsting gjorde ett omfattande arbete och lade fram planen förra året. Till dess man har en ny måste man självfallet jobba efter den. Det är precis vad vi nu gör.
Fru talman! Om Bo Nilsson tillåter vill jag fortsätta där jag slutade. Miljöpartiet har tilldelat betydande anslag till ytterligare järnvägsutbyggnad. Miljöpartiet har förordat ett mycket större anslag till länstrafikanläggningar än vad regeringen har gjort. Miljöpartiet har dessutom ställt sig bakom det viktiga tänkande som innebär att vägbyggande inte ger så många jobb. Det finns exempel på andra byggprojekt som har givit bra många fler jobb än vägbyggande för samma pengar. Men det är tydligen inte intressant i sammanhanget. Bo Nilsson säger återigen att Kommunikationskommitténs resultat skulle kunna påverka Socialdemokraternas trafikpolitik eftersom kommittén skall komma fram till ett resultat vad gäller framtidens kommunikationspolitik. Men vad händer med framtidens kommunikationspolitik om man just nu fortsätter med ett investeringspaket som skall vara grunden för våra framtida kommunikationer? Det går inte ihop. Det finns ingen rim och reson i det. Resonemanget tillämpas när det passar. När det gäller miljökrav skall vi vänta på Kommunikationskommittén, men när det gäller motorvägsbyggen skall vi fortsätta att bygga för att inte stå stilla. Jag förstår inte detta. Jag skulle vara tacksam om Bo Nilsson kunde förklara det för mig.
Fru talman! Elisa Abascal Reyes sade att riksdagen inte blandar sig i. Jag har precis sagt att det är just vad riksdagen gör. Vi har gjort ett omfattande arbete. Två riksdagar efter varandra har fattat beslut om omfattande planer för trafikens utbyggnad. Det tycker jag är att blanda sig i. Sedan har vi sagt att vi inte kan blanda oss i varenda vägstump från riksdagens sida. Det kan inte vara vår uppgift. Det får bli en målstyrning. Elisa Abascal Reyes sade att miljöpartisterna satsar ytterligare på järnvägar. Det är bara det att Banverket bygger för fullt. Man kan inte göra av med mer pengar. De ytterligare pengar som ni anslår kan inte användas. Det är ganska beklagligt. Elisa Abascal Reyes säger att man skall stoppa upp, utreda och sedan göra någonting. Men trafikplanerna är ju rullande. I detta fall gör man för första gången en tioårsplan för att man skall kunna planera och utföra utbyggnader på litet längre sikt. Vi hoppas också att 1988 års stora beslut skall kunna ersättas med ett nytt stort beslut 1998. Det finns en kontinuitet. Vi lägger planer, och vi måste naturligtvis fullfölja dem tills vi har en ny plan där vi kan förändra utbyggnaderna. Jag är helt övertygad om att så kommer att ske.
Fru talman! Två gånger under sitt anförande sade Bo Nilsson att det aldrig har anslagits så mycket pengar till drift och underhåll av vägar som nu. Regeringen uttryckte det i sin proposition som att Vägverket i stort får behålla sina anslag. Tycker Bo Nilsson att det är rättvist att Vägverket skall få behålla sina anslag till drift och underhåll oförändrade medan man halverar anslaget till enskilda vägar?
Fru talman! Jag har, Ulla Löfgren, försökt förklara att det här kommer att betyda en neddragning av investeringarna i nya vägar på litet drygt 2 miljarder kronor. Det blir alltså en rejäl besparing på nyinvesteringarna. När det gäller drifts och underhållsanslaget vet vi att det kanske hade behövts uppemot 10 miljarder. Man får 5,9 miljarder plus det som ingår i sysselsättningspaketet från december. Vi har alltså sparat miljarder både på investeringarna och på drift och underhåll. Det är självklart också så att vi måste spara på det tredje anslaget. Det är oundvikligt i detta statsfinansiella läge. Men det är inte så att de andra posterna är fredade, utan vi har sparat på alla de tre litet större posterna. Detsamma gäller för Vägverkets organisation, på vilken vi också har sparat ett antal procent. Det har alltså skett besparingar över hela linjen.
Fru talman! Bo Nilssons påstående att det aldrig tidigare har gått så mycket pengar till driften som nu stämmer alltså inte. Bo Nilsson utgår kanske, när han säger att det har gjorts besparingar, från sina yrkanden under oppositionstiden om dubbla anslag till Vägverket. I regeringens proposition sägs att det är fråga om i stort oförändrade anslag. Jag måste återkomma till min fråga. Om man inte gör några besparingar på Vägverkets del av vägnätets drift och underhåll, varför halverar man då anslaget till enskilda vägar? Är det vägnätet mindre värt än det offentligt ägda?
Fru talman! Det är rätt lönlöst att debattera med Ulla Löfgren, eftersom hon inte lyssnar på vad jag säger. Jag har sagt att Vägverkets behov, inte vad vi sade under oppositionstiden, uppgår till uppemot 10 miljarder kronor men att det får litet drygt 6 miljarder. Det är en mycket stor besparing i förhållande till Vägverkets behov. Det måste Ulla Löfgren lyssna på. Det är inte jag utan Vägverket som har kommit fram till detta. Jag vill till Ulla Löfgren också säga något om bolagisering och privatisering, som jag tidigare litet hastigt gick förbi. Ni moderater utgår från att det alltid är bättre med marknadslösningar, men vi har upplevt oerhört hemska situationer när marknaden har fått bestämma för mycket. Jag är inte säker på att det är bättre att man privatiserar och konkurrensutsätter en sådan verksamhet. Det kan hända att samhället kan genomföra den lika effektivt och bra. Det är precis detta som vi håller att studera. Om jag skulle ha fel i min tro och förhoppning, är jag inte sämre än att jag kan ändra mig, men just nu tycker jag att marknaden till den milda grad har ställt till med problem i vårt samhälle. Ändå sjunger Ulla Löfgren ständigt och jämt marknadens lov. Jag tycker att hon borde vara litet försiktig med det.
Fru talman! Faktum är ändå att landets längsta och mest vittförgrenade vägnät inte får mer pengar än medlen till administrationskostnaderna för Vägverket, och det tycker jag är orimligt. Bo Nilsson sade att detta är den svåraste besparingen. Det gläder mig att han säger så, och om han också handlade därefter skulle jag bli ännu gladare. Jag menar att om den politiska viljan finns, har man också möjligheter att under resans gång diskutera saker och ting, t.ex. omfördelningar och omprioriteringar. Sådana har vi gjort från Centerns sida. Vi plockar pengar från utbyggnader av vägarna, också av motorvägar, och har i stället lagt dem på underhåll. Konstigare är det inte. Det sades att jag tar i så att jag knappast är trovärdig. Jag har citerat tre eller fyra av de tusentals skrivelser som har kommit in. Jag vill fråga Bo Nilsson: Är en enig länsstyrelse i Jämtland och enstämmiga kommunstyrelser i Haninge och i andra kommuner, LRF-avdelningar landet över, Glesbygdsverket, Skärgårdsstiftelsen eller 24 000 enskilda väghållare inte heller trovärdiga?
Fru talman! Nu var Sivert Carlsson litet lugnare, och det var klädsamt. Det är inte så, som här antyds, att vi nonchalerar detta. Vi lyssnar, och vi har sagt oss att det kanske är fel att kommunalisera det här. Vi skall göra en analys för att se om de klagomål som kommer fram är berättigade. Är de det, får vi ta upp den frågan. Men alla de instanser som Sivert Carlsson nämnde har exakt samma besparingskrav som vi och är tvungna att spara precis som vi måste göra. Jag har just fått ett papper av vilket det framgår att om vi skulle spara in ytterligare pengar på drift och underhåll och flyttar över dem till enskilda vägar, skulle resultatet bli ökade döds och personskadeolyckor med åtföljande stora samhällskostnader. En neddragning av underhållet av det lågtrafikerade vägnätet ger inte sådana negativa trafiksäkerhetseffekter och är därför att föredra. Jag tycker att detta är mycket tunga argument. Belastningen och olycksriskerna är större i det statliga vägnätet, och det är rimligt att man i detta statsfinansiella läge tar pengar också från det enskilda vägnätet, även om det är smärtsamt, eftersom detta inte är så belastat.
Fru talman! Det överraskade mig litet grand när Bo Nilsson som gammal kommunalman var förvånad över kommunernas reaktioner. Mig förvånade de inte alls, och jag har tidigare angivit skälen för det. Det handlar till syvende och sist om att ta ansvar för infrastrukturens utbyggnad, med till och utflöde. Det är bra att ni lyssnar och analyserar, men i slutänden handlar det om pengar. Vi skall spara också i detta avseende, men jag tycker att besparingsbetingen inte är rimliga. Man går fram med osthyveln här och var, men här halverar man anslagen, och det är inte ett uttryck för en god vilja.

Fru talman! När det gäller osthyveln försökte jag, Sivert Carlsson, att förklara för Ulla Löfgren att det för drift och underhåll behövs kanske 10 miljarder medan Vägverket får 6 miljarder. Det skulle behövas 4 miljarder till för att bevara vägkapitalet, vilket jag tidigare var mycket angelägen om att understryka. Det är inte så att vi beträffande just det här anslaget går fram med yxan men i övrigt med osthyveln, utan statsfinanserna kräver att vi måste spara ordentligt på alla områden, investeringar, drift och underhåll, även på det enskilda vägnätet. Vi sparar tufft på alla dessa tre stora anslagsområden.
Fru talman! Även om det är min och regeringens ambition att minska vägtransporternas andel av det totala transportarbetet, är det rimligt att utgå från att vägarna åtminstone inom för oss överskådlig tid kommer att utgöra det grundläggande transportnätet i vårt land. Det finns flera skäl till det. Ett är att det är de korta transporterna som dominerar trafikarbetet, och för korta godsfrakter finns det än så länge knappast något bättre transportmedel än bilen. Ett annat skäl är att vägtransporterna kommer att vara en viktig del i ett framtida utbyggt kombisystem för olika transportmedel. Ett tredje skäl är att Sverige är ett glest befolkat och avlångt land, där bilen ofta är det effektivaste transportmedlet. Det är därför viktigt att vi har bra vägar i vårt land, och med bra vägar menar jag i hög grad vägar som är trafiksäkra och som har en sträckning som så litet som möjligt skadar människor och miljö. Mätt med det måttet har vi också bra vägar i Sverige, sett över hela landet. Riksdagen har, som vi har talat om tidigare här i kväll, fastställt målet för den svenska trafikpolitiken. Den skall utformas så att både medborgarna och näringslivet erbjuds en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Jag skulle vilja uppehålla mig en stund vid två av dessa ord: "säker" och Jag börjar med begreppet säker. Vägnätets status har naturligtvis stor betydelse för trafiksäkerheten. Vägar som tillåter en jämn och lugn trafikrytm utan farliga omkörningar är säkra vägar. Säkrast av alla vägar är motorvägar. Men det är ändå inte rimligt att bygga motorvägar överallt, oavsett trafikmängd. Planskilda korsningar, förbifarter förbi tätorter, tydliga trafikmärken och informationstavlor bidrar också liksom särskilda gång och cykelbanor. Till vägens trafiksäkerhet hör också halkbekämpning och snöröjning. Därför är jag glad över att vi, trots det svåra ekonomiska läge som vårt land befinner sig i, har kunnat behålla anslaget till drift och underhåll av det statliga vägnätet på oförändrad nivå. Som vi tidigare har sagt och som har påpekats här av Bo Nilsson har Vägverket begärt ett större anslag, och det är min och regeringens ambition, som också uttryckts i regeringsförklaringen i höstas, att drift och underhåll av det statliga vägnätet skall prioriteras, av de skäl som jag har nämnt. I den ekonomisk-politiska proposition som vi presenterade i höstas anslog vi också extra medel till underhåll och reinvesteringar på statliga vägar och för tidigareläggning av trafiksäkerhetsåtgärder också i kommunerna. Men trafiksäkerhet handlar inte bara om vägens kvalitet utan också om trafikanters beteende, fordonens tillstånd osv. Vägverket har tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Svenska kommunförbundet och i samarbete med folkrörelser och andra frivilligorganisationer arbetat fram ett nationellt trafiksäkerhetsprogram. Detta program ligger nu till grund för det trafiksäkerhetsarbete som vi skall utföra de närmaste åren. Vi kommer från regeringens sida att noga följa både genomförandet och resultatet av det arbetet. Vi menar att den positiva utveckling av trafiksäkerheten som vi under de senaste åren har fått måste fortsätta. Det andra ord som jag ville stanna vid var ordet miljö. En av de stora och svåra uppgifter som ligger framför oss är att minska vägtrafikens påverkan på människors hälsa och på miljön. Detta är ett måste om vi också i fortsättningen skall klara vårt transportbehov och kunna använda bilen också för att besöka släkt och vänner. Men vägtrafikens miljöpåverkan består inte bara av buller och utsläpp av skadliga luftföroreningar. Ny och ombyggnader av vägar leder till förändringar i landskapet, oavsett om det är i Mälardalen, i Bohuslän eller t.o.m. i västra Värmland - eller hur, Jarl Lander? Barriärer uppstår, nya vägsträckor gör intrång i känsliga natur och kulturmiljöer, och människorna reagerar mot detta. Därför är det när man planerar för en ny väg viktigt att man har en dialog med dem som bor i närheten och även med andra som på något sätt är berörda av planeringen. Vägverket har sektorsansvaret för ett miljöanpassat vägtrafiksystem. Vägverket har också ansvaret för att följa upp miljöpåverkan av vägtransportsystemet i dess helhet och för att driva på en miljöanpassad utveckling. När det gäller väghållningen betyder det att använda metoder som inte skadar mark och vatten längs vägarna. När det gäller vägplanering innebär det att vägar, broar och andra trafikanläggningar skall lokaliseras så att de så mycket som möjligt är i samklang med omgivningen och så att de gör minsta möjliga intrång i natur och kulturmiljön. I tätorterna är det naturligtvis viktigt att ny och ombyggnad av vägar sker så att trafiken kan ledas utanför bostadsområdena och så att bullerstörningarna minskas och kulturområden skyddas. Tyvärr blir det ofta en konflikt med naturintressena när man vill bygga vägar i orörd natur. När det gäller utsläpp av skadliga ämnen är det naturligtvis viktigt att vi fortsätter att skärpa kraven på fordon och bränslen, som Karl-Erik Persson var inne på tidigare, och att vi höjer gränserna för tillåtna utsläpp. Det finns också flera åtgärder att ta till. Trafikanterna i vårt land tycker nämligen att miljön är viktig. Att ha en god miljö är lika viktigt som att ha en god sjukvård. Det har man visat i undersökningar som har gjorts både förra och förrförra året. Det betyder att det finns en positiv inställning till att bete sig miljövänligt i trafiken, och den tycker jag att man skall ta vara på. Men det har också visat sig att människors kunskap om vad ett miljöanpassat körsätt egentligen innebär inte är så stor som man kan tro. Därför finns det stora miljövinster att göra genom att man informerar trafikanterna om hur man minskar trafikens miljöpåverkan. Här har naturligtvis Vägverket men också andra organisationer såsom motororganisationer och folkrörelser en stor folkbildningsuppgift. Det finns ett miljöprogram inom Vägverket som man nu jobbar efter. Jag tycker att man faktiskt kan se resultat på olika trafikanläggningar. Det har byggts betydligt vackrare broar och vägar som är anpassade efter omgivningen. Man kan redan se resultatet. Fru talman! För knappt två år sedan, i juni 1993, beslutade riksdagen om investeringar i det statliga vägnätet fram till år 2003. Mot bakgrund av det beslutet fastställdes förra året långsiktiga investeringsplaner för vägarna. Dessa investeringsplaner skall ligga till grund för de anslag till byggande av statliga vägar som skall tas upp i statsbudgeten varje år. Hur fort dessa investeringsplaner kan genomföras beror på hur statens finanser ser ut. Som Bo Nilsson redan har varit inne på kommer genomförandet att ske i enlighet med den prioritering som riksdagen har beslutat och som finns fastställd i Vägverkets investeringsplan. I det sammanhanget är Elisa Abascal Reyes diskussion om kopplingen mellan tillväxt och ökad transportvolym intressant. Men precis som Bo Nilsson sade är detta en analys som skall göras i Kommunikationskommittén. Det är ingenting som vi kan ta ställning till i samband med att riksdagen beslutar om Vägverkets anslag. Vi känner ju till hur det ser ut i statens finanser och att det finns ett behov av kraftiga besparingar. Det är också det som i dag gör att vi på kort sikt drar ner på investeringsanslaget för byggandet av vägar. Följden blir att den koncentrerade utbyggnaden som planerades för det närmaste året fördelas på en längre tidsperiod. Genomförandet av planen blir alltså framskjutet. Det kommer återigen att ske en ny prövning av investeringsanslagen 1997. Kommunikationskommittén har också i uppdrag att se på innehållet i de gällande investeringsplanerna, och man kommer att redovisa detta i januari 1996. Vad vi nu föreslår och som jag hoppas att riksdagen skall godkänna i morgon är att man skall anta de infrastrukturplaner som finns hos verken och att de skall revideras vart fjärde år i stället för som tidigare vart tredje år. Det beror på att vi numera har fyraåriga mandatperioder, och det blir då möjligt att både initiera och avsluta en ny infrastrukturplanering under en mandatperiod. Fru talman! Eftersom vi nu måste spara är det viktigt att vi använder de medel som vi här där de gör allra störst nytta. Jag anser att det vore väldigt olyckligt om vi, utifrån ett kanske inte alltid alldeles relevant stråktänkande, använde ett stor del av pengarna till att bygga ut några få vägprojekt till en mycket hög standard, även när det gäller sträckor där trafikmängden inte kräver det. Det finns nämligen ett stort behov av att förbättra många av våra vägar. Det finns också behov av att bygga förbifarter runt större tätorter. Då är det bättre att vi använder pengarna till att genomföra de åtgärder som är mest angelägna från trafiksäkerhets och miljösynpunkt. Annars finns det en risk för att vi kraftigt försenar viktiga förbättringar. Det är därför som regeringen föreslår en omprövning av beslutet om målstandard på ett antal vägar. Målstandarden skall vara 13 meter, men det skall vara möjligt att avvika från denna målstandard om det är uppenbart att en avvikelse innebär betydande samhällsekonomiska effektivitetsvinster. Men då skall man från Vägverket kunna påvisa detta. Så över till enskilda vägar. Regeringens förslag om en halvering av stödet till enskilda vägar är betingat av att det är nödvändigt att minska på statens utgifter. Alternativet som har diskuterats här i kväll hade varit att ytterligare dra ner på investeringsanslaget eller att minska anslaget till drift och underhåll av det statliga vägnätet. Det hade varit mycket olyckligt att genomföra detta just från trafiksäkerhetssynpunkt. Det är angeläget även här att de medel som finns tillgängliga används på det effektivast möjliga sättet. Jag tycker därför att det är bra att trafikutskottet nu föreslår att man skall göra en analys av stödets användning och fördelning. Fru talman! Att komma till rätta med trafikproblemen i storstadsområdena är en av de mest angelägna åtgärderna om man vill åstadkomma ett miljöanpassat transportsystem. Av det skälet tillsatte den förra socialdemokratiska regeringen redan år 1990 en förhandlingsman för vart och ett av de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö för att åstadkomma en förbättrad trafikförsörjning och en minskning av miljöstörningarna från trafiken. Förhandlingsmännen har sedan presenterat sina förslag till trafiklösningar för de tre regionerna. Regeringen anser fortfarande att det är nödvändigt att få ordning på trafiksituationen i storstadsområdena. Därför måste nu berörda parter ta sitt ansvar för att överenskommelserna skall genomföras i rimlig tid och till en rimlig kostnad. Fru talman! Riksdagen har beslutat om en uppdelning av Vägverket i en beställardel och en produktionsdel. Riksdagen har också beslutat att all produktion, inte bara byggande utan också drift och underhåll, skall konkurrensutsättas och att konkurrensutsättningen skall vara helt genomförd den 1 januari Drift och underhåll är en komplex fråga att hantera. Vägverket får nu en ny roll, att lägga ut tydliga beställningar och att hantera entreprenadavtal. Särskilt vinterväghållningen är en grannlaga uppgift. Regeringens utgångspunkt är att konkurrensutsättningen inte får ske så att de trafikpolitiska målen, och då särskilt trafiksäkerhetsmålet, äventyras. Därför genomförs nu en utvärdering av den konkurrensupphandling som har skett hittills. Vägverket har nyligen lämnat en delrapport till regeringen. Eftersom utvärderingen endast gäller fram till januari 1995 kan man ännu inte dra några särskilt säkra slutsatser. Men, och det vill jag säga redan nu, det mesta tyder ändå på att Vägverket behöver ha ytterligare tid på sig för att utvecklas som beställare och för att få entreprenörerna att göra rätt saker. Det kan finnas anledning att ytterligare förlänga tiden för försöksverksamheten. Vägverkets slutredovisning skall lämnas i juni, och då kommer regeringen att ta slutgiltig ställning. Fru talman! När jag för tre veckor sedan deltog i riksdagens debatt om trafikpolitikens inriktning kunde jag konstatera att det fanns en bred samstämmighet mellan partierna. Det finns betydligt flera reservationer till dagens betänkande, men jag tycker ändå att enigheten är ganska stor. Detta gäller inte minst nödvändigheten av att spara även på det här området.

Fru talman! Statsrådet Ines Uusmann talade om överskådlig tid. Då skulle jag vilja påpeka att det är dags att ompröva begreppet överskådlig tid. Med dagens teknik och dagens konsumtion har vi en helt annan möjlighet att överblicka framtiden och den konsumtion som vi har i dag. Därför måste begreppet överskådlig tid vidgas till att inte bara innefatta det system som vi har i dag. Kommunikationsministern påpekade att bilen var det effektivaste transportmedlet. Det beror på hur man ser det. Bilen är det effektivaste transportmedlet på många sätt, eftersom den ger en väldigt stor individuell frihet. Men om vi ser på den framtid som kan vara Sveriges och som just nu är realitet i Europa är bilen inte särskilt effektiv. Kommunikationsministern är säkert bekant med det som kallas autoinfarkt, alltså trafikstockningar och svåra effektivitetsproblem. Jag har tidigare påpekat att NUTEK har visat att energieffektiviseringen när det gäller bilar inte har varit särskilt lysande under det seaste året, snarare tvärtom. Jag uppskattar att kommunikationsministern nämner andra alternativ som rör säkerhet såsom planfria korsningar osv. Framför allt skulle jag då vilja nämna sänkning av hastigheterna. Här spelar motorvägarna en viktig roll, eftersom folk ofta tenderar att köra fortare på motorvägarna. Jag saknar fortfarande EU-perspektivet. Sedan undrar jag kort hur det blir när Vägverket arbetar genom dotterbolag. Hur kan kontrollen över kalkylerna utövas? Hur blir regeringens och riksdagens insyn i kalkylerna för olika uppköp? Det kan ju faktiskt råda oklarheter om detta.
Fru talman! Vad är överskådlig tid? Det beror litet hur gammal man själv är. Jag utgår naturligtvis från min egen något mer ålderstigna position jämfört med Elisa Abascal Reyes. Jag tror ändå att det är viktigt att komma ihåg att bilen också i framtiden kommer att vara ett effektivt transportmedel. Och bilen skall bli mer energieffektiv - där delar jag Elisa Abascal Reyes uppfattning. Det handlar också om att man i vissa fall skall använda alternativa drivmedel. I det perspektivet att Sverige fortfarande är ett glesbygdsland kan man inte bortse från bilen som ett bra och bekvämt transportmedel. Bilinfarkterna, som vi märker inte minst i norra Tyskland och t.o.m. utanför Stockholmsområdet ibland, är framför allt ett problem i storstadsområdena. Det gäller att använda rätt transportmedel i rätt miljö. Jag tror att Miljöpartiet och jag är överens om den saken. Det finns många sätt att förbättra trafiksäkerheten. Sänkning av hastigheter är ett, att ha en stenhård koll på nykterheten är ett annat. Motorvägsutbyggnaden är bara en del, som kan användas vid höga trafikvolymer. När det gäller Stockholmsleder och Öresundsbron har dotterbolagen varit praktiska medel för att hantera statens investeringar. Jag vidhåller att det kommer att vara så i fortsättningen också.
Fru talman! Då får jag konstatera att man bortser från de problem som anges i rapporten om kalkylerna för infrastrukturprojekt för bl.a. Vägverket och Banverket och de problem med insyn och kontroll i olika dotterbolag i Vägverkets regi. Jag är helt överens med kommunikationsministern om att man skall använda rätt transportmedel i rätt miljö. Där kan vi inte påstå att investeringspaket för storstäderna har varit särskilt lyckade. Tvärtom har de slagit ganska hårt mot miljön. Det är viktigt att se. Vad gäller överskådlig tid har socialdemokraterna rätt att vara stolta över sitt historiska arv, att ha en politisk historia där man har arbetat för framtida generationers välfärd. Det skulle också kunna vara en värdering som kännetecknar dagens besparingsvilja. Framtida generationer skall inte betala för den konsumtion som vi har i dag. Däremot gäller det tydligen inte på miljöområdet. Dagens konsumtion får framtida generationer betala för. Om det var en syftning på min ungdom skall jag be att få citera ur Milan Kunderas bok Odödligheten: "Den som påpekar att han är ung gör det föra att visa att han fortfarande lever när de andra trillat av pinn." Det är inte riktigt det jag avser, utan jag avser även tiden efter min egen livstid. Det är viktigt att behålla det perspektivet. Bilinfarkterna är en verklighet, särskilt som Sverige inte längre är ett glesbygdsland. Sverige är en del i en union. Hur länge till kommer Sverige att vara ett glesbygdsland? Till vissa delar kommer Sverige att vara det, men vi kommer att få se en ökad koncentration till storstäderna med den regionalpolitik som vi har i dag.
Fru talman! Jag vill bara kort reda ut detta med SWEDAB och Stockholmsleder AB. De bolagen finns till för det som hänger ihop med Öresundsbron och de trafikleder som skall finansieras på annat sätt än via den vanliga statsbudgeten. Man behöver en organisation för att hantera det. Vi lånar pengar som sedan skall betalas tillbaka via bilavgifter och broavgifter. I det perspektivet är det praktiskt med en bolagsform.
Fru talman! Kvällen är sen, så jag skall fatta mig kort. Jag tyckte mycket bra om det mesta i kommunikationsministerns anförande, speciellt när hon antyder att vägkapitalet måste vi säkra genom underhållet i första hand, inte bygga ut så mycket. Den prioriteringen har också vi gjort från Centerns sida. Kommunikationsministern sade att vi skall använda medlen där de gör den största nyttan. Jag måste, utan att upprepa alla argument, ställa en fråga till kommunikationsministern. Till nybyggen anslås 7 miljoner till. Delar kommunikationsministern den oro som Bo Nilsson gav uttryck för beträffande anslagsnivån? Delar kommunikationsministern Bo Nilssons uppfattning att det här måste vara ettårsanslag? Sedan får vi komma tillbaka nästa år.
Fru talman! Jag lyssnade ganska noga på vad Bo Nilsson sade om kortsiktighet och långsiktighet när det gäller de enskilda vägarna. Det var inte tal om ett års anslag utan om att man på kort sikt klarar detta. Analysen skall få avgöra om man måste spä på med nya pengar. Jag delar Bo Nilssons uppfattning i den frågan.
Fru talman! Jag tolkar kort sikt som maximalt ett år framöver. Analysen kommer att ge svar på en del frågor. Pengar kommer att behövas även nästa år.
Fru talman! Om man är störtsäker på hur det skall vara, behöver man inte göra någon analys. Jag tycker att det är viktigt att man tar trafikutskottets begäran på allvar och ser vad analysen ger vid handen. Sedan får vi ta ställning till i vad mån vi behöver anslå mer pengar och till var dessa pengar skall tas. Det är inte alldeles självklart. Det finns inga nya pengar.

Fru talman! Vägfrågor har alltid rönt stort intresse för debatt i kammaren. Men jag tror att jag aldrig förut har upplevt att ett betänkande kan missförstås så som detta, både medvetet och omedvetet, av massmedierna och ledamöter som har sett sin chans att dra fördelar av ett beslut. Bo Nilsson och även kommunikationsministern har förut i debatten förklarat hur majoriteten har sett på dessa frågor och hur resonemanget har varit. Nu är det trots allt så, som vi har hört talas om i andra sammanhang, att ekonomin i vårt land inte är den bästa. Då har vi alla ett ansvar att försöka finna lösningar och hjälpa till med att få en förbättring till stånd. Vad gäller de enskilda vägarna vill absolut ingen av oss att anslagen för skötsel av dessa skall dras ner. Det är alltså detta som ligger till grund för att begära att regeringen skall tillsätta en analysgrupp som före 1995 års slut skall se över vilket behov som finns för att klara underhållet av de enskilda vägarna. Under tiden skall allt ligga kvar hos staten och Vägverket för att därefter - vilket vi utgår ifrån - återkomma till riksdagen för vidare behandling. Vi har från Folkpartiets sida i ett särskilt yttrande förklarat hur vi ser på denna fråga just nu. Den andra stora frågan i detta betänkande gäller vägutbyggnaden, där vi diskuterar fortsatt utbyggnad av Europavägarna E 6, E 4, E 22 och E 20. För ungefär ett år sedan förordade utskottet en utbyggnad av dessa vägar till motorvägar. Därför måste jag erkänna att det kändes konstigt när budgetpropositionen i januari visade på ett förslag om att sänka målstandarden för 13 meters väg. Regeringen borde ha följt förut fattade beslut angående motorvägar och inte ha ändrat förutsättningarna. Eftersom det är regeringens sak att nu bestämma sig för vilket förslag man skall lämna, anser vi från Folkpartiet att det är viktigt att man ändrar sig beträffande målstandard för E 6 och E 4 och bestämmer sig för att fortsätta utbyggandet av E 6 och E 4 till motorvägar samt att man, om man anser att medel inte finns till förfogande, gör en viss förskjutning i tidsperspektivet för färdigställandet. Beträffande målstandarden på de övriga Europavägarna bör regeringen snarast bestämma sig, allt beroende av hur trafiksituationen ser ut på nämnda vägar. Vi skall dock inte glömma att det också finns tidigare beslut om den s.k. huvudstadstriangelns utbyggnad till motorväg. För övrigt är det angeläget att vi är noga med att se till att det finns medel till underhåll av befintliga länsvägar och skogsvägar, vilka i många fall är i mycket dåligt skick och förorsakar stora problem framför allt vid tjällossningstider. Fru talman! Jag anser det oerhört angeläget med ett samtal mellan regering och riksdag i dessa frågor för att finna en lösning på hur vårt vägsystem och underhållet av detsamma skall se ut i framtiden - och detta så snart som möjligt.

Fru talman! Jag måste be Kenth Skårvik om ett förtydligande om missuppfattningen vad gäller enskilda vägar. Förstod jag Kenth Skårvik rätt när han säger att beslutet kommer att innebära att pengarna för enskilda vägar skall ligga kvar hos Vägverket till hösten 1995? Som jag har förstått förslaget innebär det en halvering av anslagen till enskilda vägar till 329 miljoner, inte att Vägverket skall ha någon pott för att fylla ut resten. Var det detta Kenth Skårvik menade?
Fru talman! Jag är helt på det klara med och det har klart och tydligt sagts här förut att på kort sikt kommer säkert ingen förändring att ske. Jag är också övertygad om att om pengarna ligger kvar hos Vägverket, hos staten, kommer man att se till att sköta de här vägarna detta år. Det är därför vi tycker att det är viktigt att analysen görs under 1995, att vi kommer tillbaka till frågan och får fortsätta behandlingen. Däremot är jag helt på det klara med att en halvering ligger i beslutet. Men jag är också övertygad om att de enskilda vägarna kommer att skötas under detta år. Det finns ingen som vill att de skall försämras, att de skall stängas eller att de skall vara oframkomliga.
Fru talman! Jag är inte lika övertygad som Kenth Skårvik. Den signal som man ger till de enskilda vägföreningarna är att bidraget kommer att halveras. Det är ingen tidsutdräkt på detta. Visserligen har man sagt att det skall analyseras och att analysen skall vara klar till hösten. Men det garanterar på intet sätt att riksdagen kommer att öka på bidraget. Det beror på hur analysen ser ut, antar jag, och på hur statsfinanserna ser ut.
Fru talman! Jag kan förstå vad Ulla Löfgren menar. Men vi har klart och tydligt från Folkpartiets sida sagt att vi går med på villkor att analysen görs och att man sköter de här vägarna under tiden, så att vi sedan kan komma tillbaka och se vad som är det verkliga behovet för att kunna klara de enskilda vägarna. Det är inte säkert att man behöver fullt anslag. Behöver man det får vi på något sätt försöka se var vi kan finna pengar någonstans, så att vi slipper vara med på att anslagen skall dras ned. Men just nu ställer vi upp på detta, för att man skall kunna göra analysen i lugn och ro. Sedan får vi återkomma med ett beslut.

Fru talman! Låt mig börja med några kommentarer till det som har sagts här under den senaste timmen. Det är positivt att så många understryker att underhållet är minst lika viktigt som nybygge eller snarare viktigare. Det är smärtsamt men nödvändigt på kort sikt med nedskärningar på de enskilda vägarna, säger Bo Nilsson, men pengar kan nog komma redan nästa år. Så tolkade jag också det han sade. Sedan får vi väl se i protokollet exakt hur han formulerade sig. Det som var intressant tyckte jag var att det fanns en ganska betydande nyansskillnad mellan kommunikationsministern och Bo Nilsson när det gällde synen på motorvägar. Bo Nilsson underströk att det skall vara rätt målstandard, med undertonen att det nog bör vara motorväg i flera fall än man i dag säger, medan Ines Uusmann sade att det är olyckligt att bygga mycket hög standard på några få sträckor. Nog läste jag in en viss skillnad mellan kommunikationsministern och Bo Nilsson. För min del vill jag nog stödja Ines Uusmanns uppfattning. I mitt hemlän finns det lysande exempel på hur vansinnigt vägpengarna faktiskt används. På den allra bästa vägsträckan mellan Stockholm och Sundsvall håller nu Vägverket för fullt på att bygga ut motorvägsstandard söder om Gävle för många hundra miljoner kronor, medan sträckan Söderhamn-Hudiksvall, som har väntat i årtionden, får ligga kvar med mycket dålig standard. Det tycker jag är ett gott exempel på att Vägverket inte alltid använder pengarna på ett optimalt sätt. Att bygga ut den bästa sträckan mellan Stockholm och Sundsvall från den 13-metersstandard som den fick för bara några år sedan till motorvägsstandard kan aldrig vara en rimlig användning av pengarna. Sedan vill jag säga några ord om den analys som så många lutar sig emot. Bl.a. Bo Nilsson sade: Vi kommunaliserar inte, vi analyserar. I det låg, om jag förstod det rätt, att man inte är beredd att tillstyrka kommunalisering av pengarna. Vi från Centern stöder också analysen. Jag vore i och för sig glad om det gick att läsa in allt det som Bo Nilsson och andra gör i skrivningen. Men läser man noga det som sägs i utskottsbetänkandet finner man att utskottet bara säger att man skall avvakta med förhandlingar med Svenska kommunförbundet om en överföring av de statliga medlen till kommunerna till dess analysen är genomförd. Kan man redan nu säga att analysen kommer att visa att det är fel att föra över det här ansvaret på kommunerna är det utmärkt. Men så står det inte riktigt om man läser i betänkandet. Men jag hoppas att man kan tolka det på det sättet. Hela den här debatten tycker jag visar på hur paradoxalt man kan använda samhälleliga pengar. Man pratar ganska litet om miljardrullningen till alla de stora projekten. Man drar ned litet grand på byggandet, inte mer. Men när det gäller den lilla posten, de 100 miljonerna till enskilda vägar, tar man fram den riktigt stora yxan. För den som roar sig med att läsa statistik är det rätt intressant. Om man tittar på statistik från t.ex. 1980 fram till nu finner man att de här anslagen har legat ungefär stilla, om man räknar i rätt penningvärde. Men med den här förändringen blir det yxhugg, ett Alexanderhugg. Det blir genast en halvering av pengarna. Det är ingen rimlig nedtrappning. Av alla anslag i budgeten tror jag att det här är den post som man hugger värst på. Till saken hör att Vägverket faktiskt hade äskat 925 miljoner kronor och man anslår 329 miljoner kronor. Det är alltså en tredjedel av vad Vägverket faktiskt hade äskat. Även med Centerns förslag blir det en avsevärd reducering av det Vägverket faktiskt hade sagt. Det här är ingen rimlig nedtrappning. Det är ett Alexanderhugg som är orimligt. Jag hoppas verkligen att alla de vittnesbörd som har kommit i kväll om att det här inte är så bra och att vi borde återställa denna post innebär att vi kan förverkliga det redan nästa år. Som Sivert Carlsson och andra har understrukit är detta finmaskiga nät av vägar oerhört viktigt. Det är sammantaget ungefär dubbelt så långt som alla riksvägar, länsvägar och kommunala gator och vägar tillsammans, 28 000 mil närmare bestämt. Det är vägar som öppnar allmänhetens tillgång till skog och mark, bär, svamp, jakt, fiske, rekreation, bad, turism och allt vad ni vill. Det är vägar som bär fram råvaran till skogsindustrins 70 miljarder årligen i exportinkomster till landet. Det är vägar som gör deviser som "Hela Sverige skall leva!" möjliga. Den här ryggraden i landsbygdens infrastruktur står naturligtvis inte inför något omedelbart sammanbrott om riksdagen mot allt förnuft beslutar som vi kan befara i kväll. De vägföreningar och samfälligheter som med stort ansvar sköter de här vägarna med stöd av statliga pengar lägger naturligtvis inte ner verksamheten och flyttar. De kämpar säkert vidare, men med mycket mindre möjligheter att fullgöra sina uppgifter på ett fullgott sätt. Därför vill jag än en gång hoppas att det ligger något i det Bo Nilsson antydde, att detta är ett undantag som vi skall reparera redan nästa gång riksdagen har anledning att behandla de här frågorna. Skulle man inte göra det ligger en stor skada i detta i det längre perspektivet. Det skulle naturligtvis vara en oerhört allvarlig urholkning och degenerering av ett mycket viktigt vägkapital som skulle ske. Kostnaderna skulle långsiktigt växa när man tvingas sätta in allt större reparationer och underhållsåtgärder om några år. Det skulle alltså vara samma princip som vi tillämpar med statsskuld och miljöskuld, det är barnen och barnbarnen som får ta över. I det här sammanhanget måste jag också kommentera litet grand att Ulla Löfgren gång på gång tar replik och säger saker som om moderaterna hade anslagit mer pengar till enskilda vägar. Den moderata reservationen bygger ju på att man skulle få mer pengar genom bifall till en tidigare reservation. Det vet naturligtvis Ulla Löfgren att kammaren inte kommer att göra. Gång på gång talar hon ändå som om moderaterna hade mer pengar. Men det har man inte, utan man går i praktiken på utskottsmajoritetens förslag. Jag vet inte om Ulla Löfgren har någon kontakt med gräsrötterna hemma i Västerbotten. I så fall skulle hon kunna lyssna på vad t.ex. LRF:s förbundsstämma i Västerbotten har sagt, att just Västerbotten - Ulla Löfgrens hemlän - är det län i Sverige som drabbats hårdast eftersom man har det längsta sammantagna vägnätet. Till de riktigt stora förlorarna hör bl.a. skogsindustrin i det här länet, Sveriges viktigaste exportnäring. Den brukar ligga moderaterna varmt om hjärtat. Då borde man förstå att det är olyckligt att så här sker. Jag föreslår därför att moderaterna ansluter sig till reservation 18, Centerns reservation, där vi lyfter upp detta till en rimligare nivå. Paradoxen med att skära ned så här dramatiskt på de enskilda vägarna blir fulländad om man tänker på att vi då rycker undan mycket av förutsättningarna för att leva och verka samt ha en fungerande infrastruktur på landsbygden, samtidigt som samhället faktiskt lägger ner åtskilligt med pengar på att bygga ut de digitala elektroniska vägarna över hela vårt land, inte minst för att skapa likvärdiga förutsättningar för att kommunicera via data, telefax osv. Nu är problemet att timmertransporter, mjölkbilar och hemtjänstfordon inte kan köra på de elektroniska vägarna. De behöver också fysiska vägar. Nej, fru talman, jag föreslår att socialdemokraterna, som under de senaste veckorna har visat ett betydande mått av förnuft när det gäller uppgörelsen med Centern, tar sitt förnuft till fånga även i den här frågan och förenar sig med oss kring reservation 18. Varför låta förnuftet vänta ett eller annat år, när det kan få genomslag redan i morgon i omröstningen? Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 11, 13 och 18 i likhet med vad Sivert Carlsson har gjort.

Fru talman! Jag lyssnade med intresse på Sven Bergströms anförande och kunde hålla med om det allra mesta. Jag läste också hans debattartikel i Aftonbladet i går, vilken jag tyckte var mycket bra. Men han sade en del saker som jag inte tyckte så mycket om och som dessutom inte stämmer, tycker jag. Ert yrkande och er reservation är väl ungefär lika mycket värd som vår, eftersom inte heller er kommer att vinna bifall i kammaren. Det påståendet att vi inte lägger ytterligare pengar till enskilda vägar stämmer inte. Sedan säger Sven Bergström att vi har möjligheten att rösta på Centerns reservation. Javisst, det har vi. Men den kan inte vi finansiera, lika litet som jag tycker att Centern kan ta ansvar tillsammans med Socialdemokraterna för saneringen av Sveriges ekonomi, om ni vidhåller er reservation. Däremot är jag helt på det klara med att en halvering ligger i beslutet. Men jag är också övertygad om att de enskilda vägarna kommer att skötas under detta år. Det finns ingen som vill att de skall försämras, att de skall stängas eller att de skall var oframkomliga. Antingen måste ni då komma fram till en överenskommelse med Socialdemokraterna om hur den skall finansieras för att inte försämra statsbudgeten, eller också måste ni rösta med majoriteten i morgon. Annars tycker inte jag att ni är trovärdiga.
Fru talman! Skillnaden mellan oss och Moderaterna är att inte vi har villkorat vår reservation, utan den hänger samman med andra reservationer där vi föreslår minskningar i nybyggnadsverksamheten för att i stället lägga pengarna på enskilda vägar. Det hänger ihop i ett sammanhang och är icke villkorat. Därför är det mer trovärdigt. Jag föreslår att Moderaterna gör som jag tidigare sade, biter huvudet av skam och stöder reservation nr 18 tillsammans med Centern och gärna också med Socialdemokraterna, om de kan ta sitt förnuft till fånga i morgon då voteringen genomförs.
Fru talman! Jag vill säga till Sven Bergström att inte ens Centerpartiets reservation om neddragning av investeringsmedlen kommer att vinna gehör i denna kammare. Således blir inte er reservation nr 18 mer trovärdig än vår reservation nr 17.
Fru talman! Vi har inte villkorat våra reservationer, utan de hänger samman till skillnad från Moderaternas, där man uttryckligen skriver att de under förutsättning av bifall till tidigare reservation yrkar bifall till sin reservation om att 200 miljoner mer skall gå till de enskilda vägarna. Men man vet redan nu att det inte kommer att fungera.
Fru talman! För säkerhets skull vill jag gärna läsa upp vad jag sade i mitt första inlägg, så det inte skall råda något missförstånd: På kort sikt måste vi tyvärr genomföra dessa svåra neddragningar. Jag vet inte, men jag tror utan att lova att det i framtiden kommer att krävas mera pengar. Exakt så sade jag, och det står jag för. Om man gör en analys kan man inte redan nu tala om både hur mycket pengar det är fråga om och om man skall kommunalisera eller inte, och då menar jag att det är meningslöst att göra en sådan. Vi menar allvar med att vi skall titta på medlen och om det är rätt att kommunalisera eller om vägnäten fortfarande skall ligga kvar i Vägverket. Det är ju därför vi gör analysen. Slutligen vill jag bara säga till Sven Bergström, som säger att det talas litet om investeringarna, att jag har hela kvällen försökt berätta att förra och förrförra året genomförde vi ett stort arbete där vi diskuterade dessa stora investeringar. Vi bestämde oss då för en plan för hur detta skulle genomföras och hur det skulle finansieras.

Fru talman! Vi skall inte tvista om tolkningen av ord i Bo Nilssons tidigare inlägg. Han säger att han tror att det i framtiden kommer att behövas mera pengar. Redan dagen i morgon hör ju till framtiden. Om ett eller två år då vi skall diskutera denna fråga igen finns det naturligtvis möjlighet att göra en omprövning. Jag hoppas att det ligger något i det som inte bara Bo Nilsson utan också Ines Uusmann, Kenth Skårvik och andra har sagt, att detta är ett olyckligt undantag som skall repareras i framtiden.

Fru talman! Biltrafiken får inte totalt öka, om vi skall klara oförändrade utsläpp av koldioxid år 2000 I Bohuslän är biltrafiken orsak till en tredjedel av koldioxidutsläppen, och när det gäller kväveoxider släpps det ut betydligt mer än vad naturen tål. Borde inte detta räcka? För framtidens skull måste vi nu rikta in oss på både bränsleväxling och trafikslagsväxling. I Bohuslän passar särskilt satsningarna på järnväg och kustsjöfart. Motorvägsbygget från Göteborg till Forshälla, strax söder om Uddevalla, är mer än tillräckligt. Biotoper med unik fauna och flora har körts över eller skärmats av utan fortsatt möjlighet att överleva på sina egna villkor. En motorväg med sin extra bredd och hårda landskapsklyvning förändrar naturens förutsättningar radikalt. Vi bör särskilt ha i minnet att området inom triangeln Göteborg-Trollhättan Lysekil har utnämnts till katastrofområde för miljön. Här hotar faktiskt ett ekologiskt sammanbrott. Hur var det med agenda 21, och vem är det som tar ansvaret? Vid Vägverket tycks man inte vara särskilt intresserad av naturen med på lång sikt våra egna framtida livsförutsättningar. I sin rapport om det nu aktuella vägavsnittet med bro över Sunningesund behandlar inte Vägverket det riksintressanta området Sund som ett reellt värde. Här har den 12 000-åriga inlandsisen givit upphov till en mäktig islandsavlagring. Formationen räknas som en unik kvartärgeologisk sevärdhet, även internationellt. Havsområdena i Sunningesund är i dag värdefulla rast och födoplaster för sjöfågel och samtidigt lekområden och viktig barnkammare för fisk. Varför vågar man inte värdera detta? I stället talar man om samhällsnytta i form av restidsförkortning, för att inte tala om faktorn körkomfort, dvs. betalningsviljan att åka på en belagd jämn väg i stället för på en grusväg, värderad till sju kronor i timmen. En annan samhällsnytta är minskade kostnader för trafikolyckor. Javisst, men vad jämför man med? Inte är det med en utbyggd järnvägstrafik och kustsjöfart och en förbättrad resterande E 6 till 13-metersväg med plankorsningar m.m. som Ines Uusmann här nämnde. I somras cyklade jag själv med cykelvagn på E 6 genom Bohuslän, där cykling var tillåten. Jag kunde då konstatera att cyklister knappast längre räknas som trafikanter. Vägen behöver breddas och förbättras på sina ställen. Men från det till att bygga en motorväg är det himlar, om jag får uttrycka mig så. Fru talman! Ett glädjande tecken är att regeringen nu tvekar när det gäller en fortsättning av E 6 som motorväg. Förhoppningsvis innebär detta att motorvägen har nått sitt slut just söder om Sunningesund. Vägverket fick nämligen bakläxa på sin utredning om E 6 och har nu kommit igen i mars. Men det är oerhört svårt att förstå ekonomin och talet om samhällsnyttan, då vägsträckor och kostnadskalkyler blandas ihop. Rapporten förutsätter en Sunningeled, och enskilda etapper i Uddevallaregionen värderas inte alls, trots en direkt begäran av regeringen om detta. Det går inte, hur väl man än vill, att skapa s.k. samhällsnytta av en stor, växande miljöskuld. Lagd väg ligger, särskilt motorvägar. Bohuslän är ett kuperat, vackert och utsatt landskap. Att lägga en stor, nästan linjär motorväg som en smutsig, klyvande barriär är att våldföra sig på landskapets identitet och dess överlevnadskapacitet. Delsträckan över Sunningesund står i skarp konflikt med den lokala befolkningen och med geologiska och biologiska värden. Enbart risken att dessa värden går förlorade borde räcka för att förhindra planerna. Hur var det med försiktighetsprincipen från överenskommelsen i Rio, undrar jag. Hur skall vi realisera det hållbara kretsloppssamhället med hjälp av motorvägar? Alternativ finns. Från Lerbo, där vägen just nu är stoppad, kan vägen i stället anslutas direkt till Bratterödsvägen, nuvarande E 6-sträckning, med en 13-metersväg och en delvis tunnelgenomfart i Uddevalla, som Miljöpartiet har föreslagit. En sådan lösning tillsammans med satsningen på en utbyggd järnvägs och kustsjöfartskapacitet spar inte bara pengar i dag utan innebär också att vi tar det framtida miljöansvar som vi är skyldiga att ta. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 7 i betänkandet.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av att jag har två motioner med i detta betänkande. Det är dels en motion om bidragsgivning till enskilda vägar, dels en motion om E 20:s roll för Skaraborgs län. Först till förslaget om kraftigt minskade anslag till enskilda vägar . Jag är mycket förvånad över att inte fler partier motsätter sig detta förslag som verkligen drabbar många människor i hela vårt avlånga land. Bara i mitt län, Skaraborgs län, finns det närmare Alla partier säger sig stå bakom devisen Hela Sverige ska leva. Men hur levande blir en bygd, om det som nu aviseras blir verklighet? Om bidraget till enskilda vägar så kraftigt skärs ner, är risken stor att man inte kommer att ha råd att underhålla alla enskilda vägar. Följden kan bli att många vägar kan komma att stängas av för allmänheten. Vi är alla beroende av väl fungerande vägnät. Att, som nu föreslås, lägga över ytterligare kostnader på fastighetsägare som bor utefter enskilda vägar är verkligen främmande för oss i Centern. Alla dessa betalar ju också bilskatt och skatt på bensin som ju skall finansiera dessa kostnader. Det måste vara riktigt att ett vägnät som är öppet för allmän trafik och kan utnyttjas av allmänheten också i fortsättningen till stor del skall finansieras via statsbidrag. Centralt har Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva inlett ett arbete tillsammans med Vägverket för att utveckla möjligheter för lokala föreningar och människor att i samverkan med Vägverket kunna upprusta och underhålla det lokala allmänna vägnätet. Att i denna situation besluta om en så kraftig nedskärning av anslaget till enskilda vägar är att ge totalt felaktiga signaler till alla de människor som lokalt arbetar för sin hembygds vägnät. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 18 och hoppas verkligen att riksdagen bifaller denna reservation. Från enskilda vägar över till vår kanske mest trafikerade väg i Skaraborgs län, E 20, som har en avgörande betydelse för Skaraborgs framtid. Den är dels den viktigaste förbindelselänken mellan Göteborg Västsverige och Stockholm-Mälardalen. Men den har också mycket stor betydelse för den regionala trafiken och för näringslivet i Skaraborg. Det är därför av utomordentlig betydelse att den roll som E 20 har för det nationella vägnätet, som den viktigaste förbindelsen mellan Göteborg och Stockholm, hävdas genom nödvändiga framtidsinvesteringar. Detta har bl.a. också kommit till uttryck genom riksdagens tidigare uttalade långsiktiga målsättningar. Om det nationella vägnätets långsiktiga standard för förbindelsen mellan Göteborg och Stockholm skall vara en 13 meter bred väg är det angeläget att E 20:s breddning och upprustning nu prioriteras. Detta måste ske inom ramen för nuvarande tioåriga program för förstärkningar av infrastrukturen i Sverige. Fru talman! Med hänvisning till vad som har skrivits om E 20 i betänkandet har jag inget yrkande vad gäller denna motion, utan jag får på annat sätt bevaka denna fråga.

Fru talman! Mitt anförande skall ses som en protest mot den brutala behandling som riksdagsmajoriteten avser att utöva mot de människor som bor efter de enskilda vägarna. Vi vet att det är ont om pengar i Sverige, att vi inte har hur mycket pengar som helst. Men det är också en utopi att tro att de människor som bor långt därute längs de här små vägarna skall kunna rehabilitera den svenska ekonomin. Det är en sak vi måste hjälpa till med efter förmåga allihop. Det skall inte ske på det här sättet. Man har här talat om att det är en halvering av stödet till enskilda vägar. Ja, så kan man se på det. månadersperiod skall nu användas i 18 månader. Så i praktiken är det en nerprutning med 75 %. Enligt vad som står i budgeten blir det inte mer än 25 % kvar. Det här är alltså en mycket brutal hantering av de människor som redan har det litet besvärligare än de flesta andra av oss som bor efter en väg som någon sköter åt oss. Här skall nu analyseras vad som behöver göras, hur mycket pengar man behöver. Det är visserligen en reträtt, och den är nyttig, den är bra, den är välkommen. Men det räcker inte. Det hade varit rimligare att analysera något annat. Jag tycker att det hade varit mycket bättre att pruta litet grand på byggandet av motorvägar och låta pengarna till de här små vägarna vara. Så kunde vi under den här tiden i stället ha analyserat behovet av motorvägar. Nej, fru talman, vi behöver de här pengarna till de enskilda vägarna för att de skall fungera också i framtiden. Jag har inget annat yrkande än det som Sivert Carlsson redan har fört fram.
Fru talman! I motionen om den nya motorvägen E 4 med förbifart vid Örkelljunga, som ligger i nordvästra Skåne, har jag speciellt framhållit strövområdesaspekten, dvs. det är fråga om områden som utnyttjas ofta och av många människor hela året runt. Den lokala miljögrupp som har vänt sig till mig har påpekat detta speciellt och menar också att man kan bygga ut den befintliga vägen i stället för att bygga en ny dyr motorvägssträcka. Det finns på det lokala planet en övertro på och helt orealistiska förhoppningar om att bara trafikutskottet och sedan riksdagen får upp ögonen för vad man menar är en felaktig planering eller ett ofullständigt beslutsunderlag i samband med vägbyggen kommer det att rättas till. Jag tror att det är därför så många riksdagsmän väcker motioner om lokala vägsträckor. Utskottet avstyrker regelmässigt och summariskt motionsyrkanden av det angivna slaget, står det i betänkandet. Men det står också: År 1993 fastställde riksdagen också ett stamvägsnät och beslutade i samband därmed om en långsiktig planeringsram för stamvägsnätets byggnad. Riksdagen spelar sålunda en central roll i vägplaneringsprocessen. Vägverket har ett schema för miljökonsekvensbeskrivningar som jag tycker borde vara ett obligatorium i all svensk vägplaneringsprocess. Ett vägbygge kan också få stora sociala konsekvenser. Då tänker jag inte bara på hus i närheten av vägen eller i vägen för vägen eller bullerproblem, som ju är påtagliga och märks. Jag tänker på lokalbefolkning som mister ett rekreationsområde och på turisten som inte längre kommer fram dit därför att utflyktsmålet skärs av en motorväg. Det finns inga sociala konsekvensanalyser här, men jag menar att sådana behövs. Är detta inget som borde finnas med i den svenska centrala vägplaneringsprocessen, där riksdagen, som det står i betänkandet, spelar en så viktig roll? Vägverket har gjort en fördjupad vägutredning om E 4:an i Örkelljunga. Det är en bra utredning, med lättläst information och mycket fina och överskådliga kartor. Här är några spridda referat ur utredningen: Sammantaget gör detta att landskapet inom utredningskorridorerna i stort sett kan betraktas som oexploaterat. En dragning av en ny motorväg genom detta landskap leder därför ofrånkomligen till konflikter, främst med friluftslivet. Bevarandeintressena är också uttalade för olika delar av både natur och kulturlandskapet, inte minst i anslutning till Lärkesholmssjön. Detta påverkar av länsstyrelsen och Riksantikvarien skyddsklassad natur och kulturmiljö. Bullervärdena på sjön överstiger gällande riktvärden för buller i friluftsområdet. Den som läser detta tycker givetvis att det är tunga invändningar. Jag tror att mycket skulle vara vunnet - och nu talar jag generellt - om planerade vägbyggen och projekterandet av dem gjordes efter vissa riktlinjer som var gemensamma i hela landet, och i konsekvensanalyserna, som givetvis skall göras före planerandet, skall man lyfta fram hänsyn till både miljö och människor, så att lokala befolkningsgrupper av olika slag inte känner sig övergivna och överkörda, som de nu ofta gör. Jag vill slutligen yrka bifall till reservation 7.

Fru talman! Det första man tänker på när man hör uttrycket enskilda vägar är väl knappast färjor. Likväl är det så att ett antal viktiga färjeleder till öar i insjöar och utmed våra kuster i dag är enskilda vägar med finansiering från anslaget Enskilda vägar. Det är ofta tillfälligheter eller historiska skäl som gör att vissa färjeleder är enskild väg medan andra är allmän väg med vägverksfärjor. Jag har i min motion T347 tagit upp det problem som har uppstått för en av dessa färjeleder, den mellan Gränna och Visingsö. När nu stora besparingar görs på det här anslaget skapas väldiga bekymmer för den långsiktiga finansieringen av den här färjeleden. Den är i dag 5,5 km lång, och den är unik på det sättet att det är en enskild väg som sammanbinder det allmänna vägnätet på Grännasidan med det allmänna vägnätet på Visingsö. Det enda sättet att ta sig från en del av det allmänna vägnätet till det andra är alltså att utnyttja en enskild väg. Om man nu skulle genomföra de besparingar som regeringen har föreslagit innebär det alltså orimligheter för den här leden. Jag har i motionen redovisat konsekvenserna när det gäller avgifter, som finns i dag. Dessa avgifter har redan slagit i taket. Det kan heller inte anses rimligt att en kommun, i det här fallet Jönköpings kommun, skall ta över det ekonomiska ansvaret för en färjeled som egentligen är en bit av det allmänna vägnätet. Samtidigt som det här problemet uppstår för öbefolkningar litet här och var utmed våra kuster och insjöar, pågår arbetet med att utarbeta ett skärgårdsprogram inom ramen för 5 B-stöden, vilket handlar om att utveckla de här öarna. Det är bara att konstatera att utan fungerande kommunikationer faller i stort sett alla de här satsningarna platt till marken. Nu har utskottet i betänkandet varit vänligt nog att skriva in att man i den analys som skall genomföras skall ta särskild hänsyn till den färjetrafik som omfattas av anslaget, och det är mycket bra. Frågan är vad formuleringen innebär i praktiken. Jag skulle egentligen vilja ställa ett par frågor till Bo Nilsson, som jag ser nu har återkommit till kammaren. Frågan är hur man skall tolka den här formuleringen. Menar man att Vägverket i sin framtida fördelning skall kunna fortsätta att ge ett högre bidrag till de här lederna, eller tänker man sig att en del av de här färjelederna skall föras över till det allmänna vägnätet för att på det sättet inte längre omfattas av det här anslaget? Problemet är att det här analysarbetet inte blir klart förrän i slutet av 1995, men besparingen träder i kraft den 1 juli. Här handlar det inte om vägunderhåll, där man så att säga kan skjuta på olika åtgärder, utan det handlar om driftskostnader. Därför blir problemen akuta för de huvudmän som finns för de här färjelederna och för färjeleden mellan Gränna och Visingsö. Man måste på något sätt få en signal om vad som skall hända med statsbidraget till de här lederna, eftersom det är pengar som tickar ut varje månad från den 1 juli. Det skulle vara bra att från utskottsmajoriteten få veta vad man tänker sig göra i det här analysarbetet, när man nu tar med färjorna där. Det beskedet behöver de huvudmän som i dag är ansvariga för dessa färjeleder.

Fru talman! Kristdemokraterna har med anledning av det som står under rubriken Vägverket i budgetpropositionen väckt fyra motioner. Ingen av de motionerna har fått någon särskilt positiv behandling. För det första handlar det om vikten av att bolagiseringen av Vägverkets produktionsdivision, som tidigare beslutats av riksdagen, ligger fast. Det innebär att bolagiseringen skall ske den 1 januari 1996. Härigenom når man den säkraste garantin för att Vägverkets beställarkompetens skall kunna utvecklas i den takt som är önskvärd. En viss otydlighet angående tidpunkten kan spåras i propositionen. Därför yrkar vi bifall till reservation nr 1. För det andra tar vi upp problemet med det slentrianmässiga saltandet av våra vägar. Utöver en minimering av vägsaltning måste naturligtvis nya möjligheter prövas, t.ex. utbyte av saltet mot någon kalkförening. Vi trycker också på behovet av att få en heltäckande bild av de konsekvenser en fortsatt saltning har på den totala miljön. Vi måste bättre utreda sambandet mellan saltanvändningen och bilkemikalieanvändningen, saltets eventuella effekter på oljeavskiljarnas funktion vid våra bilvårdsanläggningar, m.m. Om det här säger utskottet ingenting. Jag yrkar bifall till reservation nr 19. För det tredje belyser vi tillsammans med flera andra partier hur Vägverket hanterar utbyggnaden av riksväg 60 i Ludvika. Det som skulle bli en förbifart har blivit en ny genomfart, just därför att Vägverket tillsammans med kommunen är ovillig att på allvar pröva alternativa dragningar. Här kunde vi nyligen höra kommunikationsministern i sitt anförande nämna behovet av förbifarter utanför tätorter som en möjlighet när det gäller just trafiksäkerheten. Hon talade också om en dialog med alla berörda parter. Det har man helt förbisett när det gäller hanteringen av förbifarten i Ludvika. Det handlar här om hur riksdagens beslut om miljökonsekvensbeskrivningar och nivåer på buller praktiseras i verkligheten. Jag har full förståelse för att vi här i riksdagen inte kan detaljstyra byggandet av vägar i landet. Självfallet måste vår uppgift vara att fastställa de övergripande målen och den allmänna inriktningen. Men ibland hanteras dessa frågor så nonchalant av de lokala aktörerna att allmänheten känner sig totalt överkörd. Detta bör ändå påpekas i den här kammaren. Utskottet säger dessutom självt i betänkandet att det är en angelägen uppgift för riksdagen att se till att det skapas en effektiv organisation för att förvalta de medel som avsätts till väghållningsåtgärder. Som en följd av den uppgiften är det vidare angeläget att riksdagen följer upp och utvärderar de åtgärder som vidtas av de kompetenta organen. Så långt utskottet självt. Fru talman! Jag måste medge att det kliar en hel del i fingrarna att yrka bifall till motion T318. Men för att vara lojal med spelreglerna skall jag inte krångla till hanteringen. Det är ju ändå bara ett spel för gallerierna. Såvitt jag förstår kan och måste förbifarten vid Ludvika bli en fråga som får vidarebehandlas av Riksdagens revisorer. Så kommer åtminstone vi från kristdemokraterna att jobba vidare med den frågan. För det fjärde och sista handlar det om bidrag till drift och byggande av enskilda vägar. Med motiveringen att kommunerna redan satsar egna pengar på de enskilda vägarna och att det sker en effektivisering av de samlade resurserna till dessa vägar hoppas utskottsmajoriteten att de enskilda vägarna också i fortsättningen skall kunna hållas öppna för alla i oförändrad omfattning trots att det statliga anslaget halveras. Det handlar här faktiskt om möjligheten att bo och arbeta i hela landet. Risktagandet sker redan av människor och näringsliv i de områden där man bor i glesbygd. Hur skall dagens landsbygds och glesbygdskommuner med redan tidigare beslutade och ålagda kostnadsökningar och kommande drastiskt minskade statsbidrag klara av att helt ta ansvaret för de enskilda vägarna? Det skall då vägas mot allt det andra och alla stora behov som redan finns när det gäller barnomsorg, äldrevård och skolundervisning, m.m. Fru talman! Med den bidrags och anslagsnivå som vi har i dag är det ändå bara en fjärdedel av de enskilda vägarna som får statligt bidrag. Om neddragningen skulle bli permanent och bestående kan det bli en katastrof för glesbygden. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 18.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande Justitie-, Jordbruks och Näringsdepartementens huvudtitlar som tillhör jordbruksutskottets beredningsområde. Hela 230 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1995 tas också upp till behandling. Fru talman! Från årsskiftet ingår Sverige som fullvärdig medlem i EU. Därmed är det EU:s jordbrukspolitik som gäller också i Sverige. Svenska livsmedelsproducenter, jordbruk och livsmedelsindustri måste därför nu få verka, arbeta och konkurrera på så lika villkor som möjligt. För Sverige innebär den nya jordbrukspolitiken i EU, allmänt kallad CAP, en återgång till mera av reglering och styrning, vilket inte är bra. Det förväntas dock att även EU:s jordbrukspolitik stegvis kommer att förändras i marknadsorienterad riktning. Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri står nu inför nya och stora utmaningar, men också inför nya möjligheter. Det är frågan om en helt ny situation. Under den borgerliga regeringens ledning planerades och framförhandlades, under full insyn av den dåvarande oppositionen, ett avtal med EU om anslutningen. Genom detta avtal skapades enligt Moderata samlingspartiets mening en god grund för fortsatt svensk livmedelsproduktion. Detta är till gagn för såväl producenter som konsumenter, landskapet, miljön och samhällsekonomin. Företagen inom svensk livsmedelsproduktion skulle nu för första gången i modern tid få chansen att konkurrera på någorlunda lika villkor. Den av EU:s skattebetalare finansierade dumpningen av livsmedel på den svenska marknaden upphör. Samtidigt ökar möjligheten för lönsam svensk export på den europeiska marknaden. Produktionskostnaderna sjunker genom möjligheterna till ett högre kapacitetsutnyttjande i såväl jordbruk som livsmedelsindustri. Åkermarken kan komma att utnyttjas på ett bättre sätt och säkras för framtidens ökande behov. Förnödenhetsindustrin och transportföretagen får också nya möjligheter. Det öppna, varierade och vackra svenska landskapet kan bevaras. Konkurrensen blir emellertid hårdare när gränsskyddet mellan EU och Sverige nu försvinner. Det gagnar konsumenterna. De svenska livsmedelsproducenterna lämnar nu den tidigare politiskt beslutade inriktningen att i princip endast producera för hemmamarknaden. Europamarknaden har öppnats. Nu är de svenska producenterna i färd med att på allvar etablera sig och de svenska produkterna på denna nya marknad med uppåt 370 miljoner konsumenter. Detta innebär en ökad konkurrens på hemmaplan, men också att det nu öppnas nya stora möjligheter att få mäta sina krafter på de nya marknaderna med svenska kvalitetsprodukter. Svenska livsmedel kan äntligen bli en för landet lönsam exportvara. Det förbättrade företagsklimat som skapades av den borgerliga regeringen ledde till ökad optimism inom jordbruksnäringens alla led. Rationaliseringar och starkt ökad effektivitet inte minst inom livsmedelsindustrin under senare år lovade gott inför framtiden. Utvecklingen mot Sveriges medlemskap i EU har också gynnat konsumenterna. Livsmedelspriserna har under de senaste fyra åren faktiskt varit sjunkande. Enligt vår mening har denna gynnsamma prisutveckling åstadkommits tack vare en politik för konkurrenskraftiga lantbruksföretag och livsmedelsindustrier, men också på grund av avregleringen och konkurrenslagstiftningen. Genom de senaste fyra årens utveckling på området och EU-medlemskapet kan många arbeten räddas och nya skapas inom livsmedelssektorn. Nu gäller det att ta vara på dessa möjligheter. Dagens stora orosmoln utgörs av landets svåra ekonomiska problem och förmågan, eller snarare oförmågan, hos nuvarande regering att lösa dem. Ett annat problem är att Sverige förlorar ekonomiskt genom den socialdemokratiska senfärdigheten på livsmedelsområdet. Regeringen inser inte fullt ut att svensk livsmedelsproduktion genom EU-inträdet står i en helt ny situation. Att som näring gå från att i princip huvudsakligen bara producera för inhemska behov till att plötsligt stå inför en helt öppen marknad utan hinder i EU innebär något av en revolution på området. Det tar tid att ställa om produktionsapparaten. Nyinvesteringar krävs, inte minst vad gäller råvaruproduktionen inom jordbruket. Att etablera sig på nya marknader tar också tid, och det kostar pengar. Problemet i Sverige har varit att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Nydemokraterna under den borgerliga regeringsperioden vägrade att ställa upp för de nya signaler som behövdes för att få i gång ett nytänkande på området. Man bet sig fast vid 1990 års jordbrukspolitik och ville i stort se den som överordnad EU:s jordbrukspolitik även vid ett kommande ja-resultat i folkomröstningen. Man satte länge käppar i hjulet för den borgerliga regeringens strävan dels att ge rätt signaler, dels att göra satsningar i form av exportstimulanser för högvärdiga svenska livsmedelsprodukter som långsiktigt hade förutsättningar att bli intressanta på den nya Europamarknaden. Man ville inte ge svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri rättvisa förutsättningar. Även efter regeringsskiftet och folkomröstningens ja till EU har man strulat till det. I långa stycken frångick regeringen det avtal som den förra regeringen förhandlade fram med EU om medlemskapet och som svenska folket röstade ja till. Det leder till stora svårigheter att i tid hinna sätta EU politiken i sjön, inte minst vad gäller miljöprogrammen. Före den 25 april skall det mesta vara klart. Är det inte det, riskerar Sverige att förlora pengar i form av missat återflöde från EU-kassan under det första året. Detta kommer av allt att döma nu att ske. Jordbrukminister Margareta Winberg åker nu runt och talar positivt om export av svenska livsmedel, vilket är bra, men samtidigt har hon kritiserat producenterna i Sverige för att inte ha tillräcklig fart på exportsatsningarna. Margareta Winberg! Glöm inte ert förflutna, när ni stoppade initiativen från de borgerliga med hjälp av Nydemokraterna och Vänsterpartiet och skapade oro och osäkerhet inför framtiden! Ställ nu upp efter allt EU-motstånd och skapa framtidstro! Hjälp till att ta vara på de nya möjligheterna! Under senare tid har visserligen vissa åsiktsförskjutningar skett inom regeringen på området, men fortfarande svävar vi och många andra i ovisshet om hur den slutliga utformningen av politiken skall bli, och det är inte bra. Centerpartiet innebär inget revolutionerande. Övriga partier hade i jämförelse med uppgörelsepunkterna samma eller mera långtgående förslag. Mot den bakgrunden hade en bredare uppgörelse i utskottet varit naturlig. Nu är det viktigt att stoppa de av socialdemokraterna aviserade konfiskatoriska skatterna och avgifterna på jordbruk och skog som skulle snedvrida konkurrensen gentemot omvärldens producenter. Kanske kan vi begära att få ett besked i dag om hur det blir med den saken. Det hade varit en stor styrka för det svenska jordbruket, den svenska livsmedelsindustrin och konsumenterna och därmed för landsbygden och folkhushållet med en bred uppgörelse över parti och blockgränser, i synnerhet som det nu gäller att utforma strategin för en hel femårsperiod. Vi måste alla samla oss för att med full kraft hävda den svenska nationens intressen inom den framtida EU gemenskapen. Vi moderater har med hänsyn till att socialdemokraterna av allt att döma inte vågat eller vågar göra upp med oss och att Centern av allt att döma inte vill detta tvingats klargöra våra ställningstaganden i form av reservationer fogade till utskottets betänkande. I dessa dagar visar vi att vi vad gäller jordbruksoch EU-politiken konsekvent följer upp den tidigare borgerliga regeringens och enkannerligen dess centerpartistiske jordbruksminister Karl Erik Olssons förslag och även avtalet med EU, till vilket svenska folket röstade ja. Vi finner mycket starka skäl att göra detta, då ett fullföljande av förslaget hade inneburit att det mesta av de här problemen redan i dag skulle ha varit lösta. Nu kommer problem med missade miljöpolitiska satsningar och stor osäkerhet bland lantbrukarna om vad som kommer att gälla. Stora problem kommer då det gäller mjölkkvoterna, där många överklaganden föreligger. Här behövs mer av konstruktivt tänkande och praktiska lösningar, om det inte skall uppstå kaos på området. Vi är beredda att diskutera sådana. Den svenska jordbrukspolitiken går nu alltså in i en ny fas genom medlemskapet i EU. Regeringens och riksdagens relation till jordbruks och livsmedelssektorn och dess företrädare bör radikalt förändras. Under lång tid har näringen och staten varit motparter i en ständigt pågående förhandlingsprocess. Detta förhållande har nu i allt väsentligt upphört. Jordbrukspolitiken bör nu inriktas på att tillsammans med näringen i nationens intresse tillvarata och utveckla den svenska livsmedelsproduktionens förutsättningar. Politiker måste gå med och inte mot en näring som nu för första gången möter stark europeisk konkurrens. Politiken skall hjälpa näringen att inta sin plats i det internationella perspektivet vad gäller produktion och handel med livsmedel. Detta stöd skall inte innebära speciella förmåner för jordbruksnäringen utan skall endast bidra till att skapa goda förutsättningar och rättvisa villkor. Konkurrensneutralitet gentemot andra producenter som agerar på den svenska, den europeiska och den internationella marknaden är en grundförutsättning för en god utveckling även inom den svenska jordbruksoch livsmedelsproduktionen. Berörda beslutsfattare måste försöka enas om en långsiktig målsättning och strategi för politikens och näringens utveckling. Enligt vår bedömning råder en stor samstämmighet i utskottet om att EU:s jordbrukspolitik måste genomgå förändringar under kommande år. Sverige har också klart uttalat sig för detta. Målsättningen för och inriktningen av politiken måste vara att konsekvent söka anpassa näringen och politiken till en närmast helt avreglerad internationell marknad för jordbruket och för jordbruks och livsmedelsprodukter. Detta förutsätter nya framsteg inom WTO och självfallet förändringar av EU Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1, i vilken vi tar upp den framtida jordbrukspolitiken. Vi ställer självfallet upp också för övriga moderata reservationer, även om vi inte begär votering och rösträkning om dessa - detta för tids vinnande. I dessa reservationer tar vi bl.a. upp våra besparingsförslag inför budgeten på bl.a. jordbrukets område. Sveriges skrala ekonomi gör besparingarna nödvändiga. Räntehöjningar och kronfall måste stoppas. Sverige måste återvinna ekonomisk styrka och trygghet, om välfärd skall kunna säkras. Vi begär i reservation nr 7 en arbetsgrupp eller kommitté med bred parlamentarisk förankring för att följa utvecklingen. I reservation nr 9 har vi fullföljt kravet på en utvärdering av miljömotivet för miljöskatter på handelsgödsel. Utskottet har tyvärr inte kunna gå oss till mötes. Det är beklagligt att man inte är beredd att medverka till ökade kunskaper och insikter i dessa frågor. Då det gäller det regionalpolitiska stödet konstaterar vi moderater bl.a. i reservation nr 18 att stödet till Norrland primärt motiveras av ett behov av att ersätta jordbruket där för merkostnader på grund av klimat, avstånd, växtodlingssäsongens längd, dyrare byggnader m.m.

Här missas pengar från EU till Sverige som skulle kunna satsas på t.ex. våtmarker, odlingsfria zoner, mätningar och andra insatser. Vi har utvecklat detta i reservation nr 29. Då det gäller arealersättningarna från EU som utgår som ersättning för sänkta priser står vi fast vid tidigare regeringsförslag, dvs. att Sverige bör ha elva ersättningsområden. Det kan jämföras med nuvarande regerings och Centerns förslag på 7. Vad gäller fördelningen av mjölkkvoter kan stora problem konstateras. Vi tar upp dem i reservation nr Till sist vill jag begära besked av jordbruksministern eller utskottsmajoritetens företrädare inom Socialdemokraterna och Centerpartiet om huruvida nya belastningar kommer att drabba livsmedelssektorn i den planerade proposition som nu är på gång.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och till reservation 38 mom. Efter flera debatter här i kammaren och i utskottet har vi nu ett betänkande som behandlar statsbudgeten för jordbruksutskottets ansvarsområde. De överläggningar och diskussioner som förekommit har genom ett besjälat arbete och engagemang i utskottet lett fram till ett resultat som är bättre för jordbruket än innehållet i den proposition som vi under våren hade möjlighet att motionera om. Resultatet är bättre därför att det ger jordbruket bättre konkurrensvillkor - inte därför att det ger mer stöd. Socialdemokraterna har varit avgörande för resultatet tycker jag är en stor överdrift. Surt sade räven om rönnbären? Nej, så är det inte alls. Det är ändå samtalen, motionerna och alla de kontakter som har tagits och det engagemang som finns för att svenskt jordbruk skall ha möjligheter att konkurrera på lika villkor i den europeiska gemenskapen som präglar betänkandet. Miljöstöden, LFA-stöden, arealersättningarna, prisorterna, avbytarverksamheten, den parlamentariska kommitté som vi diskuterar för reformeringen av CAP, den ekologiska odlingen, alla de samtal och alla de diskussioner vi har haft tidigare i kammaren har lett fram till resultatet. Vi från Folkpartiet påpekade i vår motion att det är viktigt att se över och förändra politiken och i ett fall öka stödet till miljön. På punkt efter punkt har vi tillgodosetts. Men nu skall vi gå vidare. Alla som sitter här i kammaren vet att stödet till jordbruket är stort. Det ger goda möjligheter för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion att konkurrera och hävda sig på en marknad i Europa. Det finns en baksida. Det är att EU-medlemskapet riskerar att återigen förvandla svenska bönder från företagare till bidragstagare till följd av EU:s jordbrukspolitik. Det finns en stor oro bland jordbrukare i dag, framför allt bland yngre jordbruksföretagare, för hur framtiden kommer att te sig. Man känner en oro inför att hela tiden känna sig reglerad. Som EU-förespråkare och som ett av ja-partierna har Folkpartiet, och naturligtvis också andra japartier, en stor uppgift i att gå vidare och reformera CAP. Det är inget hot. Det är en utmaning. Det är en utmaning för Sverige och Sveriges framtid, och det är också en utmaning för Sveriges jordbruksföretagare. Medlemskapet ger stora möjligheter till ökning av livsmedelsproduktionen. Svenska bönders produkter är välkända över Europa för att ha hög kvalitet. Detta inger förhoppningar. Redan i dag tar man kontakt utifrån Europa med livsmedelsproducenter i Sverige för att kunna köpa och handla med Sverige. Det kommer naturligtvis att ge en ökad export, ökad sysselsättning, ökade möjligheter till investeringar och till skatteinbetalningar som också kommer att ge Sverige ökade ekonomiska förutsättningar. Fru talman! I debatten har vi här i kammaren i december månad och i februari månad diskuterat, och jag har påpekat, vikten av att jordbruksföretagens spelregler blir klara och att man har en långsiktighet. Jordbruksministern instämde men påminde också om att man skapar en kostym som på sikt inte kan fyllas. Jag kan undra om det är det vi gör i dag. EU:s långsiktiga jordbrukspolitik måste på sikt förändras. Sveriges jordbruksföretagare måste bli fria. Jordbruksministern ställde en fråga till mig i en slutreplik i februari: Vad innebär "fria företagare" för Eva Eriksson? Frågan föranleddes av att ministern såg en paradox i att ställa krav på ökat stöd för jordbruket och förespråka fri företagsamhet. Det är klart att man kan instämma i det. LRF beskrevs samtidigt som en kravmaskin som kom med långa listor. Jag blev också beskylld för att vara skrämd av LRF och deras lobbyverksamhet. Uppenbarligen har LRF i alla fall lyckats påverka jordbruksministern, vilket i detta nya skede kanske är bra för svensk jordbrukspolitik. Man skall börja konkurrera på en ny marknad. Frågan är vad som händer i framtiden och på sikt. EU:s jordbrukspolitik måste förändras. Med det följer också en förändring av regionalpolitik och miljöstrategi för det fortsatta politiska agerandet inom Utskottet har mot bakgrund av det perspektivet vid flera tillfällen påpekat vikten av en parlamentarisk kommitté för diskussioner och för reformering av CAP - inte minst inför utvidgningen och samarbetet med länderna i Central och Östeuropa. Reformeringen av CAP är ingen sidofråga. Det är en ekonomisk fråga, men också en fråga om solidaritet med våra vänner i öst. EU-länderna har beslutat att unionen skall utvidgas österut. Det gjorde man redan 1993 i Köpenhamn. Nu återstår frågan hur beslutet skall genomföras. Man kan allmänt konstatera att jordbruket är viktigare som näring i kandidatländerna än i dagens EU-länder. Om de länder som står på väntelistan, dvs. Visegradländerna, Bulgarien och Rumänien, skulle bli medlemmar i dag skulle det innebära att EU:s BNP ökar med ca 3 %. EU:s jordbrukssektor skulle däremot öka med så mycket som en tredjedel. Jordbrukets ställning i öst avspeglar sig i dess relativt höga andel av BNI och antalet sysselsatta. Dessa tal ger indikationer om jordbrukets plats i dessa länders medlemsförhandlingar. Jag tror att det blir tuffa förhandlingar. Jordbruksfrågorna riskerar att bli ännu mer betydelsefulla i ett utvidgat EU än i dagens. Det är nu, fru minister, angeläget att kommittén kommer till för att förbereda oss för en reformering av CAP, för att möta våra vänner i öst och för att vi skall kunna vara pådrivande vad gäller deras möjligheter att delta i den europeiska gemenskapen. Sveriges riksdag måste få inflytande på den framtida reformeringen av CAP. Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi har kunnat lägga fram ett betänkande som ger möjligheter för svenskt jordbruk att konkurrera på lika villkor. Jag tror att det är en nödvändighet för att vi skall kunna fortsätta att diskutera jordbrukspolitiken och vara föregångsland vad gäller jordbrukspolitik, miljöpolitik, handelspolitik och solidariteten med våra vänner i öst. Men stödet till jordbruket måste minska av flera skäl. Det handlar både om miljön, ekonomin, handelspolitiken och inte minst hela EU:s framtid. Det finns flera exempel på vad EU:s miljöpolitik och jordbrukspolitik har inneburit under våren. Vi har hört beskrivningar om översvämningar i Holland och på andra ställen. Vi vet nu att de till stor del har berott på det intensiva jordbruket som följt av produktionsstöden. Det har också givit oönskade miljöeffekter. Men det handlar också väldigt mycket om att låta svenska bönder bli fria företagare. Det var det jag menade, fru minister, i mitt anförande i februari månad. Visst finns det många problem att lösa i jordbrukspolitiken för framtiden, men det finns också stora möjligheter.

Fru talman! I snart fyra månader har vi varit medlemmar i EU, och i snart fyra månader har det svenska jordbruket också varit en del av EU:s jordbrukspolitik. Under dessa månader har det blivit alltmer uppenbart hur bakvänd, byråkratisk och rent ut sagt dålig EU:s jordbrukspolitik är. De svenska bönderna våndas under drivor av ansökningsblanketter, olika stoppdatum och regelverk som står emot varandra. Mjölkkvoterna är ett exempel. Kvotåret har börjat, men bönderna vet inte hur stora mjölkkvoter man får leverera under året. Det är naturligtvis inte rimligt. Man kan ju inte stänga av kranen och tvinga korna att sluta mjölka i december om det visar sig att man kommer över gränsen. Grundproblemet är naturligtvis att Sverige tvingats acceptera ett kvotsystem som är perverst och att landskvoten är för låg i förhållande till produktionen. Ett annat problem med EU:s jordbrukspolitik är det makalösa fusket med EU:s olika jordbruksstöd. Närmare 1 miljard ecu, dvs. runt 10 miljarder kronor, är kostnaderna för det fusk som man har upptäckt under åren 1992-1994. Det är mer än 27 % av de utbetalade stöden. Och då får man ändå räkna med att de verkliga siffrorna är mycket högre. Det här är mycket allvarligt. EU:s jordbruksstöd tar en stor del av EU-budgeten, och det betyder i förlängningen att den medlemsavgift som Sverige är med och betalar delvis används till att betala fusk med jordbruksstöd. Ett tredje exempel på bakvändheter är den s.k. gröna ecun, som gör att jordbruksstöden stiger när kronan sjunker. Kortsiktigt gynnas alltså jordbruket och framför allt de gårdar som inte har stora skulder av de höga räntorna. Den gröna ecun borde enligt min mening avskaffas omedelbart. Det är bl.a. det som är orsaken till den ökade exporten av svenska livsmedel. Svenska bönder är duktiga producenter och producerar bra livsmedel, men det är farligt om man underskattar den svaga kronans effekt på den ökade exporten, slår sig till ro och tror att det skall gå lika bra i framtiden. Nu är läget som det är, och det handlar om att gilla läget. Det här visar med stor tydlighet hur viktigt det är att Sverige aktivt driver på när det gäller att reformera EU:s jordbrukspolitik. Det som jag tror kommer att bli svårigheten är att intresset från näringen tycks minska i proportion till utfallet. Från Vänsterpartiet menar vi att ett sätt att komma åt fusket inom EU:s jordbruk är att alla jordbruksstöd kräver nationell medfinansiering och att EU-stöden aldrig får vara mer än 50 %. Vi är övertygade om att intresset för att övervaka fusket och komma till rätta med det är större om kostnaderna för fusket också direkt drabbar det enskilda landet och dess budget. Det är också viktigt, som Eva Eriksson var inne på, att utgångspunkten måste vara att jordbruket och bönderna själva skall producera livsmedel som konsumenterna kan betala för och att man inte reduceras till bidragstagare. Det är litet fascinerande att lyssna på moderaterna, som annars väldigt ivrigt förfäktar marknadsekonomins lagar. Men just när det gäller jordbrukets område och EU:s olika stödformer vet man inte hur mycket man skall ta hem av olika stöd. Då är man väldigt intresserad av att delta i detta system, som jag tycker är perverst. Jag hörde inte att Ingvar Eriksson sade någonting om fusket inom EU:s jordbrukspolitik. Det finns också anledning att vara kritisk till hur den demokratiska processen här hemma har gått till. Åtminstone jag känner en stor otillfredsställelse över att riksdagen har så liten insyn i och så litet inflytande på processen. Det känns inte bra att vi i utskottet inte vet vilka nivåer de olika stöden kommer att ligga på, hur de konstrueras och vilken omfattning de skall ha. Eftersom jordbrukspolitiken är så extremt genomreglerad har det också stor betydelse hur regelsystemen utformas. I utskottet har vi över huvud taget inget inflytande över och ingen insyn i detta. Det är tråkigt, och det är inte bra. Även om det inte är möjligt för oss att fördjupa oss i detaljer är det viktigt att vi kan svara på frågor som vi får när vi är ute i landet och förklara vad våra beslut innebär. Jag märker att oron och osäkerheten är stor hos många bönder, och jag får många frågor om detaljer som jag inte kan svara på därför att vi inte har behandlat frågorna i riksdagen. Det är också viktigt att vi har en möjlighet att rätta till de misstag och felaktigheter som kommer att göras och inför de diskussioner som vi behöver ha om att förändra jordbrukspolitiken. Det är synd att uppföljningsarbetet inte har kommit i gång tidigare, så att åtminstone några av oss har kunnat få en redovisning av den diskussion som förs om detaljer och nivåer. Det är viktigt att den här gruppen snart kommer i gång med sitt arbete och att man inte blandar ihop den med den grupp som skall diskutera reformeringen av CAP. Det är väldigt viktigt att det finns en grupp som följer utvecklingen; vad som händer, hur det slår i olika delar av Sverige och mot olika typer av jordbruksföretag m.m. Därmed går jag över till själva betänkandet. Det här är ju i första hand en uppgörelse mellan Centern och Socialdemokraterna, även om det finns delar som en mycket bredare majoritet hade kunnat ställa sig bakom. Det man kan konstatera är att regeringen har fått bakläxa på stora delar av budgetpropositionen. Centern och med dem LRF tycks åter ha fått raka kanaler in i regeringskansliet. Det har fört med sig några goda saker - det kan man inte komma ifrån. Det är bra att vi har räddat stödet till avbytarverksamheten och att det finns en bred - långt bredare än vad uppgörelsen visar - samsyn om att satsningen på miljöstöd, LFA-stöd och stöd till ekologisk odling måste vara betydligt mer offensiv än den budget som regeringen lade fram. Det är viktigt att använda det ökade intresset från konsumenterna för bl.a. ekologiskt odlade livsmedel och en allmänt ökad medvetenhet om både livsmedelskvalitet och djurskydd för att utveckla det svenska jordbruket. Om den stora omsvängning som regeringen har gjort är bra för förtroendet för regeringen är kanske mer tveksamt. Det finns också delar i betänkandet som är mindre bra. En del har jag redan tagit upp, och det handlar om att vi här i kammaren fattar beslut om ramar men inte har insyn i hur det regelverk ser ut som ramarna skall fyllas med. I det senaste numret av Land, som kommer ut i dag, finns en redovisning av detaljerna i miljöstödet, och jag tycker att det är litet anmärkningsvärt att det är därifrån som jag som riksdagsledamot skall få informationen. Jag kan väl passa på att fråga jordbruksministern om hon har läst Land och om det som står där stämmer. Då har vi i alla fall någonting att gå efter. Ett annat exempel på att det är viktigt att vi ledamöter är informerade är olika gränsdragningar när det gäller LFA-området. Det är självklart att det är svårt med gränsdragningar, och det blir alltid någon som drabbas negativt om man kommer på fel sida om gränsen. Men ibland kan det också begås felaktigheter, så att det blir fel beslut. Jag skall ta ett exempel. Jag har blivit kontaktad av personer från Ydre kommun i Östergötland. Ydre är en kommun som ligger 200-300 meter över havet. Den räknas till det småländska höglandet trots att den ligger i Östergötlands län, men i LFA-hänseende har kommunen jämställts med Östergötland. Jag vet att man från kommunen, Länsstyrelsen och LRF har uppvaktat departementet, men det har inte skett någonting. Jag har fått en fråga som jag vill föra vidare: Hur skall man förfara om det blir fel i gränsdragningen mellan olika stödområden? Såvitt jag kan förstå, borde åtminstone delar av kommunen rimligen tillhöra LFA-området, som är detsamma som småländska höglandet. Det måste ju vara möjligt att rätta till ett felaktigt beslut. Sedan vill jag säga något om miljöstöden. Från Vänsterpartiets sida har vi ansett att det är viktigt att trots det kärva budgetläget öka på den budgetram som regeringen föreslog. Skälet för vår del var framför allt rättvisa. Som vi skriver i vår motion, kommer EU:s CAP-stöd, dvs. de stöd som EU till 100 % betalar ur sin garantifond, att i stor utsträckning gynna spannmålsjordbruket och det storskaliga jordbruket, medan de stöd som kan gå till ett mer miljöanpassat och småskaligt jordbruk och för att hålla ett öppet landskap kräver nationell medfinansiering. Vi har tyckt att det är viktigt att tillgodose det. Därför har vi gjort vår finansiering av de ökade miljöstöden genom att bl.a. återföra avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel till jordbruket och omvandla dem till miljöstöd. Socialdemokraterna och Centern är jag särskilt kritisk till, och det gäller de 280 miljoner som man enats om att ta bort från det nationella Norrlandsstödet. Man har enats om att minska det nationella Norrlandsstödet med 280 miljoner utan att på något sätt kunna redovisa vilka konsekvenser det kommer att få för jordbruket i stödområdena 1-3. Jag har utvecklat det i ett särskilt yttrande i betänkandet. Visserligen skriver utskottsmajoriteten att de 280 miljonerna i stället skall betalas ut som ett arealstöd till vall och bete, men jag har inte sett att konsekvenserna av det är tillräckligt analyserade. Som jag skriver i det särskilda yttrandet omfattade det tidigare nationella Norrlandsstödet förutom ett prisstöd till mjölk, nöt och lammkött också ett stöd till svin och äggproduktion, potatis samt ett intransportstöd till slakterierna och mejerierna. Vid en frågestund hänvisade jordbruksministern till att regeringen ville avvakta beslut här i kammaren. Nu är vi mycket nära ett sådant beslut. Jag vill ha svar av jordbruksministern om det har gjorts någon konsekvensanalys av den minskade nationella stödnivån. Från Vänsterpartiets sida är vi inte emot att man minskar den, men vi vet också att Norrlandsjordbruket ligger mycket nära gränsen för att kunna klara av livsmedelsproduktionen. Därför är det viktigt att man inte genomför stora förändringar som leder till att man får för få inleveranser. Jag och bönderna i de berörda områdena vill veta hur det blir med de nya nivåerna. Blir det sänkningar rakt av eller kommer någon del av de tidigare stöden att försvinna? Så till den ekologiska odlingen. Där har vi samma problem, nämligen att vi inte vet mer om ramarna och innehållet än vad vi har kunnat läsa oss till i tidningsreferat. Det fanns mycket bra motionskrav från de olika partierna som stämmer överens med de krav som alternativodlarna ställer. Har signalerna kanske inte gått fram riktigt eller är det otydligt? Jag tror att det är mycket viktigt att man får det här klart för sig. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp en reservation som kanske inte behandlar en särskilt stor fråga, men den är viktig för dem det gäller. Det gäller arrendatorernas villkor. Mjölkkvoterna följer marken, och det tycker vi är rimligt och riktigt. I en del fall har dock arrendatorer bedrivit produktionen en längre tid. När de upphör med sin produktion återgår kvoten till markägaren. Arrendatorerna har i dag mycket dåliga villkor. Det kan inte vara rimligt att värdet av mjölkkvoten skall följa marken när en arrendator upphör med produktionen. Vi tycker att regeringen och majoriteten faktiskt har hanterat den här frågan ganska dåligt. Det rör sig inte om så många personer, men det är ändå viktigt. Det här problemet kan lösas en gång för alla. Vi måste se till att de arrendatorer som har haft mjölkproduktion under en längre tid får rimlig ersättning för sin mjölkkvot när de upphör med produktionen. Fru talman! Jag vill också yrka bifall till reservation 39. I övrigt står vi bakom de reservationer vi har avlämnat. Jag deltar dock i de övriga ledamöternas strävan att försöka spara tid i kammaren.
Fru talman! Maggi Mikaelsson sade i sitt anförande att vi moderater förfäktar marknadsekonomiska lösningar, och det är riktigt. Hon sade också att vi vurmar mycket för EU:s stöd. Hon menade också att vi inte tar ställning mot fusket. För att det inte skall råda något missförstånd vill jag försäkra Maggi Mikaelsson om att vi icke accepterar fusket med EU-stödet. Jag understryker också mycket kraftigt och tydligt att vi moderater vill förändra EU:s jordbrukspolitik i marknadsekonomisk riktning. Jag vill förklara vad en marknadsekonomisk inriktning betyder, Maggi Mikaelsson. Det innebär att vi vill verka för fortsatt avreglering och priser som speglar de verkliga produktionskostnaderna. Därmed vill vi ha mindre av stöd i framtiden. Det vill också producenterna. Däremot anser vi att det är självklart att innan dessa förändringar kommer till stånd - och det kan ta tid - så måste svenska producenter fullt ut ha samma ersättningar som konkurrenterna i EU i övrigt. Det är detta som det är frågan om, Maggi Mikaelsson.
Fru talman! Det gick i alla fall att locka upp Ingvar Eriksson i en replik. Jag reagerar litet när jag tittar på moderaternas politik i sin helhet. På snart sagt varje budgetområde gör ni stora nedskärningar. I kammaren har vi nyligen under morgonen voterat om nedskärningar på kulturens område, arbetsmarknadens område och alla övriga områden. Men när det gäller jordbrukets område vill ni plussa på mer än alla de andra partierna här i kammaren. Jag tycker trots allt att det är litet anmärkningsvärt. Jag tar dock Ingvar Eriksson på orden. Jag skall noga följa Ingvar Erikssons och Moderaternas kamp mot fusket i EU och för en avreglering och förbättring av EU:s jordbrukspolitik.
Fru talman! Jag redogjorde också mycket klart för besparingsförslag som vi har lagt fram i det betänkande som vi nu behandlar. Framöver kommer vi självfallet att arbeta enligt principen att stå för ingångna avtal. Vi står för det avtal som vi har förhandlat fram med EU, det avtal som svenska folket sade ja till i folkomröstningen den 13 november.

Fru talman! Det är tredje gången vi i denna kammare diskuterar miljöstöden. Det går att bli mycket detaljerad, och det går också att hålla sig på en mera generell nivå. Jag skall försöka göra både och. Det finns mycket i det betänkande som nu läggs fram som jag tycker är bra. De förändringar som har skett av regeringens förslag efter en mycket intensiv diskussion i jordbruksutskottet och även bakom kulisserna har lett fram till ett förslag som jag i princip tycker är bra. Jag hade gärna sett att flera partier skulle ha varit med i den här uppgörelsen. Jag förstod att det nog var tanken från början. Av taktiska skäl var det kanske en fördel för regeringen att bara göra upp med ett parti - Centern i det här fallet. Jag är inte helt säker på att kritiken hade varit så mild om det här förslaget hade varit resultatet av en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och något annat parti. Det finns en del som man skulle kunna kritisera. Eftersom man skall försöka vara positiv, vill jag börja med det som är bra. Det är bra att stödet till avbytarverksamheten finns kvar. Det är bra att sockerbruket på Gotland nu får stöd. Det är bra att de odlare som lägger om bara en liten del av gårdens verksamhet till ekologisk odling också kan få stöd. Liksom Maggi Mikaelsson är jag litet bekymrad över att vi i jordbruksutskottet har så svårt att få information i detaljer. Jag blir ännu mer bekymrad över att vi i EU-nämnden har fått information om en del av detaljerna. När jag efterlyste att den informationen kanske också skulle komma jordbruksutskottet till del, fick jag veta att EU nämnden finns och att det är där informationen skall läggas fram. Det tycker jag är olyckligt. Jag anser att trots att vi är medlemmar i EU måste informationen och diskussionen äga rum i sakutskotten. Jag skulle önska att jordbruksministern mera såg till att informera oss i jordbruksutskottet om detaljer och inte bara EU-nämnden. Jag skulle också vilja uppmana alla partier att se till att ha ledamöter från jordbruksutskottet i EU-nämnden. EU-nämnden börjar bli ett andra jordbruksutskott. Vad kan man då rikta kritik mot i förslaget? Vad skulle LRF ha kunnat säga om inte just Centern hade stått bakom uppgörelsen? Man hade säkert varit kritisk mot att Sverige inte utnyttjar hela miljöstödet på 2,8 miljarder utan väljer en nivå på 1,5 miljard. Man hade säkert också varit kritisk mot att vi egentligen vet hur utnyttjandet av de möjliga 2,8 miljarderna ser ut framöver. Man skulle säkert också ha påpekat att det skulle ha varit mycket bra att veta om nivån på 1,5 miljard skall gälla för de närmaste fem åren eller om det även inom den här tidsperioden finns möjlighet till ökning. Man skulle säkert också vilja veta vad som skall hända efter den här femårsperioden. Finns det en möjlighet att förhandla upp stöden eller är vi låsta till den nivå vi nu har accepterat? Det här är frågor som vi än så länge inte har fått svar på. Jag förstår att Centern respektive Socialdemokraterna har olika svar. Det är så med miljöstöden att om det går bra, så kommer behovet av pengar att öka. Det är det vi egentligen skulle önska. Miljöpartiets förslag om miljöstöd avviker på en del punkter ifrån det lagda förslaget. Vi hade velat ha ett högre miljöstöd. Vi ligger strax över 2 miljarder. Vi menar att det finns anledning att ligga på den nivån. Jordbruket måste nämligen ha en inriktning så att det på sikt blir hållbart. I dag har vi inte ett hållbart lantbruk med tanke på användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel. Alla är medvetna om att vi måste få en utveckling mot ett hållbart lantbruk. Men vi menar att vi då vi vill ha utveckling också måste satsa pengar. Vi kan titta på det som inte alls finns med i betänkandet och som vi gärna hade haft med. Det handlar om stöd till resurshushållande konventionellt lantbruk, dvs. till de lantbrukare som börjar ta steg mot utveckling. Till dem finns det 0 kr i miljöstöd. Vi hade gärna sett pengar till dem. För budgetperioden har vi anslagit 700 miljoner. Det har tidigare talats om att det skulle komma ett program för resurshushållande konventionellt lantbruk. Det har inte kommit någonting alls. Jag vet inte om det betyder att vi inte skall ha något sådant program i Sverige. Egentligen sägs det inom EU att alla länder skall ha ett sådant. Kanske vill man tolka landskapsvården som en del av detta stöd. Jag ser det inte så. Vi hade också gärna sett litet mer pengar till LFA syd, dvs. det område i det sydsvenska höglandet där en stor del av det som vi kallar den biologiska mångfalden finns. Den biologiska mångfalden är helt beroende av odlingslandskapet, det öppna landskapet. Regeringen har fått backa, och vi har fått en stödnivå som ligger på 200 miljoner i stället för på regeringens föreslagna 67 miljoner. Det är ett mycket bra steg. Men vi hade gärna sett att vi hade kommit upp till 270 miljoner. Detta utvecklar vi i reservationer som jag naturligtvis stöder. För tids vinnande yrkar jag dock inte bifall till dem. När det gäller den ekologiska odlingen är målet i Sverige att 10 % av marken skall vara ekologiskt odlad år 2000. Det är ett bra delmål. Detta gör att det under den kommande femårsperioden måste ske en rejäl utveckling. Den ekologiska odlingen måste nästan fördubblas för varje år. Det kommer att kräva allt högre stödnivåer. Vi från Miljöpartiet hade gärna sett att stödnivån hade fastslagits i jordbruksutskottet. Vi föreslog en nivå på 2 000 kr per hektar. Vi anser att den gott skulle ha kunnat vara lika över landet. Nu har jag, av den föredragning som vi fick i EU nämnden och också av det som står i Land, insett att man har bestämt sig för att dela upp landet i två regioner. Jag har svårt att förstå det, framför allt eftersom jag anser att de argument som alternativodlarna själva framför är mycket bra. De menar att det inte finns någon anledning att göra denna uppdelning. Dessutom har man valt att göra ersättningen dels som ett arealstöd, dels som ett stöd som är kopplat till djur. Men, som Maggi Mikaelsson påpekar, verkar det som om man bara har tagit hänsyn till nötkreatur, köttproduktion och mjölk. Det känns olyckligt. Det är nämligen bra för de ekologiska odlarna att ha får. De håller t.ex. markerna öppna. Nivåerna i de områden som man säger är slättbygd uppgår till 2 200 kr, om man har djur. Den nivån är vi nöjda med. Däremot anser vi att nivån i skogsbygderna, där det ofta finns ekologiska odlare, är litet för låg. Den är 1 500 kr. Det oroande är att behovet av dessa pengar kommer att öka varje år. Frågan är om det utrymmet finns inom anslaget på 1,5 miljard. Jag har försökt räkna på det stöd som finns och kommit fram till att det år ett och två finns ungefär 200 miljoner anslagna. Om jag förstår rätt har man sedan tänkt att de pengar som nu anslås till utbildning sedan skall gå till ekologisk odling. Vad gäller utbildningen har man nämligen tänkt sig en minskning år tre och fyra. Jag skulle vilja ha jordbruksministerns klargörande på den här punkten. Är det här reservpengarna ligger? I så fall finns det 300 miljoner kronor efter år ett och två, dvs. fr.o.m. 1997 och framåt. Jag är mycket tveksam till om dessa pengar räcker. Gäller de stödnivåer som nu föreslås? Om de gäller måste pengarna fram, om allt fler ekologiska odlare vill ha detta stöd. Det finns några saker som sker i och med att Sverige har kommit med i EU som oroar mig. Jag tänker uppehålla mig vid en del av dem. Centern diskuterar man tydligen att mjölkkvoterna skall ses över igen. Jag tycker att det är absolut nödvändigt. Om man ser på vad som händer i dag finner man att många mjölkproducenter faktiskt inte kommer att klara sig på den kvot som de får sig tilldelad. De har små marginaler. De ekonomiska ramarna är snäva. Med den kvottilldelning som de har fått klarar de helt enkelt inte av att få lönsamhet. Detta är ett enormt problem. Det gäller bönder som har hållit på ganska länge och som t.ex. har drabbats av att de frivilligt har gått med i leukosprogrammet. De har haft en låg produktion under precis de år som mjölkkvoten räknas på. Detta drabbar också många unga som har satsat och byggt om ladugårdarna för att klara miljökraven osv. Nu får de en kvot som de inte kan leva på. Det måste ske en omfördelning av mjölkkvoter. Jag vädjar till majoriteten, s och c, att man skall se över detta. Man skall inte bara titta på behovet i Norrland. Det är lika svårt för många mjölkproducenter i södra Mellansverige. I min hembygd, Södertälje, har jag grannar som för några år sedan utökade för att klara miljökraven. När de räknar på sin mjölkkvot i dag finner de att de absolut inte har någon möjlighet att klara sig. Detta kan innebära att vi får en gigantisk förändring i det svenska lantbruket. Många lantbrukare kan faktiskt slås ut på grund av mjölkkvoterna. Egentligen kan man se att felet är att EU har ett så krångligt och byråkratiskt system just i fråga om mjölkkvoter. Kanske har Sverige fått en för liten mjölkkvot. Vi kanske nationellt måste se över detta. Skall vi hitta ett sätt att försöka få en större mjölkkvot, eller hur skall vi bete oss? Skall vi göra som man gör i Italien? Där struntar man i detta och bara kör. Det andra som oroar mig mycket är stödet till vall och bete. I och med att det går ut arealstöd till spannmål men inte till vall och bete - om man inte bor i LFA-områdena - plöjer bönderna upp sina vallar och betesmarker. Vi vet att vallarna behövs av flera skäl. Det används betydligt mindre konstgödsel och bekämpningsmedel på vallarna. Om man sår en del ärtväxter klarar vallen att till en del självförsörja sig med kväve. Vi vet också att den mark som är bevuxen inte läcker på samma sätt som en naken jord. I dag plöjer bönderna i Sverige upp sina vallar. De tänker så spannmål. Just nu går de kurser för att lära sig göra helsädesensilage, dvs. att göra grönfoder av spannmål i stället för av vall. Detta oroar mig enormt. Jag har ställt en interpellation till jordbruksministern som jag kommer att få ett svar på den 8 maj. Vi kanske inte skall föregå den diskussionen, men jag vill i alla fall nämna det. Jag vill ta upp två reservationer som jag yrkar bifall till, nämligen reservationerna 10 och 41. Miljöpartiet där vi tar upp vad som händer med de marker som har funnits med under omställningsprogrammet 1990. Dessa marker kan tas i produktion igen. Många av dem har legat för fäfot. Det har inte hänt någonting annat än att ogräset har invaderat markerna. I mitt län, Stockholms län, har 23 000 hektar av 95 000 hektar åkermark varit omställda. Av dem har 55 % fått ligga totalt overksamma. Här växer det baldersbrå, revsmörblommor och kvickrot. När dessa marker skall tas i produktion igen finns det en stor risk att sprutan åker fram. Besprutningen med t.ex. Round-Up, som kommer att bli resultatet av detta, kommer att innebära att alla ambitioner som vi har haft om att vara på väg mot ett av de renaste jordbruken kommer att komma på skam. Inom Miljöpartiet menar vi att detta är ett problem som borde uppmärksammas, både av oss här och av LRF. Egentligen skulle vi vilja se ett förslag om hur dessa marker skall hanteras. De kanske skall läggas i ogrästräda under något år. Man borde i alla fall se till att vi inte bekämpar ogräset med kemikalier utan på andra sätt. Det finns många olika sätt. Man kan t.ex. bearbeta jorden och så och slå för att få bort det ettåriga ogräset. Jag har tagit upp den här diskussionen i utskottet. Till min förvåning har jag inte fått något som helst medhåll. Men hos människor inom näringen och på länsstyrelsen finns det en stor förståelse. Jag vet att det i dag finns bönder som lagrar Round-Up för att kunna åka ut och spruta när det är möjligt. Jag tycker att det är mycket olyckligt. Därför yrkar jag bifall till reservation 10. Miljöpartiet har också varit angeläget om att det skall införas ett stöd till rådgivning för att man skall kunna underlätta för konventionella odlare att gå över till ekologisk odling. Detta har vi utvecklat i reservation 16 och som jag egentligen hade tänkt att yrka bifall till. Men jag avstår från det, därför att man i miljöstöden nu har anslagit pengar just till utbildning och rådgivning för ekologisk odling. Anslaget uppgår faktiskt till just det belopp som Miljöpartiet har föreslagit, nämligen 50 miljoner per år. Jag är mycket tacksam för det. Jag hoppas bara att det inte blir som det verkar av förslaget, att de 50 miljonerna betalas under de två första åren, utan att dessa 50 miljoner per år till konventionella odlare som vill gå över till ekologisk odling kommer att finnas kvar även framöver. Det är angeläget. Om vi menar allvar med ett långsiktigt hållbart lantbruk måste det finnas ett stöd för dem som vill gå över till ekologisk odling. Det är faktiskt inte helt enkelt. Det krävs en helt annan kunskap att odla ekologiskt jämfört med att odla konventionellt. Har man inte den kunskapen finns det viss risk för att man inte lyckas. Jag har också yrkat bifall till reservation 41, som behandlar extra medel till Statens växtskyddsnämnd. För någon vecka sedan behandlade vi ett betänkande här i kammaren som handlade om just köksväxtsorter. EU har mycket speciella bestämmelser kring dessa. Det finns risk för att fröer från de gamla traditionella växtsorterna inte kommer att godkännas. För att bli godkänt som frö i EU måste det vara sortdokumenterat och certifierat, vilket är en dyrbar process. Det kostar minst 20 000 kr för en fröfirma att sortdokumentera ett frö. Många av de gamla traditionella frösorter som finns kan därför komma att försvinna. Vi har diskuterat den här frågan vid flera tillfällen tidigare, så jag tänker inte ytterligare gå in på den. Men i reservationen föreslår vi att 4 miljoner skall anslås för att man skall komma till rätta med detta. Man skall ge bidrag så att de traditionella köksväxtsorterna kan sortdokumenteras och finnas med på EU:s lista. Därmed kan de få finnas kvar i odling. Vi anser det ytterst angeläget. Det talas mycket om den biologiska mångfalden och att man skall ha kvar de gener som kan vara nyttiga för framtiden. Många av de gamla sorterna har egenskaper som man kanske inte alla gånger har tittat närmare på när man har förädlat. Men helt plötsligt kan man upptäcka att dessa egenskaper behövs. Finns inte de gamla sorterna kvar har man inte någon möjlighet till återkorsning. Det vore bra om man kunde ta till vara gener som t.ex. har givit en resistens mot sjukdomar. Därför yrkar jag bifall till reservation Avslutningsvis hoppas jag att vi i jordbruksutskottet i fortsättningen kan få mer information om vad som händer när det gäller Jordbruksdepartementet och EU. Jag vet att det är många möten. Mycket av den jordbrukspolitik som numera förs i Sverige är EU:s. Jordbruksministern är egetligen den minister som har mest med EU att göra. Det känns angeläget att vi i fackutskotten får vara med i diskussionerna. De grupper som vi har sagt skall bildas måste tillsättas omedelbart. Annars blir det precis som vi på nej-sidan sade, det blir svårt med demokratin i Sverige.

Fru talman! När vi senast hade en jordbruksdebatt här i kammaren, i februari, hade vi just fått en budkavle från Sveriges lantbrukare. Man uppmanade riksdagen att för det första inte svika EU-avtalet, för det andra att låta bli att straffbeskatta jordbruket och skogsbruket samt för det tredje ge lantbrukarna en chans att konkurrera med Europas bönder på lika villkor. Detta var ju enkla och självklara krav som då syntes avlägsna som möjliga politiska mål. Jag minns ifrån den debatten att Lennart Daléus, ordförande i jordbruksutskottet, var optimistisk inför utskottsbehandlingen och möjligheten att åstadkomma en förändring. Jag försökte att dela hans optimism. Jag undrade då i debatten om inte jordbruksminister Margareta Winberg skulle kunna gå dessa rättmätiga krav till mötes för att förekomma i stället för att - som det uttrycktes i debatten - bli överkörd av riksdagen. I dag kan vi se att jordbruksministern har gjort just på det här sättet via sina socialdemokratiska utskottsledamöter. Hon har gått kraven till mötes. Det innebär inte att hon har nått ända fram, men det utskottsbetänkande som nu behandlas är ett avsevärt bättre politiskt aktstycke än den proposition som regeringen presenterade. Fru talman! Jag vill understryka att jag tycker att det är bra att man har kommit så här långt. Dock är vi från kristdemokraterna inte fullt nöjda. När ministern kommenterade uppgörelsen med Centerpartiet sade hon också att det var det billigaste som regeringen kunde få. Det innebär i förlängningen att man kanske hade kunnat komma längre här i riksdagen. Vid vår förra debatt pekade jag på det antal punkter där regeringen hade föreslagit avsevärda försämringar när det gällde möjligheterna att bedriva svensk livsmedelproduktion. Nu har man i uppgörelsen med Centerpartiet ändrat sig och gjort korrigeringar. Riktningen har blivit rätt, men detta är ändå inte fullt tillräckligt. De punkter som jag tog upp i den debatten var för det första: I propositionen föreslog man att Sverige skulle avhända sig 1 miljard i miljöstöd från EU, trots att det var framförhandlat och fanns med i det avtal som vi folkomröstade om i november. Nu kan vi konstatera att mer kommer att utnyttjas, men det sker inte fullt ut. För det andra: Man föreslog också en avlövning av södra Sveriges skogs och mellanbygder. Det rörde sig om 150 miljoner. Nu blev det realt 50 miljoners minskning i förhållande till tidigare. För det tredje: Man minskade helt i onödan antalet klasser för arealersättning. Nu ökar man antalet med ett par klasser, men man kommer ändå inte upp till det som gällde tidigare. För det fjärde: Man minskade helt i onödan antalet prisorter. På den här punkten har socialdemokraterna gått tillbaka till det ursprungliga antalet som var det enda rimliga. För det femte: Man föreslog ett avskaffande av avbytartjänsten, vilket skulle ha drabbat jordbrukarna hårt samtidigt som ca 1 700 människor hade ställts arbetslösa. Nu kommer avbytartjänsten att finnas kvar, men med reducerade medel och med en viss osäkerhet inför framtiden. För det sjätte: Man planerade straffbeskattning av jordbruks och skogsfastigheter. På den här punkten har man aviserat en förändrad syn. Vi kan ännu inte se resultatet av detta. Det återstår en del. Fru talman! Slutsatsen av denna genomgång är att av ett riktigt dåligt regeringsförslag har det blivit en hygglig produkt under relativt samförstånd och med insikt om nödvändigheten av fortsatt svensk livsmedelsproduktion med möjlighet att konkurrera med omvärlden. Än bättre hade det dock varit om man hade fullföljt den tidigare regeringens politik på det jordbrukspolitiska området. Jag tänker inte belasta kammarens tid med alltför många yrkanden utifrån de kristdemokratiska motionerna på jordbruksområdet. Det är ju så att jag måste framställa yrkandena här i kammaren i och med att vi inte har någon ordinarie ledamot i utskottet.

Detta innebär inte nödvändigtvis, fru talman, att jag kommer att begära omröstning om dessa moment. Jag hade också tänkt att yrka bifall till motion Jo263, yrkande 7, vid mom. 47. Det handlar om att arealersättning bör utgå till all ekologiskt odlad areal, inklusive vall - detta som ett basarealstöd. Men med tanke på vad talmannen sade avstår jag från att framställa något yrkande. Även om det inte blir omröstning om så många moment i utskottets hemställan vill jag ändå klargöra kds hållning till betänkandet i övrigt och till de olika reservationerna. Jag kommer inte att framställa några ytterligare yrkanden. Vid en eventuell omröstning tänker vi avstå från att rösta när det gäller mom. 37, som handlar om ramen för det nationella programmet för miljöersättningar. Där delar vi reservanternas syn på att Sverige inte skall avstå från de möjligheter som EU-medlemskapet gett. Men vi kan inte fullfölja det med ett stöd till reservationen, eftersom den i övrigt handlar om moderat politik. Mom. 38 handlar om miljöersättningar till jordbruket. Där hänvisar vi till vårt grundläggande synsätt, att vi skall söka använda EU:s miljöstöd fullt ut. Likaså tänker vår grupp avstå från yrkande under mom. 46, som handlar om differentierad arealersättning. Vi hänvisar till vår motion i stället. Under övriga moment stöder vi utskottsmajoriteten, förutom under mom. 7 där vi stöder reservationen med krav på att regeringen skall ta fram en konsekvensanalys av jordbrukspolitiken. Det här innebär inte att vi inte vidhåller samtliga våra motionskrav, men att föra fram dem till omröstning i kammaren är inte konstruktiv oppositionspolitik. Fru talman! Nu får svenskt jordbruk ändå en hygglig chans att konkurrera och utvecklas i en mer miljövänlig riktning. Jordbrukspolitiken måste dock drivas ytterligare några snäpp åt ett håll som innebär att jordbruk skall kunna bedrivas i hela landet med utnyttjande av befintlig åkermark. Vi har kommit en bit på väg, men nu gäller det att komma längre. Avslutningsvis skulle jag vilja fråga jordbruksministern om hon fortsatt har den synen på jordbrukspolitiken att det handlar om att komma undan på billigaste möjliga sätt. Det var det uttrycket ministern använde i samband med uppgörelsen. Om det är det grundläggande synsättet bådar det inte gott för framtiden och möjligheterna att under denna regeringstid få stabila och långsiktiga spelregler för svenskt jordbruk. Jag skulle vilja ha ett klarläggande på den punkten.

Fru talman! När vi socialdemokrater efter den allmänna motionstiden gick igenom de 230 motioner som är fogade till detta betänkande, fann vi tillsammans med jordbruksministern att en uppgörelse med Centern låg närmast till hands för att få en bredare och stabil jordbrukspolitik. Jag vill inleda med att framhålla att vi socialdemokrater sätter ett mycket stort värde på den jordbrukspolitiska uppgörelsen med Centerpartiet, som med rätta kan kallas historisk. Den betyder ytterligare satsningar på miljön, alltså ännu bättre svensk mat. Våra bönder vet vilka villkor de skall arbeta efter under de närmaste fem åren. Uppgörelsen gynnar konsumenterna, eftersom partierna tillsammans skall skapa en konsumentoffensiv för livsmedelsfrågor i ett EU-perspektiv. Uppgörelsen innebär bl.a. att den avbytarverksamhet som vi föreslagit får ett fortsatt statsbidrag på 150 miljoner kronor fram till 1996. Detta räddar ca 1 700 jobb runt om i landet, och en alternativ avbytarorganisation kan i lugn och ro arbetas fram. 2,8 miljarder kronor, därav 1,4 miljarder per år i nationell satsning och LFA-stöd, ligger fast. Hur mycket av dessa stöd som kommer att utnyttjas under femårsperioden beror på samhällsekonomin och miljöproblemen. Miljöprogrammet ökas med 350 miljoner kronor i förhållande till budgetpropositionen. 280 miljoner kronor av dessa tas från det nationella 70 miljoner som inte är finansierade i budgeten. Det innebär en nationell insats på 750 miljoner kronor per år och gemensamt med EU 1 500 000 000 kronor. Genom den här omflyttningen av pengar får Sverige loss många fler miljoner i miljöstöd från EU, som alltså skjuter till lika mycket som vi satsar. För att Norrland inte skall bli av med stödpengar öronmärks samtidigt 280 miljoner av miljöstödspengarna för användning i Norrland. Dessutom innebär uppgörelsen också en satsning på ett nytt vall och betesstöd i de områden som i huvudsak har djurproduktion.

Slutligen är vi överens med Centerpartiet om att en parlamentarisk kommitté med uppgift att ta fram en svensk strategi för reformering av EU:s jordbrukspolitik, CAP, skall tillsättas. Fru talman! Tillsammans med Centerpartiet anser vi att denna uppgörelse är bra för näringen, konsumenterna och för landets ekonomi. Centerpartiet har genom sitt konstruktiva agerande nu visat att samarbete är möjligt även med ett parti från den gamla borgerliga regeringen. Trots uppgörelsen har till detta betänkande fogats 44 reservationer. Vi hade önskat att flera partier skulle ha tagit ett större ansvar och ställt sig bakom de förbättringar som nu föreligger för beslut. Jag skall nu övergå till att bemöta en del av de 44 I reservation 1 från Moderata samlingspartiet framhålls bl.a. att den svenska livsmedelsbranschen måste ses i ett internationellt perspektiv och att man tillsammans med näringen tillvaratar och utvecklar den svenska livsmedelsproduktionen och genom olika stöd skapar goda förutsättningar och rättvisare villkor. Uskottsmajoriteten anser att reservationen mycket väl inryms i den beskrivning som regeringen och utskottets står bakom. Inträdet i EU förändrar i grunden situationen för vårt lantbruk, vår förädlingsindustri och våra konsumenter. Genom inträdet i den gemensamma marknaden får vårt jordbruk och vår livsmedelsindustri en helt annan ställning i vår samhällsekonomi. Den tullskyddade marknaden är nu historia, och trycket utifrån ökar. Hur kan vi då gå till offensiv på kontinenten? Det måste naturligtvis ske samfällt på två huvudvägar: dels via marknaden, dels via politiken. Dessa två vägar löper i vissa avsnitt mycket nära varandra. På båda vägarna måste det finnas samverkan mellan näringen och de politiska instanserna. På marknadsvägen är visserligen näringen en naturlig huvudaktör och regeringen en viktig medverkande. På det politiska området är regeringen en huvudaktör, i fortlöpande diskussion med näringens och konsumenternas företrädare. Vår långsiktiga färdriktning på båda dessa vägar måste hållas samman av en gemensam, tydlig och medveten strategi. Det råder, såvitt jag kan bedöma, en utbredd enighet om att den svenska livsmedelsproduktionens möjligheter är knutna till den speciella profil vi i Sverige har sökt göra till vår: rena livsmedel, omsorg om miljö och landskap, hänsyn till husdjur. Denna profil måste vi hävda genom fortlöpande förbättringar. Det kan finnas en risk att skärpt konkurrens kan leda till en moderat frestelse att av kostnadsskäl vilja dämpa kraven på produktionen och driftformer. Jag tror att detta skulle vara ett allvarligt misstag. Det är de kvalitativa aspekterna som måste vara den svenska produktionens spjutspets. Det är vår påtagliga styrka. Och har vi gjort detta till huvudelement i vår strategi måste vi också driva de här frågorna med konsekvens. I denna anda har regeringen föreslagit 30 miljoner kronor som skall ägnas åt marknadsföring av svenska livsmedel utomlands samt åtgärder för att öka konsumenternas medvetenhet också inom Sverige när det gäller kunskap om svenska livsmedel. Jag yrkar härmed avslag på reservation 1. I reservation 2 från moderaterna framhålls att finansieringen av EU-avgiften skulle innebära en skattechock för jord och skogsbruket. För det första vill jag med anledning av denna reservation säga att vi i riksdagen har ett utskott som behandlar skattefrågor. Reservationen är alltså riktad till fel utskott. För det andra har vi inför kompletteringspropositionen, som presenteras den 25 Vänsterpartiet om att det inte skall bli någon skattehöjning på detta område. För det tredje vill jag stillsamt påpeka att jordbruksnäringen kommer att få en bruttointäkt på 10-15 %, så visst hade det funnits utrymme för skatteuttag i näringen, enligt mitt tyckande. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3, även den från Moderaterna, tas frågan om bioproduktion och bioråvaror upp. Utskottsmajoriteten anser att det är viktigt att utveckla och öka användningen av biologiska råvaror. Frågan har utretts, och betänkandet bereds för närvarande av regeringen. Utskottsmajoriteten anser därför att ni moderater får ge er till tåls tills regeringen lägger fram sitt förslag. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 3. När det gäller reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik har Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reservationer med relativt små variationer. Utskottsmajoriteten anser i likhet med regeringen att EU:s gemensamma jordbrukspolitik har en rad brister och att den behöver förändras på flera viktiga punkter. Vid reformeringen av CAP bör en primär uppgift vara att successivt minska antalet regleringar och att minska budgetbelastningen. Marknadsregleringar bör undvikas, och det huvudsakliga stödet bör utgå som generella areal och djurbidrag. När det gäller vegetabilieområdet bör således reformen fördjupas. Sverige bör aktivt arbeta för att kvotsystemen inom animaliesektorn avskaffas. Som regeringen framhåller är kvotsystemet ineffektivt och bidrar till bristande konkurrens, högre priser och en låg förändringstakt inom jordbruket. Kostnaderna bärs till stora delar av konsumenterna. En annan effekt av kvotsystemet är att en inneffektiv industristruktur bevaras. Fusket inom näringen skall med kraft bekämpas. När det gäller förbättringar av djurhållning och djurhälsa bör målet vara att de svenska normerna blir vägledande även inom EU. Här har vår jordbruksminister redan kraftfullt agerat. Detta är några av de skäl till att jag yrkar avslag på reservationerna 4, 5 och 6. Jag vill också tillägga att det är ett enigt utskott som står bakom centermotionen JO202, yrkande 18, att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av CAP. Beträffande en del efterkommande reservationer finns mycket utförliga motiveringar i betänkandet. En del av svaren kommer att presenteras i kompletteringspropositionen, och ett flertal av reservationerna behandlades i höstas. Här finns reservationer som handlar om miljöavgifter, återförande av miljöavgifter, skötsel av åkermark, den privata äganderätten, Jordfonden, rådgivning och utbildning m.m. Till reservationerna som föreslår besparingar finns utförliga motiveringar, varför jag avstår från att närmare kommentera dem. Däremot vill jag kommentera reservation nr 40 om Fiskeriverket. Moderata samlingspartiet har här förslagit att ramanslaget nästan skall halveras, dvs. en kraftig minskning på över 40 miljoner kronor. Jag undrar om Ingvar Eriksson kan tala om för oss hur ni har kommit fram till denna enormt stora neddragning. Är det en moderat strategi att föreslå att Fiskeriverket skall läggas ned? Vi vill gärna ha ett besked på den punkten. Fru talman! I tre reservationer från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet tas frågan upp om en differentierad arealersättning. Riksdagen har ju tidigare beslutat att arealersättningen skall differentieras med utgångspunkt från tre ersättningsnivåer. Vi har emellertid efter ytterligare överväganden kommit till slutsatsen att det tidigare ställningstagandet inte ger möjlighet till tillräcklig differentiering av arealersättningarna i förhållande till markens avkastning. En viss utökning av antalet ersättningsnivåer bör kunna ge en mer rättvisande bild av den verkliga produktionen inom de olika avkastningsområdena, samtidigt som en utjämning mellan regionerna kan bibehållas. I vår uppgörelse med Centern har vi därför enats om att utöka antalet ersättningsnivåer från tre till fem. När det gäller reservationerna om regionalstöd, LFA, och olika miljöersättningar inom jordbruket råder det delvis splittring mellan de olika reservanterna. Jag har inledningsvis redogjort för uppgörelsen med Centerpartiet. Vi föreslår nu en förstärkning av miljöprogrammet med 350 miljoner kronor och av LFA syd med 100 miljoner kronor. Med tanke på det ekonomiska läge vi befinner oss i har vi socialdemokrater inte kunnat gå längre. Betänk att jordbrukssektorn med våra gemensamma förslag får en bruttointäkt på drygt 10 % under detta år. Vilken annan grupp över huvud taget kan få en liknande bruttointäkt? Betänk också det uppdrag som den nya socialdemokratiska regeringen fick i höstas, nämligen att bekämpa arbetslösheten, sanera statsfinanserna och öka rättvisan. Betänk att regeringen fick ta över en statsskuld på Bara räntebelastningarna uppgår under innevarande budgetår till mer än 100 miljarder. Betänk att den nya regeringen i detta läge måste ta till kraftåtgärder. Vi vill rädda vårt välfärdssystem. Då kan vi inte fortsätta att varje år betala mer än 100 miljarder kronor i räntor på statsskulden och dessutom tvingas öka den varje år med närmare 200 Betänk att en socialdemokratisk regering tvingas säga till barnfamiljer, gamla, sjuka och arbetslösa att man måste lägga ökade bördor på dem. Det är en regering som skall sanera statsfinanserna efter den borgerliga regeringen samtidigt som man tvingas öka subventionerna till jordbruket från tidigare 3 miljarder till drygt 7,5 miljarder. Vi socialdemokrater och Centern står fast vid vår gemensamma uppgörelse. Den kommer att gagna jordbrukarna, livsmedelsindustrin, konsumenterna och vårt lands ekonomi. Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer samt avstyrker de väckta kdsmotionerna.

Fru talman! Inge Carlsson, jag är inte förvånad över försvaret av uppgörelsen med Centerpartiet. Men talet om motionerna, vilket var avgörande för ert val av samarbetspartner, stämmer väl ändå inte med verkligheten. Den socialdemokratiska rörelseriktningen är nu på rätt väg. Inge Carlsson tar upp vår reservation nr 1. Kanske är han också indignerad över att vi har så många reservationer. Men det är ju inte alls så märkligt, eftersom ni inte har velat diskutera med oss. Ni har ju i utskottet, bakom ryggen på oss, gjort upp med ett annat parti. Då blir ju följden att vi måste markera var vi står. Detta är ju fullständigt naturligt och inte alls överraskande. Inge Carlsson tar också upp vår reservation som berör skattechocken som det de facto hade varit fråga om, om Socialdemokraterna hade fullföljt de aviserade skatterna på fastigheter, mark och skog. Det hade varit en skattechock. Han försöker sedan springa ifrån genom att säga att detta inte är någonting som vi har anledning att behandla i jordbruksutskottet. Men det är ju just jordbruksnäringen och skogsnäringen, som ingår i utskottets område, som skulle drabbas hårt av detta. Därför är det ganska naturligt att vi tar upp frågan i betänkandet. Det gläder mig att det nu har lämnats ett besked. Jag hoppas att det stämmer att det inte blir några sådana skatter. Men då inställer sig genast frågan, Inge Carlsson: Hur skall man finansiera de andra förslag som under senare tid aviserats och som kostar statskassan uppåt 8-10 miljarder? Det finns anledning att känna oro för detta.